Herr talman! Lars Bäckström tycker att jag har kört i diket. Jag måste säga att jag inte alls upplever det så. Jag kör på i ganska bra takt, och jag kan försäkra att regeringen kommer att fortsätta att föra en kraftfull ekonomisk politik, inte minst för att bekämpa arbetslösheten. Det är vår huvuduppgift nu. Problemet med Vänsterpartiet för närvarande är ju att ni tycks ha tappat den insikt som ni visade visst prov på tidigare under mandatperioden, nämligen att man måste ha ordning på statsfinanserna. Man kan inte låna sig fram. Man kan inte släppa i väg underskotten och skulden på det sätt som era nuvarande förslag dessvärre leder till. En politik mot arbetslöshet och för att skapa nya jobb är inte trovärdig om den innefattar skuldsättning och sedelpressfinansiering. Den insikten måste ni återvinna, om det skall vara möjligt att ha något samarbete i framtiden. Den politik som vi nu för syftar till att skapa en stabil grund för nya jobb och att åstadkomma en lägre arbetslöshet. Jag hörde Lars Bäckström tidigare i debatten uttala att vi håller på att försätta den offentliga sektorn i något slags tillstånd av anorexi. Jag delar inte den uppfattningen. Det är snarare så att vi med Vänsterpartiets politik riskerar att få bulimi när det gäller underskott och skuldsättning.

Herr talman! Visst är det så, Lars Bäckström, att jag ibland har haft fel och att Lars Bäckström har haft rätt i olika sammanhang. Jag hoppas att jag kan fortsätta att bli bättre över nätter eller dagar och att jag har en personlig utveckling. Det hoppas jag att också Däremot håller jag inte riktigt med när det gäller alla konkreta exempel som nämns här. De åtgärder som har vidtagits under våren - de 8 miljarder som jag möjligen har bidragit med som ett blygsamt tillskott till de 118 miljarder som den föregående finansministern bidrog med - är naturligtvis inte ett uttryck för någon kritik eller något ifrågasättande av de 118 miljarderna. Det är ett komplement och en förstärkning. Det är ett fullföljande av den politiken. Återigen: Det är oerhört viktigt att vi på ett övertygande sätt får ordning på landets ekonomi och att vi kan demonstrera, både i Sverige och internationellt, att Sverige inte är ett land som lånar sig fram, som skuldsätter sig eller som sedelpressfinansierar. Vi betalar våra utgifter med riktiga, hederliga inkomster och inte på något annat sätt. Att vi kan få ned inflationen och räntorna är oerhört viktigt, inte bara för företagen som skall bygga ut och skapa jobb utan också för de enskilda människorna. Det är oerhört viktigt för enskilda löntagare och pensionärer, inte minst för dem som har små omständigheter, att prisökningar inte äter upp deras knappa tillgodohavanden. Det är oerhört viktigt att räntorna går ned för villaägare och andra som har att betala höga räntekostnader. Vi måste stå fast vid och fullfölja den politiken. Först då får vi en solid grund för att skapa nya jobb och minska arbetslösheten. Det är regeringens uppgift. Det kommer vi att kämpa med. Vi kommer inte att sitta fast i diket. Vi kommer tvärtom att köra på den väg som leder fram till en halvering av arbetslösheten.
Herr talman! Erik Åsbrink är vältalig när det gäller de allmänna målen, och det är lätt att ställa upp i de delarna. Men man frågar sig hur höjd fordonskatt i stället för nybilsskatt kan skapa fler arbetstillfällen. Hur skapar man fler arbetstillfällen genom att med högre skatter ta från dem som tjänar relativt litet eller har begränsade inkomster och ge litet mer till dem som har råd att köpa nya bilar? De måste ju ha ganska bra inkomster. Hur skapar man arbetstillfällen genom att försämra a-kassan och göra så att färre kan komma i åtnjutande av den? Det blir ju svårare att kvala in för ungdomarna. Det blir en stupstock. Sedan blir det kanske socialbidrag i förlängningen. De här förslagen är konstiga med tanke på vad Erik Åsbrink säger att han vill när det gäller målsättningar. Likadant är det när det gäller kommunsektorn. Det har tidigare sagts att det finns en överenskommelse mellan regeringen och kommunsektorn om att man inte skall tvinga ut fler i arbetslöshet. Men samtidigt höjer regeringen egenavgifterna. Det innebär att skatteunderlaget minskar för kommunsektorn. Pengar dras in från kommunsektorn, som förlorar pengar. Det innebär att tiotusentals människor tvingas ut i arbetslöshet och att välfärdssystemet fungerar sämre. Varför väljer man inte ett annat sätt att spara pengar på, genom att ta mer från dem som har mycket? Varför har man inte en mer aktiv fördelningspolitik, så att de som har små ekonomiska marginaler får råd att efterfråga och så att företagen kan sälja sina produkter? Den låga inflationen som man skryter med är ett tecken på en extremt låg efterfrågan. Det är inte något positivt.
Herr talman! Jag utgår från att arbetsmarknadsministern kommer att ta upp frågan om den bortre parentesen och diskutera den mer utförligt senare i dag. Jag vill bara konstatera att det naturligtvis inte är någon stupstock som inträffar efter tre år. Det handlar i stället om att markera att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och att alla krafter skall inriktas på att människor långt innan treårsperioden är till ända hjälps tillbaka till jobb på den öppna arbetsmarknaden. Alla ansträngningar skall inriktas på detta. Det är själva poängen med den reformering av arbetsmarknadspolitiken som vi har att ta ställning till i dag. Sedan vill jag ta upp detta med bilarna som exempel. Det verkar nämligen som om Roy Ottosson inte har förstått syftet med de olika åtgärder som har lagts fram. Det är i själva verket en mycket kraftig miljösatsning som genomförs, kombinerat med en stimulans av sysselsättningen i Sverige och av svensk bilindustri. Det handlar om att erbjuda förmånligare villkor för att kunna sälja bilar som är tillverkade i Sverige och samtidigt kunna byta ut äldre bilar som nästan alltid är mycket sämre ur miljösynpunkt. Dessutom: Genom förändringarna av förmånsbeskattningen av tjänstebilar inför vi en miljökomponent. Det kostar mer om man kör mycket än om man kör litet, vilket inte är fallet med det nuvarande systemet. Det här är ett paket som på en och samma gång tillgodoser krav på bättre miljö och ger en positiv effekt på sysselsättningen, detta utan att vi undergräver statsfinanserna. Det är att slå tre mycket bra flugor i samma smäll. Jag förstår inte vad Miljöpartiet kan ha emot den saken.

Herr talman! Jag blev förvånad över att höra Roy Ottosson säga att vi satsar ensidigt på exportindustrin. Det är inget fel att ha bra villkor för exportindustrin, men det är inga speciella satsningar på den i den här propositionen. I själva verket har exportindustrin fått vidkännas en förstärkning av den svenska kronan på mellan 15 och 20 % de senaste åren. Jag tycker att det i grund och botten är bra, för vi hade en undervärderad krona. Det kanske är för lätt för exportindustrin, men det blir onekligen litet tuffare framöver, efter denna kronförstärkning. Däremot ligger insatserna i den här propositionen, och det kan väl inte ha undgått Roy Ottosson, i hög grad på små och medelstora företag. Det är där vi sätter in stimulanserna, både på skattesidan och genom ett särskilt miljardprogram. Jag förstår inte vad det är för fel med de åtgärderna. Tillbaka till bilarna. Vad är det för fel i att vi sätter in stimulanser som gör att folk byter ut gamla miljöskadliga bilar mot nya bilar, som är mycket bättre ur miljösynpunkt? Vad kan Miljöpartiet ha emot den insatsen? Vad är det för fel med att man säger att det inte bara är de som äger bilen själva, som redan får betala ett bensinpris på någonstans mellan 7:50 och 8 kr, utan också de som har tjänstebil, och som hittills har betalat noll kronor i rörlig kostnad, som får vara med och betala en viss rörlig komponent. Det är väl bra både miljöpolitiskt och fördelningsmässigt.
Herr talman! Man kan naturligtvis fundera på varför finansministern ägnar så oerhört mycket tid åt att examinera tidpunkten för när Kristdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik når sitt resultat. Man kan inte frigöra sig helt från misstanken att det är för att dra uppmärksamheten från det faktum att de vallöften som förde Erik Åsbrink, Göran Persson och de andra ministrarna till Rosenbad, nämligen att ni skulle få ned arbetslösheten till 5 % redan 1995, har ni kapitalt misslyckats med. Hur ni skall klara av att arbetslösheten nu ökar, att varslen ökar snabbt, att konkurserna ökar, att antalet lediga platser däremot minskar, borde, Erik Åsbrink, vara mer angeläget för er att tala om. Er politik är uppenbarligen otillräcklig. Sedan talar Erik Åsbrink om någonting som han kallar för eländesindex. Låt mig ställa en konkret fråga: Hur påverkas eländesindex för de gamla och sjuka i Stockholms län av att socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister skär ned resurserna för vård och omsorg med 3 miljarder bara i detta län? Hur påverkas eländesindex för de människorna av den åtgärden? Regeringen föreslår en sänkning av arbetsgivaravgifterna med 5 % för de första 600 000 lönekronorna, uppenbarligen för att man tror att en sådan lättnad i beskattningen på arbete skall leda till fler jobb. Jag måste då fråga: Om det är så att sänkt skatt på arbete leder till fler jobb, varför då inte stödja det förslag som vi har lagt fram i kammaren och som genom ett beslut i dag faktiskt kan leda till sänkt skatt på arbete inom en sektor som knappast existerar, nämligen den privata tjänstesektorn? Det handlar ju inte om bortfall av särskilt mycket i arbetsgivaravgifter som levereras in från den sektorn. Hur mycket räknar finansministern med att man skulle tappa i inkomster som i dag finns om man nu öppnade för att sänka arbetsgivaravgiften på den typen av tjänster?
Herr talman! Mats Odell vill ställa mig till svars för alla möjliga saker som jag faktiskt inte har haft med att göra. Jag ställde inte ut några löften i valrörelsen 1994. Jag blev inte återförd till Rosenbad då. Jag var en vanlig enkel fastighetsdirektör när valrörelsen utspelades. Lika litet är jag ansvarig för de beslut som fattas i Stockholms läns landsting. Jag tycker att den debatten skall föras i rätt forum. Jag är övertygad om att de som har fattat besluten där kan argumentera för sin sak. Jag nöjer mig med att diskutera de frågor som jag har ansvar för och som är aktuella i kammaren i dag, nämligen den ekonomiska politiken inklusive sysselsättningspolitiken. Det är tillräckligt viktiga frågor. Jag tycker faktiskt att det i det vi gör i dag - det är som sagt inte den första åtgärden och definitivt inte den sista - finns ett antal konkreta åtgärder som kommer att få en positiv effekt på arbetsmarknaden och bidra till att få ned arbetslösheten framöver. Jag är alldeles övertygad om det. Jag håller med om att det inte är särskilt roligt att diskutera "krisdemokraternas" alternativ, men jag måste ändå konstatera att det ni trodde er kunna utlova i er motion, nämligen att halvera den totala arbetslösheten till år 2000, orkar ni inte stå fast vid när ni hittar den minsta gemensamma nämnaren med Folkpartiet och Moderaterna. Det utglesade paket som ni har kunnat ena er om möjliggjorde inte längre ett fasthållande vid en tidsangivelse för när arbetslösheten skulle ha nedbringats. Den har ni släppt, och det är svårt att tolka detta på annat sätt än som en lägre ambition. Till sist, och det har jag sagt förut till Mats Odell, tror jag inte att pigavdrag är lösningen på landets sysselsättningsproblem.
Herr talman! På den sista punkten är jag faktiskt överens med Erik Åsbrink. Pigavdrag är inte lösningen på landets problem. Men jag har i Danmark besökt ett hjemmeserviceföretag som hade 1 100 anställda, som hade skapat 1 100 nya jobb i ett enda företag när man öppnade den här sektorn. Därför är jag oerhört förvånad över att ni förkastar varje förslag som uppenbarligen inte är den totala lösningen på alla landets problem. Erik Åsbrink ställde inte ut några löften. Nej, det tror jag det. Men Göran Persson gjorde det. De andra i den socialdemokratiska ledningen gjorde det. Och Erik Åsbrink hade fått fortsätta att vara fastighetsdirektör om inte dessa överbud hade utställts i valrörelsen. Problemet i dag är ju att ni har misslyckats. Arbetslösheten ökar och Erik Åsbrink försöker krypa ifrån det genom att säga att han inte var med och ställde ut dessa vallöften. Han försöker alltså krypa ifrån dem. Det tycker jag är klädsamt. Är det ändå inte så, Erik Åsbrink, att eländesindex skulle minska i de termer som Erik Åsbrink försöker måla upp här genom att man skär ned för de gamla och sjuka med 3 miljarder i Stockholms län. Jag vill bara med detta ha sagt att detta eländesindex är mycket grovt tillyxat för att passa in i den egna retoriken. Med verkligheten har det mycket litet att göra.
Herr talman! Som fastighetsdirektör, Mats Odell, lärde jag mig att uppskatta värdet av låga räntor. Det är någonting som den politik som den socialdemokratiska regeringen har fört har lett till, nämligen en kraftig nedgång av räntorna jämfört med den tid då Mats Odell satt i regeringen och då vi hamnade i det statsfinansiella kaos som vi nu håller på att ta oss ur. Jag konstaterade att vi på knappt två år har minskat eländesindex från drygt 20 % till 14 %, dvs. vi har tagit bort ungefär en tredjedel av det elände som blev resultatet av Mats Odells tid i regeringen. Vi är inte nöjda med detta. Vi är naturligtvis inte nöjda med den höga arbetslöshet som vi fortfarande har, och därför skall den här politiken fortsätta och mer och mer inriktas på att nedbringa arbetslösheten, att skapa nya jobb. Vi behöver litet mer än två år, Mats Odell. Två år räcker inte för att städa upp i det konkursbo som vi fick överta. Slutligen vill jag apropå pigavdraget säga att jag har pratat med min danska kollega om effekterna av den åtgärden och fått veta att den har ytterst marginella effekter. Den leder möjligen till något fler jobb i städbranschen, men den leder definitivt inte till fler jobb totalt sett. Vad det handlar om är att subventionera en lågproduktiv sektor på bekostnad av andra sektorer. Jag tror uppriktigt sagt inte att vår framtid ligger i att subventionera städtjänster. Jag vill säga till Mats Odell att när han nu får sin välförtjänta semester tycker jag att han skall gå hem och städa själv, utan anlitande av pigor eller några pigavdrag.
Herr talman! I finansdebatten den 11 juni hörde vi Miljöpartiets talesman tala om att Miljöpartiet förde en radikalare miljöpolitik än andra partier. Han talade också om att stödet till allergisanering hade minskat, och anklagade andra för att vara ansvariga för detta. I verkligheten var det så att den konstruktion man hade format en gång i tiden inte fungerade. Pengarna gick inte åt, och det behövde göras en omdisposition. Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Mot bakgrund av att Roy Ottosson i dag har upprepat resonemanget, som är djupt felaktigt, vill jag ställa en fråga.
Herr talman! Jag skall ställa frågan till finansministern. Är det inte så att det fanns en uppgörelse att använda dessa pengar på annat sätt, och att det sprids myter i kammaren?

Herr talman! Normalt skulle vi inte vara här i kammaren i dag. Men sommaren 1996 i Sverige är inte normal - och jag tänker då inte på vädret. Ekonomiskt råder stagnation, och massarbetslösheten växer. Ändå hade regeringen tänkt gå till sommarlov utan att redovisa en politik som kunde ge hopp, framtidstro och framför allt nya jobb. Genom att presentera ett omfattande åtgärdsprogram och genom att kräva att riksdagen skyndsamt skulle ta ställning till detta har vi moderater visat att det finns ett alternativ till den handfallenhet - för att inte säga nonchalans - som utmärker regeringen. För två veckor sedan var jag och några andra ledamöter ur EU-nämnden på besök i Irland, som detta halvår svarar för ordförandeskapet i unionen. En irländsk parlamentsledamot ställde då frågan: "Varför går det så dåligt för Sverige?" Hans eget land har länge haft svag ekonomi. När man först prövade att sanera statsfinanserna med skattehöjningar, blev resultatet dåligt. Men därefter har man sparat på utgiftssidan och öppnat landet för företagsinvesteringar. Tillväxten är nu den snabbaste inom EU, statsskuldskvoten minskar och arbetslösheten sjunker, även om det går långsamt därför att utvandrare vänder hemåt när det finns jobb att få. Irland närmar sig nu raskt EU:s välfärdsgenomsnitt underifrån - en nivå som Sverige tyvärr redan brutit igenom på sin väg nedåt. Med nuvarande tendenser kommer dessa kurvor att korsas inom kort. Ett svar på min irländske kollegas fråga kräver en kort tillbakablick. Efter andra världskriget hade Sverige ett gynnsamt läge med eftertraktade råvaror och en oförstörd produktionsapparat. Under 1950 och 60-talen avvek vi ännu inte vad gäller skatter och offentliga utgifter. Så låg Sverige också 1970 på en topplats i den internationella välfärdsligan. Men sedan gick det snett. Skattehöjningar och offentlig utgiftsexpansion, under en tid motiverad som överbryggningspolitik, ledde till dålig produktivitetsutveckling och till kostnadsstegring. Utvägen blev upprepade devalveringar, vilket var ett sätt att rädda jobben, men till priset av allmänt sänkt levnadsstandard. I dag ligger den svenska välfärden på en delad 16:e plats bland 24 industriländer. Med Socialdemokraternas återkomst i regeringsställning 1982 inleddes flera års överhettningspolitik. Mot slutet av 1980-talet spreds dock en insikt om att så här kunde det inte fortsätta. Det blev ett visst gehör för borgerliga förslag som avregleringar av kredit och valutapolitiken, sänkta marginalskatter, offentliga utgiftsbesparingar och t.o.m. ansökan om medlemskap i EU. Men efter krisuppgörelserna med den borgerliga regeringen hösten 1992 var det dags för återfall i högskattepolitik och regleringsiver. Allan Larsson gav upp som ekonomisk talesman - liksom tidigare Kjell Olof Feldt. Göran Persson tog över, och när han nu anklagar den borgerliga regeringen för de årens budgetunderskott, skall vi minnas att den socialdemokratiska oppositionspolitiken inte skulle ha gjort dem mindre, utan avsevärt större. Efter 1994 års val var det återställare som gällde. På arbetsmarknaden betydde det tempo tillbaka beträffande arbetsrätten och arbetslöshetsförsäkringen. - hittills närmare 80 miljarder kronor jämfört med de knappt 4 miljarder som Ingvar Carlsson ville tillstå under valrörelsen. Resultatet har inte uteblivit. På något år lyckades Socialdemokraterna strypa den markanta uppgång som kännetecknade svensk ekonomi vid regeringsskiftet 1994. Då tillkom det tusen jobb om dagen, vilket kan jämföras med hur det var våren 1991, då det försvann tusen jobb om dagen. Nu, knappt två år senare, har Socialdemokraterna lyckats genomföra ännu en återställare. Nu växer åter arbetslösheten dag efter dag, vecka efter vecka. Som redan har nämnts i debatten lovade Socialdemokraterna inför 1994 års val att arbetslösheten på ett år skulle tas ned till under 5 %, om de bara fick komma till makten. I dag uppgår den öppna arbetslösheten till över 10 %, eller nära 450 000 personer. Lägger man till dem som är föremål för AMS åtgärder, stiger siffran till nära 600 000. Men det är ändå inte hela sanningen. Den verkliga arbetslösheten omfattar långt över en miljon människor. Dessutom går utvecklingen åt fel håll. Varslen är fler, och de lediga platserna färre än för ett år sedan. Arbetslösheten är vår tids största ekonomiska och sociala problem. Den kostar varje svenskt hushåll tiotusentals kronor varje år, den försätter människor i socialt svåra situationer och den mal ned deras självkänsla. Mot denna bakgrund - och mot bakgrund av vallöftena - har regeringen tagit anmärkningsvärt lätt på frågan. Tillväxtproposition och vårproposition kom och gick utan verkningsfulla åtgärder. Den till i slutet av maj utlovade sysselsättningspropositionen uteblev. När Arbetsmarknadskommittén och Arbetsrättskommissionen kört fast visste uppenbarligen Socialdemokraterna inte vad de skulle ta sig till. Om inte vi moderater tagit initiativ med partimotion och med begäran om utskotts och kammarbehandling, skulle det inte ha blivit någon proposition före hösten. Nu blev det ändå inte mer än ett hast och hafsverk. I propositionen samlades halvfärdiga förslag, varav en del inte hade mycket med tillkomsten av nya jobb att göra. Samma nygamla utbildningsplatser presenterades för jag vet inte vilken gång i ordningen. Skattelättnader på vissa punkter uppvägdes av skattehöjningar på andra. Åt den verkliga nyckelfrågan - arbetsrättens modernisering - gjordes ingenting. Som mål angavs att den öppna arbetslösheten skall halveras till sekelskiftet. Men eftersom man talar om den öppna arbetslösheten - inte den totala eller den verkliga som är mycket högre - behöver inte detta betyda att något enda jobb tillkommer. Ändå medger nu regeringen att de föreslagna åtgärderna inte kommer att räcka för att uppfylla målet. Både AMS och Konjunkturinstitutet har sedermera instämt i den bedömningen. Ärade kammarledamöter! Jag har funderat mycket över en tänkbar förklaring till Socialdemokraternas valhänthet när det gäller arbetslösheten. Orsaken måste vara att de har svårt att förlika sig med att vi politiker inte kan, som det heter, skapa jobb. Vår uppgift är att skapa gynnsamma villkor för företagande som ger nya jobb. Förr "skapades" jobb genom att den offentliga verksamheten fick växa eller genom att bostadsbyggandet stimulerades med subventioner. Men det går inte längre av finansiella skäl. Det råder nu bred enighet om att de nya jobben måste komma i den enskilda sektorn. Men det förutsätter ett så gott näringsklimat så att företag startas och växer. Det är här Socialdemokraternas problem ligger. Rent allmänt tror jag inte att Socialdemokraterna förstår företagandets villkor. Jag tror inte att de förstår att så länge de byter skattelättnader mot skattehöjningar och tar in litet extra på köpet, och så länge de inte skapar friare förhållanden på arbetsmarknaden, så blir det inga nya riktiga jobb. Socialdemokraterna har naturligtvis svårt att inge framtidstro hos de företagare, som i egenskap av arbetsgivare och kapitalister i er ideologi alltid utmålats som motståndare. Alldeles speciellt svårt blir det för fackföreningsrörelsen, för vilken företagarna är motparten i intressekampen. När Sverige behöver en växande fri företagsamhet för att få fram fler jobb, är det närmast naivt att tro att ett socialistiskt parti kan skapa förutsättningar för detta. Det är därför det är vi moderater som går i spetsen för att angripa den verkliga arbetslösheten. Det förutsätter genomgripande omprövningar av rådande förhållanden och gamla dogmer. Den ekonomiska tillväxten uteblir - det är alldeles säkert - om vi inte rättar till strukturfel som höga skatter på produktionen och långtgående regleringar. Inte minst viktigt är att reformera arbetsrätten. LO har nu meddelat att man inte avser att efterkomma medlartrions krav beträffande uppläggningen av de fortsatta förhandlingarna. Avser Göran Persson och regeringen att bara passivt vänta till slutet av sommaren på beskedet att det inte kommit något konkret ut av den bisarra idén att låta arbetsmarknadens parter förhandla fram ett lagförslag? Herr talman! Vår partimotion och gemensamma borgerliga reservationer innehåller förslag som kan sättas in snabbt, bl.a. på arbetsrättens område. De har i utskotten getts en snäv behandling - och man förordar avslag på alla punkter. Det betyder att det inte blir någon snar bättring på arbetsmarknaden, eftersom propositionen inte tar sikte på de verkliga problem som där råder. Men vi kommer igen, närmast i anslutning till budgetpropositionen i höst. För arbetslösheten försvinner inte av sig själv. Det är bara genom att spara på den offentliga utgiftssidan, sänka skatter och avreglera som vi får fler företag och nya riktiga jobb.

Herr talman! Det är inte så länge sedan vi hade en debatt här i kammaren, närmare bestämt en månad sedan vid avslutningen av vårsessionen. Inför den presenterade Centerpartiet och regeringen ett förslag till program för att bekämpa arbetslösheten. Programmet utarbetades under ett tiotal dagar dessförinnan, och därefter har övriga riksdagspartier presenterat sina alternativ. Det var självklart för Centerpartiet att pröva förutsättningarna för en överenskommelse om jobben när vi fick en inbjudan. Enligt min mening hade det varit lika naturligt om fler partier då hade anmält sitt intresse. Men så blev det inte, som vi vet. Politik är inte bara att presentera sina alternativ. Det gäller också att försöka förverkliga mesta möjliga av sina förslag, för landets skull, för de arbetslösas skull och för att skapa politisk stabilitet. Jag vet inte riktigt om vi gör olika bedömningar av hur illa ute Sverige har varit och hur mycket arbete som krävs för att vi skall återfå ett samhälle som vi är stolta över. Då måste man naturligtvis vara beredd att koppla loss från sitt eget och vara beredd att söka samförstånd med andra. Annars tar andra krafter och andra intressen över folkrepresentationens uppgifter. Det gäller i synnerhet när skuldbördan ökar i stället för att minska. Det innebär att samtliga partiers möjlighet att motsvara svenska folkets krav och utföra dess uppdrag minskar. Jag är på ett sätt förvånad, men jag är föga imponerad av det som redovisas från övriga partier i finansutskottets betänkande nr 15 till denna debatt. Där finns närmare bestämt 172 reservationer och 18 särskilda yrkanden. Det är egentligen ett dåligt resultat av att begära en extrasession. Men det har ni väl tänkt igenom i förväg, antar jag. Låt mig komplettera med en liten travesti: jag beundrar ert mod att begära extrasessionen, men inte er beslutskraft. Enligt min och Centerns enkla mening behöver Sverige mer av samarbete och mindre av konfrontation. Delar ni inte denna uppfattning är det snarast en sensation. Svenska folket tycks bejaka samarbete, i varje fall hälften av folket. Centerpartiets opinion gör det till ca 90 %, och vår partistämma gör det fullt ut. Men samarbetsklimatet beror naturligtvis också på vilka signaler man själv skickar ut. Det är inte genom att söka konfrontation och strid som det skapas fler jobb i Sverige. Det är inte heller enbart genom dagens debatt och beslut, utan det måste komma fler steg. Vi måste bejaka att detta är en process. Vår tragedi i Sverige har varit att vi var så illa ute i ekonomin att vi inte kunde satsa offensivt, dvs. på saker som kostar, innan vi hade rett upp de flesta av de ekonomiska obalanserna. Det är detta som har gjort att saker och ting har dröjt och att vi inte har kunnat hantera frågorna med bibehållen trovärdighet på annat sätt. Det finns ingen enkel lösning på ett svårt problem. Arbetslösheten är ett svårt problem. Det är därför som alla regeringar har varit inriktade på att försöka hantera dessa frågor - mer eller mindre bra, skall tilläggas. Fyrklöverregeringen påbörjade saneringen av statens finanser. Men det var då - som redan har påpekats - för sent. Då var vi inne i en process där arbetslösheten ökade. Det arbetet var verkligen inte färdigt vid valet år 1994. Redan i valrörelsen argumenterade vi i Centerpartiet för en nationell samling över de s.k. blockgränserna för Sveriges bästa. Intresset från andra partier var då mycket blygsamt, måste jag erkänna, och det var beklagligt. Men det var naturligtvis varje partis ensak. Vi talade om för väljarna före valet vad vi därefter fullföljt, nämligen samarbetslinjen. Bristen på helhetssyn och samförstånd är förlamande för arbetslöshetsbekämpningen. Särintressen motverkar lösningar som ger fler chansen att få jobb. Vissa fackföreträdare vill trygga välfärden genom krav som leder till det rakt motsatta, dvs. sämre statsfinanser och därmed utholkad välfärd. Vissa arbetsgivare ser ett självändamål i att rasera den gemensamma sektorn och öka klyftorna. Men hänger man i en fallskärm blir ju perspektivet "von oben", uppifrån. Samma eller andra ekonomiska särintressen vill å sin sida krampaktigt hänga kvar vid det omoderna, t.ex. kärnkraften eller annan betongpolitik. Decennier av skadlig energiimport - fossila bränslen och uran - måste bytas mot inhemskt producerad energi som dessutom är miljövänligt och ger nya jobb här hemma. När skall den självklara tanken gå upp för tillräckligt många för att vi skall kunna göra just detta? Jobb går inte att kommendera fram. Då skulle det redan vara gjort. Statsfinanserna måste ovillkorligen bringas i balans och vara stabila. Det är punkt ett. Den politiska nivån kan därutöver skapa förutsättningar för företagande och investeringar. Så kommer att ske till en del när finansutskottets betänkande klubbas igenom här senare i dag. Det är punkt två. Men det behövs mera. Nyckelorden är: fortsatt kretsloppsanpassning, fortsatt kompetenshöjning, en decentraliserad småföretagssatsning, en lönebildning inom de ramar vi har att tillgå, flexiblare arbetsmarknad och en mer lokalt och regionalt anpassad arbetsmarknads och regionalpolitik som skapar överblick. Låt mig säga några ord om kretsloppsanpassningen. Vi började med att konkretisera de tankarna under främst förra valperioden. Det är viktigt att de nu förs vidare. Framtidens samhälle måste bygga på mer återvinning och mindre av sopor på hög. Enligt en utredning lär det innebära 740 000 ton mindre på landets sophögar till år 2002 om vi genomför det som nu föreslås i propositionen. Det miljardprogram för hållbar utveckling som ligger i jobbpaketet avvisas emellertid, t.ex. av Moderaterna. Det är snarast häpnadsväckande. När skall den svenska högern inse sambandet mellan ekonomi och ekologi? Centerpartiet och regeringen gör i jobbpaketet en omfattande utbildningssatsning där många svenska vuxna med en låg utbildningsnivå ges en chans att höja sin kompetens och skaffa sig nya kunskaper för att öppna nya dörrar. Det har här i debatten funnits tonfall som jag blir illa berörd av. Man börjar plötsligt tala om kvalitet, som om ökning av 30 000 högskoleplatser skulle äventyra hela det svenska högskoleväsendet. Hur i all världen tänker man på den här punkten? Som om mindre högskolor inte skulle kunna innebära kvalitet! Jag gick på en liten högskola en gång - Handelshögskolan i Stockholm. Det är ingen som någonsin nämner den när det gäller brist på kvalitet. Den var visserligen så professorstät att man inte kunde gå utan att snubbla på professorer, men ändå. Det är inte storleken som avgör, utan det handlar om vad vi vill göra för att satsa på framtiden.

Till alla dessa förs lejonparten av de 30 000 nya platserna i högre utbildning. Då säger några att det går för fort och, som sagt, att kvaliteten hotas. De som tycker så bör tala om här, helst i dag, vilka högskolor som inte skall få nya platser. Är det Växjö? Är det Östersund? Är det Härnösand? Är det Skövde? Ge de beskeden här! Låt mig avslutningsvis säga att det är en självklarhet att många av de frågor vi diskuterar i dag kräver att också andra är beredda att ta ansvar. Arbetsrätten är en sådan fråga. Arbetsrätten måste reformeras, helst genom att parterna kommer överens. Lönebildningen måste vara rimlig. Det innebär att vi inte lånar till lön, för då riskeras det förtroende som sakta men säkert återskapats för svensk ekonomi. Ansvaret vilar i dessa frågor tungt på parterna. Centerpartiet är berett till fortsatt samarbete för att lösa arbetslöshetskrisen, och det vore bra om fler partier mer aktivt tog del i detta arbete. Bara genom stabilitet och beslut skapas långsiktiga förutsättningar för hållbar tillväxt. Då kan arbetslösheten pressas ned. Det går att göra, och det måste göras. Allt vi diskuterar och debatterar i dag handlar om enskilda människor. Alltför många är arbetslösa. Det är en oacceptabel situation mänskligt, ekonomiskt och resursmässigt. Vi måste återvinna beslutskraften i vårt samhälle, förstärka våra konkurrensförutsättningar och sluta låna till löpande utgifter. Alla särintressen måste hållas inom våra gemensamma ramar. Sist men inte minst krävs politisk samarbetsförmåga - inte bara förslagsförmåga. Ord måste följas av handling.

Herr talman! Arbetslösheten i Sverige ökar. De senaste siffrorna tyder på att den nu är högre än någonsin i modern tid. Den senaste månadssiffran, från juni, är den högsta junisiffra som registrerats. Den är t.ex. högre än alla junisiffror under den borgerliga regeringstiden, trots att konjunkturläget då var sämre än vad det är nu. Ingenting tyder på en snabb vändning till det bättre. Varslen fortsätter att vara många, och antalet lediga platser är få. Regeringens kamp mot arbetslösheten är ett totalt misslyckande. Regeringen Persson är en arbetslöshetsregering snarare än en arbetarregering. Vi varnade för denna utveckling. Vi gjorde det redan före valet, då vi kunde peka på att utvecklingen vänt till det bättre och att nya jobb tillkom i snabb takt, och att den trenden kunde hotas av återställarpolitik. Men det hjälpte inte. Socialdemokraterna vann valet, säkert främst på löftet att arbetslösheten skulle vara under 5 % senast den sista december 1995. Vi vet hur det gick med det löftet. Nu, när ni har haft ytterligare ett halvår på er, är siffran för den öppna arbetslösheten inte under 5 % utan över 9 %! Extrariksdag - varför det? Olof Johansson funderade över motiven. När Folkpartiet tillsammans med andra drev fram den var ett viktigt motiv för oss att tvinga in arbetslösheten i fokus av debatten. Det har inte varit så lätt. Arbetslösheten har inte definierats som en särskilt het politisk fråga. Alltför många tycks ha resignerat. Det protesteras mot allt möjligt i Sverige - sänkt a-kassa och indragen simundervisning, t.ex. - men det är inte särskilt många protester mot massarbetslösheten. Det är typiskt att ett stort fackförbund - Handels - nu drar i gång en stor protestkampanj som inte är emot att folk sparkas, utan för att de skall sparkas i rätt ordning. Det är en bild av resignationen. Jag tycker faktiskt att denna extrariksdag redan har fyllt detta första syfte väl. De senaste veckorna har det inte varit möjligt att sopa arbetslösheten under mattan. Att problemet uppmärksammas och diskuteras tror jag är första steget mot en lösning. Självfallet hoppades vi också att initiativet skulle leda till några bra beslut redan nu, som gjorde att fler skulle få jobb och färre drabbas av arbetslöshet. I den delen är jag mindre till freds med resultatet av vårt initiativ, eftersom jag inte törs hoppas på någon sensation och att Socialdemokraterna eller Centern ändrar sig i sista stund och röstar på reservationer. Jag skulle i det sammanhanget vilja upprepa en fråga som Anne Wibble har ställt här i dag, men fått ganska dåligt svar på. I en av våra reservationer vill vi ha ett mer ambitiöst mål. Det är oerhört viktigt vilket mål man väljer för en insats. Vi tror att fixeringen bara vid den öppna arbetslösheten riskerar att leda till fel åtgärder. Jag skulle vilja fråga Göran Persson hur han ser på vårt mer ambitiösa mål att fokusera den totala arbetslösheten. De andra socialdemokraterna har sagt att vi har glömt att skriva in årtalet - år 2000. Har inte Göran Persson något bättre svar kan vi ordna den saken. Om det bara är det som är problemet kommer jag att begära återremiss, och så ordnar finansutskottet det på en kafferast. Det skulle vara intressant att höra hur Göran Persson ser på detta mer ambitiösa mål. Är det månne för ambitiöst? Är det orealistiskt att klara en halvering av den totala arbetslösheten till sekelskiftet? Jag tror att grundproblemet är att Socialdemokraterna fortfarande tyngs av att en stor del av rörelsen har ett kluvet och fördomsfullt förhållande till fritt företagande och marknadsekonomi. Vår tanke när vi föreslog en blocköverskridande regering 1994 var att Socialdemokraternas ledning skulle tvingas utmana den opinionen och en gång för alla definiera Socialdemokraterna som ett marknadsekonomiskt och företagarvänligt parti. Vi överskattade, som jag har sagt flera gånger här i talarstolen, kraftigt förnyarnas ställning i det socialdemokratiska partiet. Samverkan med Centern tycks på något sätt ha motsatt effekt än den vi tänkt oss 1994. Den tjänar som en smitväg för socialdemokraternas ledning, ut ur den nödvändiga omprövningen. Det går att hanka sig fram ungefär som tidigare, för Centern tycks ju ställa upp. Låt mig ge tre korta exempel på att Centersamverkan bara tycks legitimera en i grunden socialdemokratisk politik. Dubbelbeskattningen skall lindras men inte tas bort, som i alla andra europeiska länder. Den lindras med hjälp av att bolagsbeskattningen ökas på ett annat sätt. Inte är det en ny, företagsvänlig kurs! Ta arbetsgivaravgifterna! De skall sänkas med en mycket liten summan, men samtidigt förlängs sjuklöneperioden, vilket i praktiken innebär en höjning av samma avgift. Inte är det en ny, företagsvänlig kurs! Eller ta de orimliga momsinbetalningsreglerna! Om man uttrycker det i engångseffekter var försämringen 8 miljarder kronor. Sedan kämpade Centern för en förbättring, och den uppgår till en halv miljard. Femton sextondelar av försämringen ligger alltså kvar. Inte är det en ny, företagsvänlig kurs! Sedan samverkan mellan regeringen och Centern inleddes har tillväxten upphört, sysselsättningen minskat och arbetslösheten ökat. Och nu säger Persson och Johansson i dagens nummer av Dagens Nyheter att nya, stora uppgifter väntar. Vi bävar. Låt mig citera en person som jag mycket sällan citerar men som möjligen kan få de socialdemokratiska kamraterna i kammaren att reflektera: "Om nationer förlorar lojaliteten hos sin ungdom är de allvarligt sjuka. Om demokratierna försummar de avgörande problemen kommer människor att vända sig bort." Det var Olof Palme som sade det i Sveriges riksdag för 28 år sedan - i ett helt annat sammanhang än det vi debatterar i dag, men jag tror att de iakttagelserna är mycket relevanta för dagens ämne. Min bild av Sverige sommaren 1996 är att ungdomens framtidstro håller på att frätas sönder och att tilltron till demokratins institutioner därmed långsamt men säkert gröps ur. Jag tror att det är bråttom att lägga om kursen men att uppgiften ändå inte är omöjlig. Det finns ju många hoppfulla exempel från andra delar av världen på att ett företagsvänligt klimat, som uppmuntrar investeringar, faktiskt kan ge nya jobb. Det går i östra Europa, i Sydostasien, i USA, i Kanada, på Irland - det skulle kunna gå här också. Men det kräver att vi övervinner en del motstånd, som är inbyggt i vårt system. Jag läste en intervju med Göran Persson i Veckans Affärer. Där pressas han på om det inte vore bra att göra som IMF har föreslagit i sin senaste Sverigerapport - att tänka sig en mer flexibel arbetsmarknad. Till sist säger Göran Persson: "Nej, det blir så förbaskat enkelt när det dyker ner någon ekonom från Washington och säger att nu ska ni göra så här och så här. Det rör ju faktiskt en kultur, ett sätt att vara i ett land." Ja, jag tror att det på ett sätt är en helt riktig insikt: Det rör en kultur. Men slutsatsen kan ju också bli att den kultur som odlats fram i Sverige under 1900-talet måste ändras på några punkter. Omständigheterna - jag syftar då bl.a. på socialdemokratins starka ställning och de nära banden till den största fackföreningsrörelsen - kanske har gjort att vi har fastnat i ett slags löntagarkultur, där företagande är något främmande, där trygghet är något som lagstiftas fram och där förändringar är något som man oftast bör motarbeta. De inslagen i vår kultur måste vi få bort om vi skall bli en framgångsrik industri och tjänstenation på 2000-talet och om vi skall kunna vrida oss ur massarbetslöshetens grepp. Låt mig ta ett enda exempel på vad jag syftar på. En affärskedja i Sverige lanserar nu en ny typ av butiker som är både restauranger och mataffärer. Problemet är att i Sverige organiseras handelsanställda och restauranganställda av olika fackförbund, och de har olika avtal om nattjänstgöring. Som det skildrades i en Stockholmstidning i går leder det till att när klockan slår tolv på natten dyker spioner, utsända av Kenth Pettersson i Handelsanställdas förbund, upp ungefär som i en skräckfilm och kontrollerar att det hänger skynken för varuhyllorna. Det är klart att ett land där en förnyelse av tjänstesektorn ofta drabbas av den typen av motstånd får problem. Herr talman!

Herr talman! Jag skall börja med att säga att jag faktiskt inte tror att den här dagen här i riksdagen innebär vare sig att fler ungdomar i vårt land får en större tilltro till demokratin eller att vi på något avgörande sätt kommer att fatta beslut som innebär att arbetslöshetssiffrorna kommer att gå ned. Jag upplever, måste jag erkänna, det här väldigt mycket som ett spel för gallerierna. Jag tycker att regeringens ministrar och andra representanter hade rätt i vad man sade på den presskonferens där den här propositionen presenterades. Göran Persson sade nämligen bl.a. att de här förslagen inte räcker, och Margareta Winberg sade att förslagen var dåligt förberedda. Jag ger dem rätt i de påståendena. Anne Wibble gjorde i finansdebatten tidigare sammanfattningen att debatten visar att regeringen är på defensiven. Jag tycker att den här debatten visar att det är demokratin som är på defensiven. Det tycker jag är allvarligare. Regeringar kan man ju byta ut, men demokratin måste man nog faktiskt vårda. Arne Kjörnsberg började sitt inlägg med att tala om demokratin och folkviljan och så beskrev han den i termer av ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet; det var själva definitionen på demokrati. Jag tror faktiskt inte att det räcker. Jag tror inte att det räcker med ett samarbete mellan två partier, även om de definierar sig som folkrörelsepartier. Om man inte lyssnar på den folkrörelse som man säger sig representera håller inte det resonemanget. Jag tycker att det ingår ytterligare ett parti bland folkrörelsepartierna, men det ingår framför allt också fler organisationer än politiska partier i en folkrörelse. Det ingår fackliga organisationer i det som vi i Sverige normalt brukar kalla för folkrörelser och som vi normalt - åtminstone inom arbetarrörelsens partier - brukar sätta en ära i att både samarbeta med och lyssna på. Det enda konkreta som kommer att komma ut ur den diskussion och den debatt som vi har här i kammaren i dag är ett beslut som drar undan sju månaders a-kasseperiod för mellan 600 000 och 700 000 arbetslösa i Sverige i dag. Det är det konkreta som kommer ut av denna debatt och de beslut som kommer att fattas. Det är en retroaktiv lagstiftning som gäller akassereglerna och som innebär att var man arbetslös den 1 januari 1996 så är man snuvad på ett halvår när det gäller att beräkna de nya perioderna. Då hamnar man vid den s.k. bortre parentesen eller stupstocken betydligt tidigare än om det beslut som kommer att fattas i dag gällt dem som blir arbetslösa fr.o.m. nu. Vår uppfattning är att vi inte borde fatta beslutet över huvud taget, eftersom ärendet är illa berett, eftersom en totalt enig löntagarfolkrörelse, bestående av LO, TCO, Fackföreningarnas samorganisation, har vädjat till oss att inte fatta detta mycket okloka beslut. Jag har väldigt svårt att förstå hur en socialdemokratisk regering kan gå emot den folkrörelse som man annars brukar berömma sig av att man är uppburen av. Jag såg att LO-chefen Bertil Jonsson har sagt att det inte är värdigt en socialdemokratisk regering. I det här fallet är jag och Vänsterpartiet helt överens med honom. Jag är också rädd för att den debatt som förs här i dag inverkar på den politiska debatten i Sverige och på svenskar så att det blir någon form av fördumningsprocess. Det är en politisk teater där vi tror att vi diskuterar hur vi skall komma till rätta med arbetslösheten. Men det konkreta som kommer ut av detta är, som sagt, försämringar av a-kassesystemet. Därför kanske vi kan definiera en del, så att det kan se bra ut statistiskt. Det som pågår under tiden utanför det här huset i verkligheten är faktiskt någonting som man kan kalla för ett systemskifte. Det bygger mycket på de idéer som har förts fram här av de borgerliga partierna, inte minst av Moderaterna och Lars Tobisson. Det handlar om att man skall spara på de offentliga utgifterna, sänka skatterna och avreglera. Lars Tobisson säger att detta är de verkliga åtgärder som behövs för att man skall komma till rätta med arbetslösheten. Det är många som säger så i dag, inte bara i Sverige och i den här kammaren och i den här regeringen. Regeringen börjar ju också falla till föga för dessa diskussioner. Man säger detta i Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland. Samtidigt säger man att det här med demokrati är någonting väldigt gammaldags och ineffektivt och att man inte har tid och råd med det. Det är inte bara det att vi inte har råd att arbeta utan vi har inte heller råd med demokrati. I Belgien har man gått så långt att man har ställt hela parlamentet åt sidan. I stället använder man sig av politiska dekret. Man kan kanske säga att de nattliga uppgörelser som Socialdemokraterna och Centerpartiet gör gäller någon form av politiska dekret som man sedan går ut och inbjuder till samarbete omkring. Detta är inte bra om vi vill ha en levande och väl utvecklad demokratisk process. Då måste vi nog faktiskt sätta demokratin över ekonomin. Det som pågår är precis det motsatta. Det pågår ett systemskifte som handlar om nedmontering av en solidarisk och rättvis välfärdspolitik. Det handlar om ett återtåg för jämställdheten. Jag tycker att det är djupt generande att världens mest jämställda regering håller på att administrera detta. Det handlar om en privatisering av gemensamma angelägenheter som man skuffar undan och kallar kvinnojobb. Det handlar om att sparka en mängd kvinnor som arbetar inom vård och omsorg och att sätta dem i AMS-åtgärder under två år. Sedan skall de återkomma och få stämpeln 55+ och gå på någon form av AK-arbeten med dålig lön som det inte går att leva på. Jag tycker rent ut sagt att det är pinsamt. Men det här pågår. Erik Åsbrink - denna vanliga, enkla fastighetsdirektör - sade att det som vi diskuterar i dag inte har att göra med att vi skall blidka utlandet utan att det handlar om de interna angelägenheterna i Sverige, om att få ner arbetslösheten. Jag tror faktiskt inte på det. Här i Sverige, precis som i de andra västeuropeiska länderna, handlar det om en EMU-anpassning. Den ekonomiska och monetära unionen är ett politiskt projekt och ingenting annat. Det är ett politiskt projekt som bygger på högerns ekonomiska politik. Det handlar om avreglering, om att arbetsgivarnas makt skall stärkas och om att fackföreningsrörelsens inflytande skall försvagas. Det handlar inte om någonting annat. Låt de rika få mer! Låt den växande medelklassen få så pass att de åtminstone är tysta, och låt de marginaliserade grupperna klara sig bäst de vill! Öppna soppköken! Det gör vi ju också i Sverige i dag. Jag tycker att det skulle vara väldigt bra om vi talade öppet om dessa sammanhang också i den här kammaren. Jag tror inte att någon av oss, oavsett vilket politiskt parti vi tillhör, vinner på att få en fördumning av den politiska debatten i Sverige. Jag tror inte att vi vinner på att sprida ut dimridåer och få människor att tro att det pågår någon form av naturnödvändigheter i det här landet. Vi ser hur kvaliteten i sjukvården försämras. Vi ser hur våra ungar i grundskolan far illa. De blir inte sedda. De går in med glittrande ögon och stor entusiasm och kommer ut som vissnade tulpaner med släckta ögon. Om vi skall ha en utbildningsrevolution i det här landet får vi nog se till att börja där man lägger grunden, nämligen i grundskolan. Då kan man inte skära ner på kommunernas möjligheter att ha en bra kvalitativt utvecklad skola. Jag tror att vi skall förklara sammanhangen. Jag tror inte att vi skall leka med orden och diskutera om vi skall halvera den öppna arbetslösheten eller halvera hela arbetslösheten. Vi skall naturligtvis tala om hur vi skall skapa arbeten för alla människor som vill arbeta. Då skall vi naturligtvis titta på var behoven finns. Det skall vara vägledande. Vi kan se att det finns behov ute i kommunerna. Det finns behov av en bra barnomsorg, en bra grundskola, en fungerande sjukvård och en väl utbyggd hemtjänst. Det finns behov av öppna bibliotek och öppna fritidsgårdar för våra ungar. Det finns behov av en miljöomställning. Det gäller alltifrån hur vi kan sortera soporna under diskbänkarna till en omställning av energisystemen, transportsystemen osv. Det finns massor att göra. Många av oss har behov av att få mer tid för att leva. Vi har behov av strukturella förändringar på arbetsmarknaden i form av en arbetstidsförkortning. Vi har behov av att stärka kvinnors möjlighet att delta på lika villkor. Inget av detta är omöjligt att genomföra. Bara om man har en fullständig fixering vid EMU:s konvergenskrav är man hejdad i en sådan här positiv utvecklingsoptimism. Vi i Vänstern är inte det. Vi hoppas också att regeringen använder veckorna fram till budgetarbetet i höst till att tänka om och vara kreativ.

Herr talman! När jag fick ett av mina allra första jobb inom vården fick jag en lektion av fackföreningsföreträdaren som talade om för mig varför man blev kollektivansluten till det socialdemokratiska partiet. Den här företrädaren sade att man blev det eftersom Socialdemokraterna värnade de arbetande kvinnorna och de svaga grupperna i samhället. Det framfördes också en mängd andra saker. Sedermera försvann denna kollektivanslutning. Av någon konstig anledning försvann också Socialdemokraterna från solidariteten med de svaga grupperna och de arbetande kvinnorna. Det tycker jag att man kan se tydligt på statistiken i dag. Man kan börja med att se hur det är med de LO anslutna männen är siffran 48 %. Tre av fem arbetande kvinnor och varannan man kan alltså inte arbeta tills de går i pension. Deras kroppar håller inte fram till ordinarie pensionsålder. De tvingas avbryta sina arbeten i förtid. Man kan titta på övrig statistik. En fjärdedel av de arbetslösa får varken KAS eller ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Av dessa saknar 125 000 helt ersättning. 50 000 av dem är ungdomar mellan 18 och Det här är ögonblicksbilder från dagens Sverige. Det här handlar om människor som slagits ut och aldrig fått chansen att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Det handlar om ekonomisk otrygghet och, kanske värst av allt, om en känsla av utanförskap, av att inte klara kraven och av att inte kunna göra rätt för sig. Samtidigt finns det andra bilder, bilder av hårt arbetande människor som har svårt att få tiden att räcka till. Den räcker inte till jobbet, familjen och de sociala förpliktelserna. Vi jobbar övertid i Sverige mer än på länge. Medelarbetstiden har ökat med nästan 2 % sedan 1993. Utan den här ökningen av arbetstiden skulle i dag 70 000 fler personer ha kunnat vara i arbete. Ökningen av arbetstiden har alltså bidragit till att öka arbetslösheten med 70 000 personer. Är inte det här en ganska barock situation? Många personer känner sig stressade och otillräckliga och slits ut därför att de har för mycket att göra, medan andra mår dåligt och slits ut därför att de inte har något att göra. Den fördelningspolitik som vi har haft i det här landet har byggt på att vi solidariskt har ställt upp och betalat skatt osv. för att kunna fördela medlen mellan svagare och starkare grupper. Det tror jag att alla fortfarande tycker är fullt naturligt att man skall göra. Men det finns en ny dimension i detta, som jag tycker att man måste ta in i diskussionen. Det är att vi borde börja dela på jobben. Jag tycker att det är märkligt att inte socialdemokraterna, som just talar om att värna arbetarklassen, inser att det är dags att korta arbetstiden och att dela på jobben. Såvitt jag vet har Socialdemokraterna haft detta ganska länge i sitt program. Om inte nuvarande situation, med den höga arbetslöshet som vi har, är det lämpligaste tillfället att korta arbetstiden, när skall ni då kunna genomföra en arbetstidsförkortning? Centerpartiet och Olof Johansson inbjuder här till någon sorts brett samarbete partierna emellan, och jag är förvånad, minst sagt. Vi har haft ett samarbete som jag tyckte var mycket bra med det socialdemokratiska partiet, men som jag uppfattade det var det inte populärt i Centerpartiet. Centerpartisterna ville vara ensamma om samarbetet, och de tyckte heller inte att våra miljöförslag var tillräckligt bra. Det är anledningen till att de gång på gång har avslagit förslaget om att tillskjuta ytterligare pengar för allergisanering av kommunernas skolor, dagis m.m. för att förbättra miljön för våra barn, något som jag tycker är absolut nödvändigt. Vi vet ju att allergierna ökar i samhället i dag, och en av anledningarna är att vi sätter våra barn i en arbetsmiljö som helt enkelt inte är lämplig. Nu finns det en mängd ansökningar från kommuner som just vill ha ett litet bidrag för att kunna sätta i gång och börja jobba med denna allergisanering. Vad kommer då Centern och Socialdemokraterna med för förslag? Jo, sänk stämpelskatten - på redan byggda hus. Inte ger det särskilt mycket jobb, Göran Persson. Jämför det med om man hade använt de pengarna till att sätta i gång de jobb med allergisanering av skolor och dagis som nu ligger och väntar. Det hade blivit jobb! Jag tycker att det vore intressant om vi kunde återuppta diskussionen kring de här förslagen och se till att kommunerna får möjlighet att genomföra detta. Utöver detta är jag väldigt förvånad över de neddragningar man gör från socialdemokratiskt håll i trygghetssystemet.

Förstår ni inte att ni sänder signaler till människor som redan i dag mår dåligt, signaler som är helt oacceptabla? Om jag har varit arbetslös i två och ett halvt år och redan oroar mig för vad som skall hända känns det inte bra att få en signal från denna kammare att en förkortning av a-kassesystemet skall genomföras. Om jag inte har kommit in på arbetsmarknaden snabbt nog får jag förmodligen gå till kommunen och söka socialbidrag och se om jag möjligen kan få litet hjälp där. Samtidigt vet vi att kommunerna redan är hårt belastade. Om man nu inte från regeringens och Centerns sida kommer fram med ett ordentligt och tydligt förslag på hur man skall klara det här tycker jag att man måste ge en tydlig signal till kommunerna hur de skall klara det. Eller är det rent av så illa att ni tycker att människor skall hamna i de ideella organisationernas soppköer? Vi vet att de redan i dag har ökat. Det finns människor i dag i Sverige som får stå och tigga om soppa för att äta sig mätta. Jämför jag den bild jag fick av fackföreningsföreträdaren som talade om för mig vad det socialdemokratiska partiet står för med den bild jag har av partiet i dag känner jag inte igen mig. Jag önskar att socialdemokraterna tänker till ordentligt och verkligen inser att det finns människor i det här landet som behöver stöd och hjälp. Vilket parti skall värna om dem? Det borde vara det socialdemokratiska partiet i det här läget. Det är ni som har regeringsmakten och det är ni som borde bry er om dessa grupper. Jag tycker att det är helt oacceptabelt att vi i Sverige skall skapa ett tvåtredjedelssamhälle. Förutom det tycker jag också att EU-frågan borde komma upp här. Minns ni EU-valrörelsen? Ja-sidan och socialdemokraterna näst intill hotade med att om vi inte gick med i den europeiska unionen skulle arbetslösheten öka enormt, men bara vi gick med skulle vi minsann få en mängd nya jobb. Hur har det blivit med det? Häromdagen kom statistik över storföretag i Norge och över svenska företag. Man hade undantagit oljebranschföretagen. Det visade sig att företagen gick betydligt bättre i Norge.

Herr talman! För några dagar sedan fick vi hemsänd till oss Frälsningsarméns tidning Stridsropet. I den fanns en artikel av Lasse Strömstedt. Artikeln har tidigare varit införd i Röda korsets tidning. Låt mig citera några rader ur artikeln: "Nu börjar den långvariga arbetslösheten på hemmaplan att visa resultat. Nöden och fattigdomen är här! Ännu inte i full skala men ju längre arbetslösheten varar desto snabbare kommer utslagningen. Det handlar om en centrifug som är på väg att få upp farten." I artikeln redovisas sedan hur ideella organisationer tidigare kunde koncentrera sig på tredje världens fattigdom eftersom socialtjänsten tog hand om det mesta i Sverige. Nu är det annorlunda, skriver han. De insamlade pengarna kommer att gå till akuthjälp här hemma, förutspår han. Herr talman! Jag tänker inte skylla den här centrifugkraften som slungar ut medmänniskor till fattigdom och förtvivlan på något parti. Vi vet alla att svensk ekonomi inte rutschat utför från ett år till ett annat. Om vi vill vara ärliga måste vi tillstå att svensk ekonomi inte har gått i stå från en regering till en annan. Vi vet ju att det snack som dras i repris här debatt efter debatt är rena nonsens. Jag har alltså inte tänkt att jaga upp en massa kritik mot Göran Persson, såvida han nu kan låta bli att presentera sig som den som oförvitlig trädde fram och övertog ett elände som Socialdemokraterna inte har någon skuld i. Falsk historieskrivning blir ju inte sann därför att den upprepas i parti och minut. Vad man däremot inte kan begripa är hur den socialdemokratiska regeringen kunde få för sig att låta juni, juli och augusti månader gå utan att visa så stor respekt för de förskräckande många arbetslösa i Sverige att man ämnade presentera sitt utlovade förslag för att komma till rätta med arbetslösheten. Jag är övertygad om att om någon annan regering av någon annan kulör än den nuvarande rödgröna hade betett sig på det viset hade ni socialdemokrater tillsammans med LO vänt upp och ned på det mesta i riket. Jag förstår alltså inte, Göran Persson, hur ni kunde få för er att vara så dröjska och senfärdiga. Det handlar självfallet om att så snabbt som möjligt fatta beslut om konkreta åtgärder, om att människor kan börja ställa in sig på att något kommer att hända. Men det handlar också i allra högsta grad om att människor får känna att de inte lämnas därhän och att vi politiker bryr oss. När programmen mot arbetslöshet nu skall examineras borde det i första hand röra sig om att utröna vilket program eller vilka åtgärdsförslag som mest och bäst skapar förutsättningar för att nya arbetstillfällen skall kunna skapas inom de privata sektorerna, inom näringslivet och inom småföretagsamheten. Jag tycker visst att det dessutom tål att debatteras om man inte på många flera håll i landet skulle kunna snickra ihop arbetstillfällen genom att anställda frivilligt minskar arbetstiden och på så sätt skapa möjlighet för flera att få arbete. Det vore säkerligen också en idé att, som i Danmark, inom vissa branscher låta tre heltidsarbeten bli fyra utan att sänka lönerna i motsvarande mån. Jag tror också att vi betraktar arbetslöshetskostnaderna - det rör sig ju om 80-100 miljarder - alldeles för statiskt. Vi måste våga fundera över vad dessa hisnande summor skulle kunna åstadkomma rent konkret när det gäller att stoppa avskedanden, när det gäller att motverka att kvinnor hamnar i en rent segregerad situation, när det gäller att ta vara på idéer som man kan få i gång nya verksamheter med och när det gäller att stötta tillfällig sysselsättning som på litet sikt kan ge permanenta arbeten. Jag kan mycket väl förstå att man motsatte sig den här typen av resonemang på den tiden då 3 % arbetslöshet skapade debatter och ansågs vara en alldeles för hög siffra. Men i dag, när de allra flesta tvivlar på att Göran Persson på ett anständigt sätt skall kunna klara av att halvera den öppna arbetslösheten, måste en del av de idéer som brukar kallas konventionella karakteriseras som förlegade. Det är t.o.m. så, herr talman, att det faktiskt fordras att vi vågar experimentera en del inom arbetsmarknadspolitiken. Riskerna är ju uppenbara att utslagningen, den "centrifug" som Lasse Strömstedt skriver om, slungar i väg alltfler bort från den delaktighet i samhället som alla har rätt till och är i behov av. Och att dessa människor får det ytterligt svårt att någonsin komma tillbaka in i samhällsgemenskapen vet vi. Jag hörde en del kommentarer från socialdemokratiskt håll för några dagar sedan, när kristdemokrater, folkpartister och moderater hade presenterat sitt program för nya verkliga jobb. Man kallade dessa tre partier för högerpartier. I dag har Erik Åsbrink tre fyra gånger talat om partierna på högerkanten. Vilken simpel taktik! Är ni inte rädda för att folk så småningom genomskådar alla dessa dimridåer som ni lägger ut? Våga debattera sakpolitiskt i stället för demagogiskt. Och sluta dessutom att odla den gamla myten att alla förslag som gynnar företagaren är högerpolitik och att alla förslag som gynnar arbetstagaren är vänsterpolitik. Detta är i dagens samhälle en arbetsmarknadspolitisk lögn som måste rensas ut om vi skall få Sverige på fötter. Om inte ni, Göran Persson, tar på er den utrensningsuppgiften, så är det vanliga och hederliga arbetstagare som drabbas av dessa gamla ideologiska skrönor. För att få Sverige på fötter måste vi börja med huvudet, proklamerar SACO. För att få Sverige på fötter måste vi hålla oss till sanningen, skulle jag vilja påstå. Det är inte så att småföretagaren och arbetstagaren står och hötter mot varandra och betraktar varandra som antagonister. Det är inte så att arbetsgivaren gör några vinster utan arbetstagaren. Och det är faktiskt så att det behövs många fler arbetsgivare för att vi skall kunna få fart på Sverige och få ned de rent förödande arbetslöshetstalen. Högerpartier kallar man alltså de partier som tvingade en socialdemokratisk regering att lägga fram den utlovade arbetsmarknadspropositionen före semestermånaderna. Högerpartier kallar man de partier som genomförde reformer som den socialdemokratiska regeringen återställde, men som den senare har fått återställa igen till fyrpartiregeringens reformer och politik. När socialdemokrater som beslutat att sänka arbetslöshetsersättningen, som försämrat sjukförsäkringen, som sänkt barnbidragen och som tillsammans med vänsterpartister och miljöpartister skurit ned vården i Stockholms läns landsting med 3 000 miljoner sitter och kastar sten i medierna, då ter sig Bosse Holmströms TV-program Glashuset som en ytterligt blek kopia av verkligheten. Herr talman! Jag tror att vi allesammans alldeles för litet inser att det utöver den ekonomiska krisen är ett stort folkhälsoproblem som vårt land håller på att fastna i. Håglöshet och besvikelser kan komma att paralysera det finaste och mest värdefulla som vi har - våra barn och våra ungdomar - och locka till allt annat än engagemang och tro på framtiden. Jag blev stoppad av ett par överförfriskade ynglingar i en mellansvensk stad förra veckan. Trots att deras sinnen var rejält omtöcknade kunde de berätta om djup förtvivlan. De saknade arbete. De behövdes inte någonstans, sade de. De hade bestämt sig för att supa hela juli. De repeterade som spruckna grammofonskivor så länge jag kunde höra dem i gränderna: Vi har ingen framtid. Vi har ingen framtid. Jag kom i dispyt med några eleganta herrar på X 2000. Sarkastiskt, för att inte säga spydigt, tillhöll de mig att jag väl nu ändå måste begripa att Sverige skall införa EU:s regler när det gäller alkoholpolitik och införselbestämmelser. Det hedrar finansministern att han har varit så klar i sina svar när dylika frågeställningar på sistone har kommit upp i medierna. Erik Åsbrink har entydigt deklarerat att det är regeringens bestämda avsikt att försöka hålla fast vid nuvarande införselbestämmelser. Jag gjorde de eleganta herrarna i tåget besvikna. Förhoppningsvis hade de väntat det svar som de fick. Jag sade: Förresten, då är väl ni beredda att betala kostnaderna för det växande vårdbehov som era idéer skulle föra med sig om de förverkligades? Det kändes kusligt att höra deras svar som jag tyvärr har hört åtskilliga gånger förr: Låt dem som inte kan ta vara på sig själva supa ihjäl sig. Samhället har inte råd. Måtte vi, herr talman, kunna mota tillbaka och helst ta kål på en sådan cynisk människosyn. Och låt oss se till att den inte sprider sig till den ena sektorn efter den andra. Den finns i flera sammanhang. Den finns när kriminalpolitik, när flyktingpolitik, när biståndspolitik och faktiskt också när arbetsmarknadspolitik kommer på tal. Bevare oss väl för ett samhällsklimat som visar förakt för svaghet! Vi vet att vi måste pressa ner de hisnande arbetslöshetstalen för att få resurser till den sociala välfärd vi vill bestå medmänniskorna med. Men faktum är dessvärre också att arbetslösheten för var dag som går kräver sina egna sociala offer, vilket i sin tur kräver ännu större ekonomisk tillväxt för att resurser skall finnas till att avhjälpa den utslagning som arbetslösheten drar med sig. Vi vet att arbetslöshetens kostnader i sin helhet långt ifrån kan avläsas i stats och kommunbudgetar. Fru talman! Jag undrar om inte arbetslösheten kommer att få värst konsekvenser inom vårdsektorn. Ingen enda politiker kan stå upp om fem, tio år och försöka göra gällande att resursbristen inom vården kom över oss som en tjuv om natten. Vi vet i dag att Sverige är på väg rakt in i en vårdkris. Kan vi inte omfördela från andra sektorer måste vi öka statens inkomster. Jovisst, rationalisera gärna. Det finns ingen som har något emot det, men beteckna inte försämringar för gamla och sjuka som något som har med förnuft och värdighet att göra. I dag får allt färre gamla hemtjänst. För 20 år sedan hade var fjärde pensionär hemtjänst. I dag är det nästan enbart var sjunde, och detta trots att det i dag är färre pensionärer som bor på institutioner. Fru talman! Är det något som brådskar så är det en konkret plan som visar hur vi klarar av att finansiera morgondagens av alla förväntade sjukvård. Jag kan lova att vi kristdemokrater skall ge allt tänkbart stöd och se till att vi befinner oss i absolut främsta rummet när det gäller att värna vården, när det gäller att se till att den s.k. oglamorösa vården - för jag tror att det är det området som skärskilt kommer att attackeras - inte föses åt sidan och devalveras än mer. Fru talman! Jag vet att jag sagt det många gånger, men jag vill tro att det finns större lyhördhet i dag i den situation vi befinner oss i än vad fallet varit tidigare: Vi måste bli mycket bättre på att täta hålen i samhällsekonomins botten. Vi måste uppmuntra och med alla tänkbara metoder främja de verksamheter, den idealitet, den folkrörelseverksamhet, de livsstilar som tätar hålen varigenom samhällsresurser rinner ut. Tyck gärna att jag är tjatig, det gör ingenting. Men jag påstår för sjuttioelfte gången att politiken måste stå mer i samklang med föräldraansvar och med respekten för fungerande hem och familjer. Betro föräldrar. Gå i koalition med hemmen. Bilda opinion för en hemmens renässans. Det handlar inte om att vrida klockan tillbaka. Det handlar om att skaffa en plattform, en trygghet som bär för morgondagen och bär in i 2000-talet. Jag tror självfallet inte att familjepolitik kan ersätta konstruktiv arbetsmarknadspolitik, men jag är övertygad om att varje ung planta, om jag får använda det bildspråket, har behov av en skyddad vrå om arbetslösheten slår till, när risker för olika former av utslagning lurar runt hörnet. Fru talman! Jag vet att vi föräldrar ofta känner att vi inte orkar som vi vill, så känner vi alla. Därför behövs politikers stöd, fackföreningars stöd, ideella organisationers stöd, kyrkors stöd, idrottsrörelsens stöd, etc. När vi får i gång detta solidariska tänkande, detta förtroende för människors goda vilja och för de ideella rörelsernas oersättliga engagemang, har vi störst förutsättningar att täta hålen i samhällsekonomins botten.

Fru talman! Jag skall börja med att tacka för det här tillfället att föra debatt om arbetslöshet, vårt lands viktigaste fråga, vårt lands svåraste fråga. Det är ingen som sitter i den här lokalen eller som finns utanför som kan göra anspråk på att sitta inne med hela sanningen. Vi vet bara en sak: Vi kommer att få arbeta många år med att pressa tillbaka arbetslösheten. Vi kommer att få prova nya lösningar. Vi kommer att söka samarbete och samförstånd därför att kampen mot arbetslösheten är en nationell utmaning som angår oss alla. Det kommer att gå att pressa tillbaka arbetslösheten; därom är jag övertygad. Vi har en god chans att nå målet, en halverad öppen arbetslöshet till år 2000. Det ligger inom räckhåll. Det är klart att det krävs en god konjunktur, men därutöver naturligtvis kloka beslut i Sveriges riksdag, initiativ från enskilda och många företag och företagare som drar sitt strå till stacken. Jag tror att det är fel att moralisera över att de som utlyste den här debatten inte själva har kunnat presentera några genomtänkta förslag som dramatiskt förändrar situationen. Jag skall inte strö salt i det såret, utan jag nöjer mig med att säga att vi kanske hade förväntat oss något mer. Men det är inte sista möjligheten att bidra till en politik för att pressa tillbaka arbetslösheten. Det samarbete som finns mellan regeringen och Centerpartiet står öppet också för andra som har konstruktiva förslag att bidra med. Grunden i arbetslöshetsbekämpningen kommer att vara att vi har ordning på de offentliga finanserna. Det har gått bättre och snabbare än vi vad trodde att skapa en sådan ordning. Den stabilitet som samarbetet med Centerpartiet har gett regeringspolitiken har bidragit till att bygga upp förtroendet för våra möjligheter att hantera de offentliga finanserna. När jag säger offentliga finanser kan det låta som ett politiskt byråkratiskt uttryck, men med detta menas helt enkelt tillräckligt mycket pengar i de gemensamma kassorna för att vi själva skall kunna betala pensioner, bra vård, skolor åt våra barn, barnomsorg åt de små. Det är vad det handlar om. Det är den försvarskampen regeringen har varit indragen i sedan vi tillträdde och fått god assistans under det senaste året av Centerpartiet. Nu är vi där. Nu har vi fått greppet om dessa gemensamma pengar. Nu vet vi att ekonomin utvecklas vad gäller de offentliga finanserna, statens ekonomi, på ett sådant sätt att vi kanske når målen snabbare än vi trodde. Då är det som Olof Johansson och jag skriver i en debattartikel i dag i en morgontidning som utkommer i Stockholm att i takt med att de offentliga finanserna förbättras ökar vårt utrymme för att bekämpa arbetslösheten. Vi kommer alltså aldrig att vika från den ståndpunkten att vi inte skall börja bekämpa arbetslösheten med lånade pengar. Dit skall vi inte tillbaka igen. Den kommer att vara utestängd från samarbetet som betraktar budgethanteringen och ordning och reda i statens finanser som en kameral övning som man kan se över axeln. Vi skall inte en gång till tillbaka i ett läge i Sverige då vi får genomföra den oerhört smärtsamma process vi just nu har gått igenom. Den har vi förhoppningsvis för sista gången lagt bakom oss. Nu skall krafterna koncentreras och utifrån denna nya styrkeposition riktas in på att pressa tillbaka arbetslösheten. Här i kammaren i dag har flera - såväl socialdemokrater som centerpartister - redan redogjort för regeringens förslag. Det vore fel av mig att trötta kammaren med att ytterligare en gång upprepa vad som har sagts. Jag skall i stället uppehålla mig vid en stor politisk fråga som så tydligt skiljer i debatten och som är av ideologiskt slag. Det vore värdefullt att få denna fråga belyst en dag som denna. 80-talet så småningom fram till dagens debatt här i Sveriges riksdag och till sprängpunkten och grundbulten i det moderata arbetslöshetsbudskapet. Enligt Lars Tobisson är nyckelfrågan att man skall ändra arbetsrätten, att man skall riva upp den arbetsrättslagstiftning som redan finns. Moderaterna har också lagt fram ett sådant förslag till riksdagen, men de har inte fått några andra partier med sig på den reservationen. Moderaterna står ensamma bakom förslaget att från den 1 september i år ta bort arbetsrättsregleringen för alla dem som därefter nyanställs under två år framöver. Förslaget kan ju verka harmlöst innan man börjar att reflektera över vad det hela står för. Till att börja med tycks det stå för den uppfattningen hos moderaterna, att det är arbetsrätten - skyddet för de 4 miljoner svenskar som har ett jobb - som hindrar dem som står utanför att få ett arbete. Är det sant är falskt? Det är falskt. Vi klarade full sysselsättning i Sverige med en utvecklad arbetsrätt för de anställda. Man klarar en bättre arbetslöshetsutveckling i Norge med en fullt utvecklad arbetsrätt. Man klarar en bättre arbetslöshetsutveckling i Österrike med fullt utvecklad arbetsrätt och med en reglering av arbetsmarknaden som går mycket längre än vad som sker i Sverige. Vi kan hitta länder där man helt har tagit bort arbetsrätten och genomfört det som moderaterna önskar i Sverige, och man kommer att finna att dessa länder har en massarbetslöshet som långt överskrider vår. Sambandet mellan arbetsrätt och arbetslöshet är uppenbarligen mycket klent. Det finns andra motiv för moderaterna att driva detta. Det handlar ytterst om värderingar och synsätt när det gäller de förhållanden som skall råda på arbetsmarknaden mellan arbetsgivare och anställd. Vad skulle hända om man genomförde det som moderaterna nu vill göra? Jag vill veta, Lars Tobisson, om ni tänker släppa frågan om arbetsrätten efter dagens debatt. Det är uppenbart så att moderaterna står ensamma. Inte ens de andra partierna i högerblocket - kds och Folkpartiet - ställer ju upp på reservationen, utan man ställer sig vid sidan om. Vad moderaterna föreslår är att ca 500 000 svenskar skulle anställas under kommande år utan arbetsrättsligt skydd. Ytterligare 500 000 skulle anställas under samma förhållanden året därpå. På två år skulle en miljon svenskar stå utanför arbetsrättsligt skydd. Vad betyder det? Det betyder att arbetsgivaren inte behöver motivera varför han säger upp en person.

Om detta är motivet med en avskaffad arbetsrätt i moderaternas Sverige behöver arbetsgivaren aldrig motivera en uppsägning. Däri ligger systemskiftet. En anställning som löper för en vecka i taget kan förlängas hur många gånger som helst i all oändlighet, det är moderaternas svar på arbetslöshetskrisen. Jag kan förstå om Folkpartiet, som ju annars är ett lojalt stödparti till moderaterna, har svårt att följa med i den moderata exercisen. Jag skall så småningom återkomma till Lars Leijonborg när det gäller arbetsrätten, men nu vill jag koncentrera mig på moderaterna och Moderata samlingspartiet, som ju trots allt är den bärande kraften i högerblocket i svensk politik. Lars Tobisson, förklara hur en arbetsrätt försämrad på det sätt som ni föreslår i er reservation skulle ge en lösning på arbetslöshetskrisen! Gör det tydligt för oss och hämta internationella exempel! Ta upp de länder som är era förebilder så får vi andra se om vi gillar den samhällsutvecklingen eller inte! Eller är det den andra reservation som ni har skrivit under, Lars Tobisson, som nu är moderatpolitik? Till betänkandet finns ju en reservation till som ni har avgett tillsammans med de andra två partierna i blocket, kristdemokraterna och Folkpartiet, där ni nöjer er med att kräva så att säga en återställare av återställaren. Är det detta som är den moderata positionen? Eller håller ni fast vid det som finns i partimotionen? Det vore ett bra besked från moderaterna i dagens debatt när det gäller arbetslösheten om det är så att ni har retirerat bort från ståndpunkten att det är löntagarnas trygghet som skapar arbetslöshet. Men detta är också ett bra besked att ge: Står ni moderater fast vid den här uppfattningen? Kommer ni att driva den här frågan framöver inför 1998 års val? Ja, i så fall har vi en oerhört tydlig skiljelinje i svensk politik. Jag kan försäkra att jag kommer att göra vad jag kan för att se till att denna fråga blir debatterad runt om i landet. Också de som vill vara med och samarbeta med moderaterna och däri ser en möjlig regeringskonstellation skall rimligen få en chans att svara på frågan hur de ser på det moderata alternativet när det gäller arbetsrätten. Sedan har parterna sitt ansvar. Det är bättre att de som finns ute i företagen som arbetsgivare, fabrikörer och handlare får förhandla med sina anställda och de fackliga organisationen om hur saker och ting skall lösas. De känner bättre till de verkliga förhållandena än Tobisson och jag. Därför är det ingen bisarr tanke, Lars Tobisson, att de arbetsmarknadsparter vi har rimligen skall söka samförstånd innan lagstiftningen justeras. Det har varit det samförståndet som har bäddat för stabilitet och utveckling i Sverige. Genomför vi nu en sådan lagstiftning som moderaterna vill ha, då får vi en svensk arbetsmarknad som kommer att utmärkas av konflikter, motsättningar och allt djupare klyftor mellan dem som är anställda och dem som är arbetsgivare, vilket vore en effektiv broms för tillväxt och utveckling. Moderaterna har att redovisa sina motiv. Den debatten har vi socialdemokrater och många andra här i kammaren all anledning att se fram emot och föra tydligt och ordentligt. Tafsa inte på löntagarnas skydd och deras rättigheter! Var i stället med och bygg under ett konstruktivt ansvarstagande ifrån såväl arbetsgivare som löntagarorganisationer. Sätt press på dem! Lös inte deras problem genom att föra Sverige bort från lag och ordning i arbetslivet till någonting som kan betraktas som näst intill anarki! Fru talman! Det vi från regeringen har gjort när det gäller den statsfinansiella saneringen har, som jag sade tidigare, innehållit ett inslag av stabilitet. Sverige har fått stabilitet. Det finns inget enkelt politiskt beslut här i kammaren som löser arbetslöshetsproblemet, självfallet inte. Det är en lång rad samverkande faktorer som skall till. Ingen av dessa åtgärder kommer att fungera om människor inte tror att det finns en stabil kurs i botten, en grundläggande inriktning som ligger fast. Det har varit lätt för centerpartister och socialdemokrater att finna en sådan grundläggande och stabil kurs, nämligen ett gemensamt ansvarstagande för de utgifter som vi vill kosta på oss i ett samhälle som vi vill kalla för ett välfärdssamhälle. Därmed skapas också en trygghet och en stabilitet. Det i sig löser inte problemen, men det ger förutsättningar för en lösning. Stabiliteten är viktig. Därför kommer vi att vårda den från regeringens sida. När man ser utfallet verkar det också som om statsfinanserna för varje månad som går blir allt bättre. Inflationen verkar utstampad ur svensk ekonomi. Så bra då om statsfinanserna blir allt bättre, inte för Maastrichtkriteriernas skull, inte för EMU medlemskapets skull - det har vi kvar att diskutera här i kammaren - utan för svenska folkets skull. Det är bra för ett folk att veta att det vi kostar på oss gemensamt betalas av egna pengar och inte pengar som vi lånar av andra. Nu är vi alldeles strax där, och då kan vi gå vidare med att kraftfullt bekämpa arbetslösheten. Ett program för detta har redovisats i riksdagen i dag. Bakom det programmet står Sveriges stora folkrörelsepartier. Det är ingen lätt uppgift. Det är i allra högsta grad en svår uppgift, men det är en uppgift som vi har tagit på oss gemensamt. Det är med glädje vi kan säga att inbjudan också riktas till andra i Sverige att vara med och hjälpa till. Det behövs en nationell samling omkring kampen mot arbetslösheten. Däri ligger vår stora och viktigaste framtidsuppgift.

Fru talman! Jag skall börja med att tacka statsministern för hans tack till oss moderater för att vi har drivit fram denna debatt. Hans tal om att söka nya lösningar i samförstånd tycker jag dock klingar litet falskt. Här fanns det färdiga förslag för snabbt genomförande, men de har samtliga avvisats. Dessa förslag gäller t.ex. arbetsrätten, där vi har sagt att vi nu åtminstone snabbt kan genomföra det som fanns under den förra borgerliga regeringsperioden - det som statsministern egentligen vill förmå LO att godta, trots den återställare som regeringen har genomfört. Sedan säger vi att vi skall gå vidare. Jag kan försäkra att vi håller fast vid att vi tror att en mer rörlig och friare arbetsmarknad ger tillfällen till flera jobb. Det finns det många exempel på utomlands. I Europa är det tyvärr en förstelning på arbetsmarknaderna som gör att man får de höga arbetslöshetstalen. Jag tycker att Göran Persson lät förvånande lik t.ex. Kenth Pettersson i sin argumentation. Det enda lilla avsteg som jag hörde var när han sade: Låt de lokala fabrikörerna och handlarna tala med sina anställda om hur det skall vara arbetsplatsen, för det skall vi inte göra centralt. Nej, just det. Poängen med vår reform av arbetsrätten är att det skall vara lokala beslut och gärna individuella anställningsavtal. Göran Persson verkar nöjd med den ekonomiska utvecklingen. Med sina skattehöjningar och regleringar har han ju strypt tillväxten, så jag blir verkligen förvånad. Prognoserna för 1996 skrivs ned mot noll. Arbetslösheten växer. OECD slog ju nyligen fast att en framgångsrik budgetsanering måste inriktas på besparingar, inte skattehöjningar, och att den skall kopplas till reformer på budgetens utgiftssida. Så gör man i t.ex. Irland. Göran Persson och hans regering gör med kuslig noggrannhet tvärtemot. Avvisar statsministern liksom finansministern den kritik som har riktats från EU:s finansministrar? De säger att åtgärder för budgetanpassning bör koncentreras till utgiftssidan, så att den offentliga sektorn och dess känslighet för makroekonomiska svängningar minskas och incitamenten för ekonomisk aktivitet och sysselsättning förbättras genom att skattetrycket för hushåll och företag begränsas så mycket som möjligt.

Fru talman! EU:s finansministrar är en aktningsvärd församling. Jag har av och till deltagit i sammanträden med dem, så jag vet. Dock sköter de inte Sveriges ekonomiska politik. Ser man på en och annan i denna församling och deras resultat, vilka nu uttalar sig om Sverige, så har de nog en hel del att lära av oss. Det där skall nog Lars Tobisson lägga åt sidan och försöka tänka litet själv och dra slutsatser av vad han själv ser i vårt land och inte alltid åberopa auktoriteter. Det tror jag leder tanken litet fel ibland. Tillbaka till arbetsrätten, som trots allt är den viktiga frågan vi nu diskuterar. Vår syn är att parterna skall ta sitt ansvar. Det är en gammal klassisk linje. De skall förhandla och i sitt arbete komma fram till sådant som de i samförstånd kan föreslå som förändringar i exempelvis lagstiftningen. Sedan kodifierar vi lagstiftningen i riksdagen. Det blir stabilt, pålitligt och uthålligt. Klarar de inte den typen av samförstånd, ligger naturligtvis uppgiften på riksdagen lika fullt. Då blir det lagstiftning. Men det är ingen bra utveckling för Sverige. Men det är ju inte detta som har utmärkts i moderaternas reservation. Moderaterna vill ju inte justera arbetsrätten. Moderaterna vill ta bort den. Det är troligen därför folkpartiet och kds inte har ställt upp på moderaternas förslag. Om man gör som moderaterna vill, kommer en miljon svenskar om två år att stå utanför en reglering på arbetsmarknaden. Vi kommer att ha ett läge då vi inte har en motsvarighet i Europa. Vi kommer att få söka oss utanför EU och utanför den utvecklade världens krets för att hitta en motsvarighet. Min fråga till Lars Tobisson var: Tänker Moderaterna fortsätta att driva idén att helt upphäva arbetsrättslagstiftningen?

Fru talman! Statsministern återkommer till den omöjliga tanken att parterna på arbetsmarknaden själva skall bestämma regelverket. Det är för mig en främmande idé. Parterna skall förhandla utifrån sina motsatta ståndpunkter för att slita intressetvister, men de skall göra det inom ett regelverk som självfallet vi politiker fastställer. Lag skall med lag ändras. Statsministern försöker säga att vi vill ta bort all reglering på detta område, vilket är helt fel. Det framgår tydligt av vår reservation att det skall finnas ett grundläggande regelverk. Men det skall inte ha den detaljgrad och de föreskrifter som i dag hindrar arbetsgivare från att anställa ny arbetskraft och inrätta nya jobb. Jag tycker att statsministerns olika inlägg bekräftar att det är Socialdemokraternas ideologi och inte minst beroendet av facket som hindrar regeringen från att ta ledningen för den samhällsomvandling som krävs för att Sverige skall kunna bli ett växande och rikt samhälle igen. Socialdemokraterna kommer alltid att vara ett socialistiskt parti. De ränderna går inte ur. Ett socialistiskt parti kan inte, vare sig i tanke eller handling, vara företagandet och marknadsekonomin till gagn. Göran Persson, kan man på något sätt tro att en ökad statlig kontroll av näringslivet leder till fler nya jobb? Om svaret är ja, kan han då ge exempel på var och när det har skett. Om svaret är nej, varför en sjätte AP-fond? Tror Göran Persson verkligen att 30 000 kr i sänkt arbetsgivaravgift upphäver den verkan som 50 miljoner kronor i höjd energiskatt har, så att Vargön Alloys sätter i gång att anställa fler arbetare? Tror han på fullt allvar att avveckling av fungerande billig och säker kärnkraft leder till nya riktiga jobb? Kort och gott: Tror Göran Persson att höjda skatter och mer politisk styrning gör att det startas företag och att det tillkommer jobb i vårt land? Det är en fråga som jag verkligen skulle vilja ha svar på.

Fru talman! Lars Tobisson är mig fortfarande svaret skyldig. Det är om två och ett halvt år som en eventuell översyn av LAS:en, som man nu talar om, skall träda i kraft. Till dess skall man ju ta bort lagen om anställningsskydd rakt över på svensk arbetsmarknad. Det betyder alltså att en miljon svenskar har en situation 1998, om vi i dag följer Moderaternas förslag, som innebär att de kan sägas upp från sina jobb utan att man motiverar varför. Finns det något land som är förebild i sammanhanget, Lars Tobisson? Det var en fråga som jag ställde. Möjligen är Lars Tobisson överraskad av debatten. Det har funnits ett inslag av att man har betraktat det som en automatisk sanning att det är så krångligt att anställa människor och att det är därför vi har så hög arbetslöshet. Lars Tobisson och Moderaterna skall veta en sak: Vi tänker se till att arbetsrätten reformeras och blir modern. Den skall hålla takt med tiden. Orkar parterna inte med det faller ansvaret här. Lars Tobisson och Moderaterna skall veta att vi aldrig kommer att överge lagstiftningen som grund. När det föreslås att LAS skall tas bort under två år, rakt över, är det ingenting annat än en provokation från moderaternas sida. Lars Tobisson vägrar svara på om han tänker fortsätta driva detta krav, eller om högern ger sig efter dagens debatt och släpper denna befängda tanke och återgår till en mer normal diskussion om hur arbetsrätten skall reformeras. Det är vad det handlar om. Visst är detta en ideologisk fråga, Lars Tobisson. Det handlar om trygghet, delaktighet såväl i arbetslivet som i samhället i övrigt. Den tryggheten och delaktigheten tillkommer alla, inte bara de starkaste. I den meningen är detta en ideologisk fråga. Där är vi överens.

Fru talman! Jag är litet förvånad över statsministerns uppläggning av sitt anförande. Mycket mer tid ägnades åt vad moderaterna inte bör få genomföra än åt vad regeringen själv vill och skall genomföra. Alldeles på slutet fick vi höra att vi kan vara övertygade om att regeringen skall reformera arbetsrätten, om inte parterna gör det själva. Det hade varit långt mer intressant att få veta vilka tankar man har om det, än att höra hur man rackar ned på en idé som har kommit fram. Vi stöder inte det förslag som Moderata samlingspartiet har fört fram. Men Sverige är nu inne i ett läge när det gäller jobben där vi borde vara mycket mer intresserade av att lägga fram förslag än av att racka ned på de förslag som andra lägger fram. Göran Persson säger att vi har fått stabilitet. Det är en bitvis ganska skrämmande stabilitet. Tillväxten är mycket stabil. Den är nämligen obefintlig. Jag hörde att Göran Persson varit i EU-nämnden och sagt att han var nöjd med siffrorna för första kvartalet. Tillväxten var 0,0. Den varken sjönk eller steg. Göran Persson hade uppenbarligen väntat sig att produktionen skulle sjunka. Femårsräntan, som är viktig för bostadslånen, är också stabil. Den är lika hög nu eller snarare högre än när Göran Persson presenterade sin Perssonplan tidigare i år. Det är en stabilitet i svensk ekonomi som är förödande. Det är stiltje. I detta desperata läge samlas vi nu. Då är vi intresserade av besked om vad regeringen själv vill göra. Hur ser regeringen på en ambitiösare målsättning när det gäller kampen mot arbetslösheten?

Fru talman! Det var ett välkommet besked från Folkpartiet. Folkpartiet stöder inte moderaternas förslag om att sätta LAS ur spel. Kom ihåg vad Lars Tobisson sade i debatten. Han sade att detta var nyckelfrågan. Vi har här i dag fått presenterad en löst hopsnickrad alternativplan till regeringens politik. Uppenbarligen är man inte ens överens om nyckelfrågan. Så går det när man driver fram en sommarriksdag och saknar politik, Lars Leijonborg. Så till frågan om stabiliteten. Det är riktigt att vi har en för låg aktivitet i svensk ekonomi i dag. Vi besväras av det allihop. För någon vecka sedan kunde jag besöka min kollega i Bonn, Helmut Kohl. Han har samma bekymmer. För ytterligare några veckor sedan träffade jag min kollega i Paris, Alain Juppé. Han har samma bekymmer. Jag har samrått och samtalat med flera andra regeringschefer ute i Europa. Många har samma problem. Vi har just nu en alldeles för låg aktivitet i hela Europa. Vi socialdemokrater skulle vilja att vi såg problemet som gemensamt europeiskt. Det kanske inte längre går att lösa problemen enbart i respektive land. Vi kanske skulle försöka åstadkomma en samordning av den ekonomiska politiken, inte bara för att nå Maastrichtkriterierna, att strama åt, utan också för att långsiktigt bygga under en expansion. Kanske ligger lösningen där. Om man ser det framför sig och sätter in det perspektivet i dagens arbetslöshetsdebatt, kan man säga att vi har uppnått en stabilitet men att vi skall komma vidare från den. Låt oss samarbeta kring en konstruktiv Europapolitik för att pressa tillbaka arbetslösheten.

Fru talman! Jag tycker att det är rörande när Göran Persson talar om att vi har problem därför att vi har en konjunkturavmattning. Vi hade önskat oss den insikten någon gång under den förra mandatperioden, att ekonomiska problem i ett land kan ha en internationell bakgrund. Då godtogs aldrig den förklaringen. Verkligheten är att den konjunkturavmattning vi nu ser inte på något sätt är jämförbar med den djupdykning som skedde i början av 1990-talet. Folkpartiet kommer på söndag att i Visby lägga fram en rapport om lönebildningen som vi har jobbat med under några månader. Vi har där gått igenom vad som har hänt under 1900-talet när det gäller lagstiftning på arbetsmarknadsområdet. Faktum är att Folkpartiet har varit djupt inblandat i de flesta av de grundläggande lagar som gäller arbetsmarknaden här i landet: kollektivavtalslagen 1927, LAS, MBL och inte minst strejkrätten i regeringsformens fri och rättighetskapitel. Vi säger i denna rapport att det faktum att vi har bidragit till de grundläggande stenarna i detta bygge borde göra att vi respekteras när vi har synpunkter på hur detta regelverk skall moderniseras. Vi tror att det nu är i behov av stora förändringar. Statsministern säger: Låt oss vänta på parterna. Det är den svenska traditionen. Men det är inte riktigt sant. I årtionden sade man i arbetarrörelsen: Det vi inte klarar förhandlingsvägen får vi ta den politiska vägen. Så gick man på några punkter alldeles för långt. Det är på de punkterna vi nu måste ändra tillbaka.

Fru talman! Jag deltar gärna i ett samtal med Folkpartiet om att reformera lagstiftningen. Men precis som tidigare vill jag säga att lagstiftningen blir stabilast om vi slipper bråk om den på arbetsmarknaden. Det finns ingen anledning att manövrera in landet i en sådan situation. Jag noterar också att Lars Leijonborg inte protesterade mot min beskrivning. Det som betraktas som nyckelfrågan av den dominerande kraften i högerblocket är en fråga där Folkpartiet inte har samma uppfattning som Moderaterna. Det program som ni skulle presentera, och som ni inkallade en sommarriksdag för att introducera, det programmets första punkt är ni uppenbarligen inte överens om. Jag klandrar er inte för det. Det är inte så lätt. Men å andra sidan, fru talman, är det väl bra - om man nu talar om att pressa tillbaka arbetslösheten med hjälp av den typ av förändringar av arbetsrätten som Moderaterna påstår att man skall göra - att man från Folkpartiets sida inser att man uppenbarligen inte förfogar över det instrumentet. Ändå skall man, som man säger, halvera den totala arbetslösheten till år 2000 såvitt jag förstår Folkpartiet nu i debatten. Om det hade varit Folkpartiets mening att det var 2000 som var målsättningen skulle man naturligtvis ha skrivit in det i sitt förslag. Men det ville ju inte Moderaterna - inte det heller. Också där fick ni väl ge vika. Vårt mål är tydligt. Det går att mäta. Vi tar en politisk risk när vi formulerar det, men det är viktigt för oss. Det finns ingen viktigare fråga att ta en politisk risk i än att försöka pressa tillbaka arbetslösheten.

Fru talman! Det var intressant att höra litet om Göran Perssons diskussioner med sina kolleger i den europeiska unionen.

Har det aldrig slagit er att det kanske inte är så bra det här konceptet med en ekonomisk och monetär union och en gemensam valuta för hela Västeuropa? Om jag vore i Göran Perssons kläder och satt där med Kohl och grabbarna skulle jag nog åtminstone ställa mig frågan: Det kanske är något vajsing med det här, helt enkelt? Vi kanske skall byta spår? Vi var ju på väg till Växjö Göran Persson och jag förra gången. Det här med a-kassan är väl en urspårning i den resan, men vi får väl se hur det blir. Jag tycker ändå att man måste ställa frågan. Jag skulle också vilja ställa en annan fråga till Göran Persson. Jag läste en bra artikel ur tidskriften Ekonomisk Debatt av Björn Halleröd från Umeå universitet. Han ställde frågan, efter att ha konstaterat om den ekonomiska utvecklingen i Sverige från 1982 och framåt hur klyftorna har ökat mellan yrkesgrupper, generationer, hushållstyper och regioner - precis som hos Göran Perssons kolleger i Västeuropa: När är Sverige nog ojämlikt? Finns det någon bortre parentes också där, eller kan detta fortgå i evighet? Och så den här stabiliteten som man berömmer sig för mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet, och tryggheten, och samarbetet: Javisst, men folk gillar ju inte resultatet!

Fru talman! Får jag fråga Gudrun Schyman om Vänsterpartiet har varit med om saneringen av statsfinanserna eller inte? Varannan gång här i kammaren skryter ni över att det var ni som gjorde det möjligt, och varannan gång kommer ni och hugger i ryggen och säger att det är detta som orsakar arbetslösheten. Vilken linje driver Vänsterpartiet? Det vore intressant att veta. Dessutom är det så att fördelningspolitiken, något som vi också i dagens artikel har pekat på, är en av de viktigaste uppgifter som nu ligger framför oss. Ett och annat kan ha blivit fel under de år som statsfinansiell sanering har pågått. Då skall vi rätta till det. En rättvis fördelning är en grundläggande förutsättning för att hålla ihop ett land. Men den springande frågan till Gudrun Schyman är: Var ni med på att sanera statsfinanserna, eller var ni emot det? Det går inte att ha båda uppfattningarna, och den tiden skall det väl rimligen sättas punkt för alldeles strax.
Fru talman! Med glädje skall jag då konstatera att vi nu, åtminstone från denna talarstol, är överens om att vi var med under en mycket stor del, kanske 75 %- 80 %, av saneringen av statsfinanserna. Det är det som har lagt grunden till att statsfinanserna har blivit bättre. Sedan tycker inte vi att vi behöver hålla på längre. Det finns ett utrymme i dag. Just på grund av att det goda samarbete som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade vad gäller saneringen har givit så pass bra resultat finns det inte längre skäl för de ökade budgetsaneringar man nu föreslår ihop med Centerpartiet. Det är det som skiljer oss åt. Vi menar att i dag skall vi koncentrera oss på att bekämpa arbetslösheten. I dag finns det ett utrymme. Vi är t.o.m. under konvergenskraven - även om vi inte tycker om dem. Det finns ett utrymme på tio miljarder kronor, om man tittar på prognoserna, som vi kan använda till aktiv arbetslöshetsbekämpning, som vi kan använda till att öka kommunernas andel av den totala ekonomin. Vi behöver inte alls låna mer pengar, Göran Persson, och det vill vi inte. Vi vill inte släppa upp några underskott, tvärtom. Men vad vi också vill, är att fördela om. Vi tycker att de som redan har kan vara med och betala mer än de som inget har. Det gäller hushållen, och det gäller också inom företagssektorn. Vi lägger fram förslag om skattesänkningar på små företag, just för att de skall kunna få ett utrymme att växa. Men vi lägger också fram fördelningskrav, så att människor med små eller inga inkomster kan få pengar att handla för. Hur skall den blomstrande tjänstesektor som vi talar om kunna få kunder om ingen har något att köpa för? Det här går ju hand i hand. Vi måste fördela om; ta pengar där de finns och använda dem på ett klokt sätt där de faktiskt behövs. Den omfördelningen lägger vi fram konkreta förslag om. Det här är en fördelningspolitik som också borde passa en socialdemokratisk regering. Underskottet skall vi inte öka, men arbetslösheten skall vi ha ned.

Fru talman! Efter detta är det väl omöjligt för Vänsterpartiet att beskylla regeringen för att skapa massarbetslöshet genom att vi har sanerat statsfinanserna. De första 90 procenten ställde man tydligen upp på. Det är de sista tio som skapar problemen. Gudrun Schyman och Vänsterpartiet bör nog tänka igenom argumentationen. Sanningen var ju att man inte ens fullt ut orkade med de första 90 procenten. Men man vill tillskriva sig litet av äran. Vi skall ge Vänsterpartiet en eloge. Man orkade fatta en del svåra beslut, det är sant. Så var man exempelvis med från Vänsterpartiets sida om att sänka barnbidraget. Men man orkade inte vara med och sänka matmomsen.

Fru talman! Det är självklart att det är nödvändigt att sanera ekonomin. Men om man skall göra det, vilket jag tycker att man skall, måste man göra det med rättviseaspekten i sikte. Det går inte att sanera ekonomin hos dem som redan har en havererad ekonomi. Dem måste man värna extra, och se till de har möjligheter att klara sig. Jag tycker att det är intressant att höra statsministern gång på gång upprepa att bara han får ordning på ekonomin så skall han pressa tillbaka arbetslösheten. Men han säger inte ett ord om vad detta att pressa tillbaka arbetslösheten egentligen står för. Står det för att ni fortfarande har en tro på att vi skall komma tillbaka i någon sorts 80-talsekonomi? Då lånade vi faktiskt av nästa generation för att klara av att få igång tillväxten i en sådan omfattning att arbetslösheten pressades tillbaka. Eller står det för en ny syn på arbetsmarknadsfrågorna och på arbetsmarknaden där man kanske glömmer litet av det här med finanserna och skjuter fram människorna i stället? Jag kan nämligen inte få detta att gå ihop. Jag träffar en mamma med småbarn som säger att hon jobbar heltid men inte kan få en barnomsorgsplats trots att hon är ensamstående därför att kommunen inte har råd med det. I samma kommun kan jag träffa en barnsköterska som säger att hon går hemma med 75 % av sin lön och får inte jobba trots att hon vet att det finns de som har behov av ytterligare barnomsorgsplatser. Man sparar ju faktiskt 25 %, men det är ganska litet om man tittar på de infrastruktureffekter som detta ger. Jag tycker att det är viktigt att vi ser människorna som en resurs i samhället. Det är ju faktiskt människorna vi bygger vårt samhälle för. Jag vill återigen upprepa min fråga. Hur ser regeringen på arbetstidsförkortningen? Tror ni fortfarande på att alla skall kunna få 40 timmars arbete?

Fru talman! När det gäller arbetstidsförkortningen kan jag säga att vi har skrivningar om övertidsuttaget som vi inte tycker om. Vi följer detta och tittar på den saken. Det finns en kommitté som arbetar med frågan. Vi vill inte ha en utveckling där vi delar på arbetslösheten. Det måste också vägas in i debatten när man talar om att förkorta arbetstiden. Men låt oss inte vara låsta här! Låt oss vara öppna och tänka nytt! Det kan finnas lösningar som mycket väl kan prövas och som strider mot gamla uppfattningar. Ingenting skall lämnas oprövat. Marianne Samuelsson frågade också om allergisaneringen i sitt huvudanförande. Jag har ingenting emot ett konstruktivt resonemang inför budgeten om hur vi kan hitta resurser för att fullfölja det projektet. Det är viktigt, inte minst för våra barn.

Fru talman! Det var ju glädjande att det kanske finns hopp för de kommuner som har planerat för en allergisanering. Vi kan kanske komma överens om att de kan få litet ersättning för detta. Att det skulle handla om att dela på arbetslösheten är ett väldigt förvånande resonemang för mig. Var det detta man gjorde när man gick från 48 timmars arbete till 40 timmars arbete. Jag uppfattade att det var en välfärdsreform för att vi skulle orka jobba de timmar som var. Vi skulle få tid för våra barn och annat. Att dela på arbetslösheten är inte detsamma som att förkorta arbetstiden. Förkortad arbetstid behöver vi för att må väl, och kanske också för att tillgodose en kommande arbetsmarknad som ser helt annorlunda ut. Vi kan titta på Industriförbundets prognoser om vad som skulle hända vid en konjunkturuppgång. Man talar fortfarande om att man kan producera bra mycket mer utan att vi kan räkna med att blir fler arbetstillfällen. Det blir snarare färre, eftersom vi blir effektivare och effektivare. Jag uppfattar att regeringen lever kvar i det gamla samhället när man pratar om det system som man skall bygga upp med ersättning för dem som har en fast förankring på arbetsmarknaden. Det måste ju bygga på det gamla förlegade systemet där man gick ut skolan och in på bruket. Sedan arbetade man där tills man gick i pension. Då hade man en fast förankring på arbetsmarknaden. Men dagens ungdomar upplever inte att de har en fast förankring på arbetsmarknaden. Jag vill upprepa min fråga. Vad har regeringen tänkt att göra för dem som i dag står utanför trygghetssystemet och för dem som är på väg att ramla ut ur trygghetssystemet med den omläggning av a-kassan som regeringen har på gång? Jag tycker att det är viktigt att vi får svar på den frågan. Är det så att detta skall belasta kommunerna ytterligare? Hur skall de i så fall finansiera det?

Fru talman! Vi var säkert många som funderade på vilken inriktning Göran Persson skulle ha på sitt stora huvudanförande med de många minuterna. Det var inte svårt att förstå att han ville leverera ett hugnesamt anförande till LO-toppen, och han gjorde så också. Annars vet han naturligtvis när han attackerar moderaternas förslag på arbetsrättens område att dilemmat inte finns där. När det handlar om att hantera arbetsrätten sitter ju Göran Persson med dilemmat i det egna knät. Det är naturligtvis en utmärkt undanmanöver att kasta sig över det moderata förslaget på det sätt som skedde här. Det är också intressant att se hur Göran Persson bygger upp detta. Jag tror att det var till Lars Tobisson han sade att man inte skulle tro på auktoriteter. I nästa stund talade han om att han hade varit ute i världen och träffat dem som finns i Bonn och Paris, men de är kanske inte auktoriteter. Den ena stunden säger Göran Persson att arbetsrätten inte spelar någon roll för sysselsättningen. Sedan använder han hela sitt huvudanförande till att kritisera ett förslag från moderaterna om just arbetsrätten. Det var inte riktigt bra att anta det förslag som moderaterna gjorde. Det kom ju från den kommittéordföranden som socialdemokraterna tillsatt i Arbetsrättskommittén. En tidigare socialdemokratisk partisekreterare hade kläckt idén. Då skall moderaterna se upp. Sådana förslag skall man inte anta så där på en gång. Det är ett gott råd för framtiden. Det finns ju så mycket annat i trepartiförslaget som Göran Persson kunde ägnat en enda tanke i stället för att hela tiden kasta sig över moderaternas förslag på arbetsrättslagstiftningens område. Göran Persson vet ju att det inte kommer att förverkligas. Jag ställer mig inte bakom det. Vi ställer oss inte bakom det. Nu kan väl Göran Persson lämna det och berätta i sin replik hur han vill få loss tjänstesektorn. Han säger i Veckans Affärer i juni att de nya arbetena finns där. Kan vi få ett konkret förslag på hur det skall gå till?

Fru talman! Statsministerns inlägg i den här debatten visar att vi har en regering som inte mäktar med att presentera en politik för fler företag och nya riktiga jobb. Hans ovilja att reformera arbetsrätten visar tydligt på det. Vårt förslag är bl.a. att inte tillämpa LAS vid nyanställningar under två år framåt. Vi är övertygade om att det ger fler jobb. Vi är övertygade om att de många arbetslösa ungdomar som söker jobb skulle vara tacksamma för det. Det betyder inte att det inte skulle finnas arbetstrygghet, tvärtom avtalas detta i anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. För säkerhets skull har vi också sagt i vårt förslag att tillämpningen skall övervakas av ett särskilt organ med representanter för bl.a. arbetsmarknadens parter. Fru talman! Det finns inget som säger att Sverige måste vara ett land med sviktande tillväxt, stigande arbetslöshet och svagt företagande. Med rätt politik kan vi gå en gyllene framtid till mötes. I spåren av frihetens och marknadsekonomins segertåg växer välståndet runt om i världen. Så sker i delar av Sydostasien, Latinamerika och Östeuropa. Men det finns också gamla industriländer som får växande ekonomier och där man löser problem av det slag som vi har i vårt land. Göran Persson efterlyste exempel. Jag har tidigare här i kammaren pekat på studier som ägnats sambandet mellan ekonomisk frihet och tillväxt. I en undersökning som nyligen redovisades i The Economist hamnade vårt land någonstans i mitten bland 108 länder. Det är långt efter snabbt växande ekonomier som Nya Zeeland, USA, Hongkong och Vi måste ta till oss den här kunskapen och de erfarenheter man har i andra länder. I USA har det blivit 8,5 miljoner nya jobb, och i huvudsak välbetalda sådana, på fyra år. Överfört till svenska förhållanden skulle det betyda en kvarts miljon arbetstillfällen. I Nya Zeeland har man lyckats vända en nation på avgrundens rand till en nation med en frisk och uppåtgående ekonomi samt med en sjunkande arbetslöshet. En mycket stor del av alla amerikanska och asiatiska investeringar i EU går till Storbritannien och Irland. Jag har nämnt Irland som ett land vars problem liknat Sveriges men där såväl ekonomi som arbetsmarknad nu växer. Tyvärr har regeringen visat sig ovillig att ta till sig utländska erfarenheter. Det sätt som statsministern hade att bara vifta bort vad andra finansministrar i Europa tycker tyder på en oförståelse för och en oförmåga att ta till sig vad som är beprövat utomlands. Antiamerikanism förenas med hätska angrepp på Nya Zeeland och på arvet efter Margaret Thatcher. I stället för att söka vägledning i nutiden och i vår omvärld söker man sig tillbaka i den egna historien. När Wigforss uttalanden på 30-talet blir viktigare än dagens erfarenheter är vårt land illa ute. Sverige kan åter bli ett rikt och växande samhälle, ett samhälle där människors vilja till arbete, företagande och förkovran kan ta sig produktiva uttryck. Men det kräver att vi i likhet med vad som skett utomlands kastar socialismen på den sophög där den hör hemma. Vägen till välstånd går, som jag har sagt många gånger - och jag är glad över att Gudrun Schyman har uppmärksammat det - över minskade offentliga utgifter, sänkta skatter, en friare arbetsmarknad och en öppenhet mot vad som sker i vår omvärld.

Fru talman! Jag tyckte att det var en utomordentligt klargörande debatt om arbetsrätten som plötsligt blossade upp här. Det är viktigt att vi för den debatten vidare. Det pågår en medling, och det är klart att ansvaret de facto ligger hos dem som deltar i denna medling. Så skall det också vara. Jag tror också att fler och fler är överens om att, precis som Göran Persson sade här - även om vi inte har diskuterat det särskilt - det är självklart att också arbetsrätten måste följa med i samhällets utveckling. Det intressanta är ju t.ex. hur man kan hantera småföretagen i förhållande till de stora företagen. Kan man förenkla? Kan man skapa den flexibilitet som fler och fler vill se i efterfrågan på arbetsmarknaden, en efterfrågan som självklart har sin grund i den tekniska utvecklingen? Det är den här debatten som måste föras kring ett medlingsresultat. Jag vill för vår del säga att det är efter det spåret som debatten skall föras. Det är klart att det då i första hand gäller att bedöma medlingsresultatet, om ett sådant framkommer. Men det räcker inte, utan det handlar också om att bedöma vilka allmänna samhällskrav som måste ställas för en omformning framöver av den arbetsrättsliga lagstiftningen efter samhällets behov. Jag skall ta upp bara någon liten sak här som jag stött mig på. Vännen Lars Leijonborg påstår att vi står för en smitväg, och det skall inte få stå oemotsagt. När det gäller dubbelbeskattningen trodde jag att Lars Leijonborg visste att smitarna finns på Industriförbundet, som har kört in i en återvändsgränd i den frågan. Det har tagit ett år att komma ut ur den återvändsgränden. När det gäller momsen vill jag bara säga att ni räknar litet dåligt. Den engångseffekt som tidigare skulle vara 8 miljarder finns över huvud taget inte finansierad i de tre partiernas alternativ. Man frågar sig stillsamt: Hur kommer det sig? När det gäller moms i övrigt förs här en allmänt otydlig debatt. Från början är det faktiskt så att EU momsreglerna kräver att vi inte har hur många momssatser som helst. Det är precis som om den diskussionen inte fanns. Nu skall man höja momsen igen, och jag frågar då: Hur har ni tänkt göra upp om det med EU? Man får inte ha mer än en skattesats ovanför 15 %. Vilken skall det i så fall vara? Jag tycker att ni inte bara skall försöka skjuta bort problemen utan skall reda ut hur ni har tänkt. Ni brukar ju vara glada för EU-anpassning annars. Varför inte också i det här fallet?

Fru talman! Centern tar ansvar, säger Olof Johansson. Men vad är det för värde i samförstånd kring en politik som för ned tillväxten till noll och får massarbetslösheten att breda ut sig? Är det att ta ansvar att tvinga företagare att leverera in moms för de varor som de ännu inte har fått betalt för? Är det att ta ansvar att fördubbla sjuklöneperioden och därmed öka företagens kostnadsbörda? Är det att ta ansvar att öka den statliga kontrollen över näringslivet med en sjätte Och hur är det med den räntenedgång som Olof Johansson talade om i sitt anförande? Femårsräntan har faktiskt stigit sedan Perssonplanen presenterades i januari i år. Det har inte hjälpt med det samarbete som Centerpartiet har ställt upp med. Realräntan i Sverige är nu den högsta inom EU, och det är inte bra vare sig för företagarna eller för jobben. Jag vet, fru talman, att det finns en stark borgerlig ådra i Centerpartiet och att många är förvånade över att partiet stöder en företagarfientlig politik. Jag är övertygad om att den plattform som övriga borgerliga partier börjat bygga är en god grund för en blivande borgerlig regering, och jag vet att Centerpartiet i grund och botten faktiskt inte är ett socialistiskt parti.

Fru talman! Jag måste uttrycka min förvåning över det sätt på vilket Lars Tobisson bedriver replikföringen här. Jag ställde ett par konkreta frågor, som han över huvud taget inte berörde. Han framförde bara en förproducerad replik. Vad är det för sorts debatt? Jag måste säga att jag blir allmänt störd över den sortens beteende. Jag skall i stället gärna svara på Lars Tobissons frågor. Vad ligger det för ansvar i samarbete? Ja, vad är alternativet, Lars Tobisson? Anser Lars Tobisson alltså att den socialdemokratiska regeringen skulle ha fortsatt tillsammans med Vänsterpartiet och därmed ha raserat trovärdigheten på marknaden? Det var ju alternativet, eller hur? Ni anser ju att allt samarbete är felaktigt. Då måste ni väl anse det också å era övriga borgerliga bröders vägnar. Eller har jag helt missförstått situationen? Kör vidare inte med det där gamla - det håller inte - om en företagarfientlig politik! Vad är det för snack? Vi har i samarbete med socialdemokraterna i den här propositionen börjat förändra dubbelbeskattningen. Vi börjar där sänka arbetsgivaravgifterna för de mindre företagen. Det tillsätts delegationer med inriktning på småföretagsutveckling, och det satsas på näringsliv och utveckling i Östersjöregionen. Jag skulle kunna berätta saker från fyrpartiregeringen som min hederlighet gör att jag inte går in på, eftersom de inte alltid är smickrande för alla ingående parter.
Fru talman! Jag skall bara kort säga att det för mig är naturligt att man samarbetar med partier som har en gemensam grundinställning. För oss kommer då inte ett socialistiskt parti i fråga.
Fru talman! Lars Tobisson struntar förmodligen i vad väljarna sade i valet, nämligen att vi skulle ha en minoritetsregering. Jag föreslog visserligen att det skulle kunna bildas en vänstermajoritetsregering, men när det misslyckades eller när socialdemokraterna inte vill ha det samarbetet - som inte heller Tobisson vill ha - skall man alltså säga: Nu får de sköta sig själva. Vi har haft tillräckligt mycket besvär med instabila situationer i den här riksdagen. Kommer Lars Tobisson ihåg Ny demokrati?

Fru talman! Det var intressant att lyssna till Centerns idoga anpassningsvilja till EU när det gäller skatter och moms, och att höra hur Olof Johansson tydligt poängterade vikten av detta. Jag tror att vi skulle kunna skicka Olof Johansson till kollegerna i Norge. Det norska Senterpartiet har ju en litet annorlunda uppfattning i EU-frågan. Olof Johansson kunde ta med sig statsministern som gärna reser och träffar kolleger inom EU. Han kanske skulle behöva ta en diskussion med sin kollega i Norge om hur de har klarat det utanförskap som var så förfärligt att hamna i under EU-kampanjen. Jag tror att ni för tillfället har mycket att lära av era partikolleger i Norge. När det gäller Centern och samarbetet med regeringen fanns det faktiskt ett grönt alternativ att välja, om ni nu skulle rädda Socialdemokraterna från Vänsterpartiet. Då hade man kanske kunnat åstadkomma betydligt mer i ett framtida kretsloppsinriktat samhälle. När vi samarbetade med regeringen fick vi igenom en hel del bra miljöförslag, bl.a. på energisidan och allergisaneringssidan, samtidigt som vi deltog i arbetet med att stabilisera finanserna. Jag skulle vilja höra med Olof Johansson hur det är med a-kassan. Jag fick nämligen inte något svar från statsministern på frågan om hur han skall värna de grupper som hamnar utanför. Det vore intressant att veta hur Centern ser på detta. Centern har ju tidigare pratat om ett grundtrygghetssystem. Jag börjar nämligen bli litet orolig för a-kassesystemet, eftersom jag inte får några förslag när det gäller problemet med den bortre gränsen. Det börjar kännas litet grand som med det där björnskinnet, som är berömt inom Centern. Jag undrar just om ni inte har tagit av skinnet på björnen utan att ens bestämma om ni skall skjuta den.

Fru talman! Den där björnen låter jag för tillfället gå fri. Jag vill bara bedyra att vi har de bästa relationer med det norska Senterpartiet. Partiets ordförande ringde mig häromdagen - det var hon som ringde, men nu skall vi inte gå in på enskildheter - och vi har mycket att lära av varandra; det är helt rätt. När det gäller arbetslöshetsersättningen har vi i den här uppgörelsen medverkat till att låta taket vara stilla. Det har naturligtvis sin grund i vår uppfattning att det är viktigare att stärka grundtryggheten underifrån för dem som är svaga i ett system, än att hela tiden öka på upptill för dem som har högre ersättningar. Men det viktigaste - det hoppas jag att jag och Marianne Samuelsson är överens om - är att se till att man inte behöver utnyttja det systemet.

Fru talman! Ja, jag tycker också att det är viktigt att människor inte skall behöva utnyttja systemet, definitivt inte så länge som de gör i dag. Men väldigt många är trots allt vid den bortre gränsen för a-kassa. Jag har fortfarande inte fått något endaste konkret besked om hur man skall hantera den gruppen. Vad finns det för trygghetssystem för dem, om det inte finns arbetsmarknadsåtgärder som de kan delta i? Med den här nya modellen får de ju dessutom inte räkna a-kassepoäng. Jag vill veta vilka som skall ta hand om den här gruppen. Förväntar man sig att kommunens socialtjänst skall ta över ansvaret för gruppen? Eller finns det något grundtrygghetssystem som ni snickrar på som skall täcka gruppen?

Fru talman! Jag hade inte tänkt att ta replik på Olof Johansson. Men lyssna nu, Olof Johansson! Jag har nämligen en fråga som jag har burit på väldigt länge som jag måste få ställa. Jag tyckte att det passade nu när det blev repliker på Olof Johansson. Sedan socialdemokraterna tog över och ni gjorde upp har vi ständigt fått höra vilket elände det var under fyrpartiregeringen. I dag har finansministern gång på gång berättat vilket elände det var. Känns det inte bittert någon gång, Olof Johansson, att få detta kastat över sig från såta vänner? Ni var ju med i fyrpartiregeringen. Ni var ju med bland dem som skapade det moras av elände som Göran Persson ständigt målar upp. Nu talar han alltid om den tid då Mats Odell satt i regeringen. Vi hade då tre ministrar och ni hade fyra. Ni lämnade inte detta elände på grund av att det bedrevs enligt karakteristik av Göran Persson, utan på grund av en bro - en bro som var beslutad av er nuvarande samarbetspartner och som byggs under er nuvarande samarbetspartners regi. Det måste vara egendomligt att från en såt vän som Göran Persson ständigt behöva höra vilket elände Olof Johansson och hans tre Centerpartiministrar bestod svenska folket med under de där tre åren. Det är väl så att ni fortfarande faktiskt har ansvar för det? Hur snackar ni om just den perioden när ni träffas om nätterna? Tar ni aldrig upp den då? Säger Göran Persson aldrig det till Olof Johansson som han säger till alla oss andra? Det vore intressant för alla oss fåvitska att få besked om just detta. När vi läser Dagens Nyheter erinrar vi oss nästan Pelle Svanslös, och Bill och Bull: Vi är bäst, sade Bill. Vi är bäst, sade Bull.

Fru talman! Jag hoppas att Alf Svensson inte har burit på sin fråga för länge. Det är aldrig bra. Det som jag närmast kommer att tänka på anknyter till ett bibelspråk. Det är det här med grandet och bjälken, som Alf Svensson säkert har hört talas om. Jag känner naturligtvis skuld eller "ansvar" för det som jag har varit med om i fyrpartiregeringen. Allting var inte på bästa sätt där heller. Det gick inte alltid att komma överens om de bästa förslagen. Varför skall man hymla om det? Det var ju fyra olika partier. Men de stora problemen för det här landet började vid 60-talets slut. En del har anklagat mig. Eftersom jag var med hela tiden har jag skulden för detta. Nu tar jag inte på mig det så lättvindigt. Men det är där som början till den svenska ekonomiska nedgången ligger. Jag tycker naturligtvis på motsvarande sätt väldigt illa om när mina s.k. borgerliga bröder hela tiden talar om hur illa vi har skött det här landet i 25 år. Vi har haft regeringar ledda av Centern under 6 eller i varje fall 5 av de åren.
Fru talman! Jag vill be om ursäkt för att jag inte förstod liknelsen om bjälken och grandet. Jag vet inte varför, men jag gjorde inte det. Jag vill bara uppmana Olof Johansson att inte sätta ljuset under den socialdemokratiska skäppan alldeles för länge.

Fru talman! Jag har inte hört något bra argument under den här debatten emot de ambitiösare mål för arbetslöshetsbekämpningen som vi har fört fram. Alla är överens om att vi skall ha stora utbildningssatsningar och stora satsningar på arbetsmarknadspolitik. Men det viktigaste är trots allt att få fram nya riktiga jobb. Varför skall målet inte ta sikte på det viktigaste, utan på det mindre viktiga? Glöm det där med årtalet. Det är ett förbiseende, om ni så vill. Eller också berodde det på att man i finansutskottet ansåg att det är en självklarhet att det är år 2000 alla talar om i det här sammanhanget. Det håller inte som argument. Moderata samlingspartiet, som åberopades, nämnde årtalet i sin partimotion. Vi kommer inte att vara så demokratiska att vi accepterar det riksdagsbeslut som möjligen fattas i dag om det mindre ambitiösa målet. Vi kommer att mäta regeringens prestationer utifrån de mål som vi tycker är de rimliga. Vilket mål man än skall nå tror jag att man måste ha en mycket stor mental öppenhet inför nya idéer. Som det brukar heta: Vi skall vara beredda att vända på alla stenar. Mentaliteten att mycket fördomsfullt fördöma vissa förslag är fel. Låt oss ta upp dem även om de kan verka kontroversiella i förstone. Tänk, bara för att ta ett enda exempel, så mycket spännande utveckling på hushållsserviceområdet som jag tror har stoppats på grund av ett enda ord, ordet pigor. Det är ett faktum att en mängd förslag har kunnat föras undan genom att någon i debatten har sagt pigor, sedan har det förslaget fallit dött till marken. Ytterligare ett exempel förresten. Massor av idéer om nya arbetsmarknader på tjänsteområdet har förts fram och så är det någon som har sagt: Det där leder till ett B-lag. Medan den debatten har pågått har hela Sverige blivit ett enda B-lag. Vi har flyttat ned till B gruppen av västeuropeiska länder. Om Sverige hade fått spela i B-gruppen i hockey-VM hade det blivit landssorg, men det är just vad som har hänt i välståndsligan. Sverige är nu, i ett västeuropeiskt perspektiv, ett låglöneland. Jag har hört att Olof Johansson har ca 50 sekunder kvar av sin talartid. Jag skulle ändå vilja ställa ett par frågor till honom. Känns det inte litet konstigt att legitimera en politik som strider mot Centerns uppfattning så mycket? Hur känns det när Carl Tham tafsar på äganderätten till de här fonderna och vill återförstatliga Chalmers tekniska högskola? Känns det inte ganska konstigt att vara med och legitimera en sådan politik?

Fru talman! Jag vill bara starkt dementera att vi tycker om tafsande, om man nu skall uttrycka det så. Det här har naturligtvis en mycket djupare och mycket mer invecklad förklaring, som vanligt. Vi är inte beredda att rucka på själva regelsystemet för de fonder som har utsetts och de stiftelser som har bildats. Däremot kan man naturligtvis alltid tänka sig, det ligger i sakens natur, att man ändrar representation för samhället. Anledningen till att man har tagit upp frågan om förändringar är att vi behöver spara pengar, och detta kan vara ett substitut till pengar som annars faller bort. Låt mig bara säga att den här frågan inte legitimeras. Vi har ett samarbete på avgränsade områden, och detta har icke varit föremål för samarbete.

Fru talman! Det låter dramatiskt att någon har förverkat sin tid. Vi får hoppas att det inte är så illa. Det talas mycket om skuld, hur det känns, m.m. Man kanske skulle koppla in företagshälsovården. Det kanske vore en idé att tänka på till nästa partiledardebatt. Jag har i alla fall några minuter kvar. Jag tänkte använda dem till att ställa några frågor till Göran Persson. De gäller förändringarna i a-kassereglerna och de massiva protester som har kommit från samtliga Sveriges löntagare. Vad jag förstår tänker inte regeringen ändra sig i det här ärendet under eftermiddagen, utan det kommer att gå igenom. Vad Göran Persson då skall säga till LO, TCO och alla andra skulle det vara intressant att veta. Men det kanske också är en fråga för företagshälsovården. Jag vet inte. Men det jag undrar är: Det kommer snart ett förslag från den utredare som arbetar med detta och det skall behandlas i arbetsmarknadsutskottet. Skulle man då kunna tänka sig att det finns en öppning för att vrida och vända på det här förslaget och kanske rätta till de missgrepp som möjligen blir resultatet av dagens beslut? Finns det en beredskap hos regeringen att i den beredningen lyssna på dels sina egna partikamrater naturligtvis - som jag vet är många av dem mycket upprörda - dels fackföreningsrörelsen och löntagarintressena. Det skulle vara intressant och värdefullt att få en sådan signal i detta politiska signalsystem. Det andra som jag vill ta upp är fördelningspolitiken. Vi är uppenbarligen överens om att så som det har blivit är det inte särskilt bra. Det är för många som har väldigt litet som har fått betala väldigt mycket, medan de som har väldigt mycket och som har skott sig har fått betala väldigt litet på sistone. Det där vill vi göra någonting åt, naturligtvis. Det skulle glädja mig om regeringen också ville göra något åt det. Vi har lagt fram ett förslag som handlar om att vi skall öka grundavdraget för dem som har mindre inkomster, under brytpunkten. Då får vi också ett större konsumtionsutrymme för de människor som vi vet använder sina pengar till att handla för, vilket skulle vara bra inte minst för den hemmabaserade marknaden och de små företagen. Sedan kan vi ta bort grundavdraget för höginkomsttagare, både för mig och Göran Persson. Ett besked om en sådan omfördelning, för att få in litet mer av rättvisa i den ekonomiska politiken och in i många människors vardag, skulle jag också vara väldigt glad över om jag kunde få. Den tredje frågan som jag skulle vilja ta upp gäller den diskussion om flexibilitet som cirkulerar. Från högern betyder flexibilitet just att man skall avreglera, att arbetskraften skall finnas just in time för helst inga löner alls. Samtidigt kan man ladda ordet flexibilitet med någonting positivt, eftersom vi står inför en förändrad arbetsmarknad som inte bara har konjunkturförändringar inom sig utan också strukturella förändringar. Vi föreslår arbetstidsförkortning, men man kan också tänka sig att man genom en större ekonomisk trygghet, genom t.ex. en mer heltäckande social försäkring, gör det möjligt för människor att ha ett växelbruk i livet. Man studerar, man arbetar, man kanske sadlar om, man kanske har ett halvtidsarbete samtidigt som man startar någonting eget osv. Det är en flexibilitet i en positiv och tillväxtbetingad bemärkelse, men som kräver en ekonomisk trygghet för individen, vilket är någonting helt annat än högerns syn på flexibilitet. Vi menar också att det behövs en ökad flexibilitet i den framtida arbetsmarknaden. Det är någonting positivt för varje individ, under förutsättning att en ekonomisk trygghet följer med. Det här vet inte jag hur mycket ni har resonerat om i regeringen, men det skulle vara intressant att på de två minuter som jag tror att statsministern har kvar få några synpunkter på detta.

Fru talman! Uppenbarligen har varken Centerpartiet eller Socialdemokraterna något svar på frågan hur man skall lösa problemet för den grupp som riskerar att inte längre ha något trygghetssystem, eftersom de har varit arbetslösa för länge. 5,1 % av den totala arbetskraften har varit inskrivna på arbetsförmedlingen i över två år. Det innebär ju att de ganska snart rullar ut. Det hade varit trevligt om vi hade kunnat få höra vilka de 214 000 platser skall vara som måste till inom ett år om vi skall klara detta. Men jag får förmodligen inget svar på det. En annan fråga som jag tycker är viktig och intressant är EU-frågan. Vi fick höra en målande beskrivning av statsministerns resor till sina kolleger i EU. Det skulle också vara intressant att få en målande beskrivning av vad statsministern kunde ha gjort om han tagit hem en del av EU-överskottet. Vad jag förstår har man nu gett upp detta, och satsar i stället dessa pengar på ytterligare betong, dvs. vägarna. I alla fall säger ryktet att statsministern är alltmer anpassningsvillig till EU. Självfallet är man mer populär om man tycker som de andra, men det var faktiskt tal om ett överskott på ca 85 miljarder kronor. En hel del av dessa pengar gick sedan till "galna ko-sjukan", men en hel del hade eventuellt kunnat tas hem och använts här i landet. Detta är ju våra skattebetalares pengar, och de kanske skulle kunna ha kommit just till de arbetslösas del. Framför allt hade de kanske kunnat stärka den kvinnliga infrastrukturen, som jag tycker att regeringen håller på att rasera. Den kvinnliga infrastrukturen bygger i väldigt hög grad på en fungerande barnomsorg, fungerande skola och fungerande äldreomsorg. Detta är förutsättningar för att kvinnor skall kunna vara ute på arbetsmarknaden. Raserar man detta har vi ingen bra infrastruktur i landet.

Fru talman! Så avslutas partiledarrundan i en riksdagsdebatt om arbetslösheten som har förts i en extrainkallad riksdag. Jag tror inte att de som har följt debatten har fått något alternativ presenterat till regeringens förslag. Jag skall inte heller begära ett sådant. Det tar tid och kraft att arbeta fram ett förslag. Regeringens och Centerpartiets förslag kritiseras av dem som har begärt debatten. Det kanske hade varit klädsamt om de själva hade haft någonting att komma med. Jag ville göra denna debatt till en debatt om den fråga som mer än något annat ideologiskt har fått dominera diskussionen om arbetslösheten under året - nämligen arbetsrätten. Vi är självfallet beredda att reformera och förändra. Men jag ville tydligt markera att Moderaterna står ensamma i denna riksdag om det förslag de står för. Jag har också fått bekräftat i dag att de tydligen tänker fortsätta att driva linjen att ta LAS ur funktion för nyanställningar. Detta är besked. Det är inga goda besked, men de visar kanske var skiljelinjerna går i svensk politik. Vi kommer aldrig att bekämpa arbetslösheten i Sverige genom att öka otryggheten och vidga klyftorna. Arbetslösheten kan vi bara klara av om vi tillsammans samlas nationellt - alla partier som står bakom den svenska välfärdsmodellen. Till ett sådant samarbete bjuder regeringen in.

Fru talman! Efter att ha lyssnat på Göran Persson, och i den mån han skall anses vara representativ för sina partivänner, känns det inte så rasande meningsfullt att försöka söka breda lösningar för att få fart på jobben. Göran Persson är i sin person och i sin agitation raka motsatsen till den inbjudan till samtal som han själv utfärdar. Han åkallar 1930-talets apostlar för att söka stöd hos dem på en arbetsmarknad som förändras fortare än vad jag tror att Göran Persson riktigt innerst inne inser. För Socialdemokraterna förefaller det vara som om den snabba förändringen av arbetsmarknaden inte finns där ute. Det är mot den bakgrunden som det kanske inte är så underligt att den vanligaste journalistfrågan som möter en här i dag är: Spelar det egentligen någon roll vad riksdagen gör här i dag? Nej, det spelar nog tyvärr inte så stor roll om riksdagen kommer att fatta de beslut som Socialdemokraterna och Centern rekommenderar riksdagen att fatta. Fru talman! Det finns förslag som riksdagen om ett par timmar kommer att rösta om, som skulle innebära en förändring för hundratusentals arbetslösa - och det fort. De som i dag säger att vi inte behöver ta hänsyn till dessa förslag, och de som i likhet med Göran Persson säger att ingen har formulerat något slagkraftigt alternativ till regeringen tar på sig ett mycket stort ansvar. Inte gentemot oss i den borgerliga oppositionen - vi kan nog bära det - men gentemot de hundratusentals människor vars levnadsöden denna debatt här och nu ytterst gäller. Frågan är om den tilltänkta riksdagsmajoriteten verkligen har tänkt igenom vilket ansvar man tar genom att med 30 talsargument säga nej, nej, nej. Fru talman! Faktum är att runt omkring oss förändras arbetsmarknaden och villkoren för arbete oerhört fort. Det skapas jobb runt om i världen, många arbeten, där villkoren för skapande är sådana att skapandet kan komma till stånd. Här i Sverige diskuterar vi hur vi skall dela på arbeten som blir färre. Vi diskuterar det värdiga slutet på arbetslivet, med arbetsmarknadsministerns ordval. Som om detta vore en lösning på alla arbetslöshetsbekymmer som tynger människor socialt och ekonomiskt! Uttrycket att vi skall ordna ett värdigt slut säger nog mer om socialdemokratins underliggande analys av arbetslösheten än vad arbetsmarknadsministern kanske själv insåg den där morgonen då tungan uppenbarligen slant. I Sydostasien, i USA och i norra Italien växer, bubblar och sjuder det. Där får företagsamheten de villkor genom vilka det är möjligt att skapa den nya tryggheten. Om Sverige skall kunna erbjuda någonting av stimulans och utmaning till alla de hundratusentals människor som i dag går sysslolösa måste föreställningen om att skyddet är det centrala bytas mot föreställningen om att det är skapandet som skapar tryggheten. Eller annorlunda uttryckt: Ingen lagstiftning i världen kan trygga människors arbete om företagen blir färre och saknar möjligheter att expandera. Fru talman! Det är detta som är bakgrunden till det program med 55 punkter som Moderaterna presenterade långt innan regeringen kom med sin proposition som riksdagen nu debatterar. Det är 55 punkter och krav varav åtskilliga skulle kunna träda i kraft redan den 1 september om riksdagen om några timmar fattar rätt beslut. Fru talman! Detta är ett program som skulle skapa arbete - inte fördela otrygghet. Programmet har några centrala punkter. En är att genom rimliga skattevillkor för företagen säkerställa att det är lönsamt att investera mer. Det måste vara mer stimulerande att skaffa ett företag och bygga ut det än att avstå från att ta risker och chanser. Så säger vi inte först och främst till följd av att vi skulle älska företagarna som sådana, utan för att vi älskar det resultat som företagen kan åstadkomma. Regeringen säger däremot att detta inte spelar någon roll. Man säger att det inte finns några exempel i världen på att denna politik har fungerat. Men leta inte så långt bort, kära regering! För två år sedan kunde ni hitta de här hemma, där antalet arbeten till följd av lägre skatter och en liberalare arbetsmarknad var på väg att bli fler. Ni vände Sverige en gång till! Nu minskar antalet arbeten därför att skatten stiger och arbetsmarknaden återregleras. Göran Persson gillar inte att Moderaterna föreslår förhållandevis stora förändringar av arbetsrätten. Han älskar att dra frågan om arbetsrätten i långbänk. Han blundar, och han vill vinna tid. Han påminner om de tre små aporna som man kan köpa i souvenirbutikerna: Jag har ingenting sett, jag har ingenting hört och jag har ingenting sagt. Det är bara det att den politiken är en politik för otrygghet, eftersom världen där ute inte väntar på att Göran Persson skall vinna tid. Stelheterna på den svenska arbetsmarknaden gör i dag - oavsett om Göran Persson, Margareta Winberg eller någon annan i regeringen vågar medge det - att företagare inte vågar anställa så många som de egentligen skulle ha bruk av. I en enkät som nyligen genomförts visade det sig att två tredjedelar av Sveriges företagare skulle vara beredd att anställa fler om arbetsrätten såg annorlunda ut. Därför säger vi moderater: Låt dem få chansen. Eller annorlunda uttryckt: Med vilken moralisk rätt säger regeringen att vi inte skall genomföra de förändringar som skulle kunna göra det möjligt för företagen att anställa fler och därmed minska arbetslösheten? Med vilken moralisk rätt släpas monstren från 30-talet in i debatten som motiv för att säga: Nej, nej och åter nej; det kan vi absolut inte tänka oss? Moderaterna säger: Låt oss under två års tid erbjuda människor en möjlighet att anställas på andra villkor än de villkor under vilka en anställning i dag över huvud taget inte kommer till stånd. Med vilken moralisk rätt säger Margareta Winberg eller Johnny Ahlqvist att vi inte skall ge företagarna möjlighet att anställa på dessa villkor, och att det är bättre att människor i dag fortsätter att gå utan arbete? Fru talman! Jag tror att den tiden nu borde vara kommen då Sverige i vart fall lägger en del av sin gamla historia till handlingarna och säger sig att en ny tid är på väg att randas. Det går inte att lösa en ny tids problem och utmaningar med en gammal tids lösningar. Dessvärre förefaller regeringen i dag, av debatten att döma, att vara om möjligt ännu mer blockerad än vad många av oss hade hoppats genom att inte se förändringar och genom att vara låst av interna meningsmotsättningar mellan regering, parti och arbetarrörelse i övrigt, kryddat med en ordentlig portion av rena klantigheter. Fru talman! En sådan politik är inte bra för landets arbetslösa. Det finns, som jag tidigare sade, ett alternativ till detta klanteri som ställs under riksdagens omröstning om ett par timmar. Då kommer varje riksdagsledamot att få stå upp till prövning om han eller hon i dag, nu i denna kammare, är beredd att medverka till sådana åtgärder som bevisligen skulle kunna skapa fler riktiga arbeten.

Fru talman! Det finns en sak som LO, Arbetsgivareföreningen och AMS är helt överens om: Läget på arbetsmarknaden är dystert. Aldrig förr har vi haft en så hög arbetslöshet i modern tid under en god konjunktur. Mer än var åttonde person i arbetsför ålder står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det finns knappast någon familj här i landet som inte är berörd av massarbetslösheten. Den är den massarbetslöshet som socialdemokraterna i opposition lovade att de redan under 1995 skulle ha reducerat till mindre än 5 % öppen arbetslöshet, bara de kom i regeringsställning. Efter snart två år av socialdemokratiskt styre i kanslihuset ser facit dystert ut: sysselsättningen minskar, arbetslösheten ökar, varslen är i starkt stigande och alltfler pessimistiska tongångar förljuds från såväl opinionsinstitut som företag. De många offentliganställda, som av socialdemokratiska landsting och kommuner fått avsked, ångrar säkert att de trodde på den propaganda som Socialdemokraterna drev i 1994 Nu tvingas LO:s ordförande konstatera att massarbetslösheten biter sig kvar. Ingenting tycks råda bot på bristande efterfrågan. Han beklagar den svaga investeringsviljan och tillägger att sysselsättningen måste öka och arbetslösheten måste minska. Ja, det var ett understatement från LO-ordföranden, som inte bara är facklig ledare, utan sitter i Socialdemokraternas innersta particirkel. Men vad som man inte upptäckt vare sig i regeringskansliet eller i socialdemokratiska VU är att svensk arbetsmarknad har så många disharmoniska inslag. Därför fungerar den inte bra. Arbetsmarknaden är stor och komplicerad med många brickor som lätt kan vicka åt fel håll. Jag har flera gånger påstått att det behövs tre stadiga pelare om vi skall få en arbetsmarknad i harmoni. De är en aktiv arbetsmarknadspolitik, ett positivt näringsklimat och sunda, sanerade statsfinanser. När det gäller statsfinanserna är vi ett stycke på väg. Intressant är att se att regeringen rent av fullföljer en hel del av vad Anne Wibble och den tidigare regeringen lade som grund i det statliga ekonomiska saneringsarbetet. Visserligen vill man inte tala högt om det. Men det viktiga är att man i väsentliga delar försöker att följa upp Nathalieplanen. När det gäller näringslivsklimatet finns det hämningar på den socialdemokratiska kanten. Fortfarande sitter man fast i en förlegad syn på arbetslivet där många potentater, såväl fackliga som politiska, tror att vi kan hantera en ny och förändrad arbetsmarknad med en arbetsrättslagstiftning som var tillämplig och möjlig under tillväxtåren och den stabila industritiden, långt tillbaka i tiden. Visserligen var fyrpartiregeringens arbetsrättsreform försiktig. De främsta inslagen var förändrade turordningsregler, längre provanställning och stopp för facklig veto vid entreprenader. Men uppmjukningen ledde till en smidigare situation för framför allt småföretagen, som inte var sena att ta fasta på förändringen. Sakligt sett en liten förändring, men psykologiskt mycket värdefull. Det ledde till en kraftigt ökad sysselsättning under främst det sista regeringsåret för fyrpartiregeringen. Sedan kom återställarna. De var inte heller stora, men den psykologiska effekten var påfallande stark. Det är ingen tvekan om att den förändringen har bidragit till betydligt minskad nyanställning jämfört med vad som annars skulle ha varit fallet. Det är makabert att vi nu samtidigt har ett av de största övertidsuttagen någonsin. När det gäller en aktiv arbetsmarknadspolitik har det funnits en bred uppslutning i riksdagen. Inte minst från Folkpartiets sida vill vi påstå att vi har varit pådrivande alltifrån 70-talets regeringsperiod in i våra dagar. Det är främst på politikens högerkant som man har ogillat de arbetsmarknadspolitiska inslagen. Men vad värre är att Socialdemokraterna nu sviktar på senare tid. Det gäller både försöken att åstadkomma ett regelsystem som underlättar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden,där flera misslyckade koncept har prövats till förfång för de allt fler ungdomsarbetslösa. Det gäller också arbetshandikappade, där man i en svår arbetsmarknadspolitisk situation prutat långt mer än nödvändigt, med samhällsekonomiska och mänskliga bakslag som följd. Vi har i dag en helt ny arbetsmarknad. Tillsvidareanställningen blir alltmer sällsynt, och visstidsanställningen har explosionsartat ökat. Två av tre nyanställda har tidsbegränsat uppdrag. Antalet entreprenörer i och utom företagen är i stark framväxt. Internationell influens påverkar oss, och ungdomars på många sätt större rörlighet har medverkat till ett förändrat mönster. Därför blir det än mer viktigt att statsmakten är fingertoppskänslig och snabb till förändringar som är av nöden om det skall fungera. Där har Socialdemokraterna enligt min mening haft en besvärande bindning till en av arbetsmarknadens parter som gjort regeringen i många fall oförmögen att handla. Under våren har regeringen gång på gång talat om den stora sysselsättningsproposition som skulle läggas fram den 28 maj. Men döm om min och andras förvåning då man bara några dagar före utsatt datum meddelade att man inte kunde leverera något regeringsförslag. Orsaken var att LO och SAF inte var överens; en nyhet för regeringen, som inte observerat att LO och SAF legat i luven på varandra hela det senaste året! Att i en högkonjunktur så radikalt misslyckas är naturligtvis ett stort politiskt nederlag. Men värre är att många människor, särskilt ungdomar, farit illa under tiden. Det har varit en samhällsekonomisk påfrestning i onödan. Nu befarar AMS att sysselsättningen kommer att minska med nästan 30 000 personer i år. Det är långt sämre än tidigare prognoser. Regeringens myckna tal om att sysselsättningen skulle öka med 70 000-80 000 personer under 95 och 96 har kommit av sig. Regeringsförslagets enda nyhet är att en arbetslös som fyllt 55 år skall få möjlighet till tillfälligt arbete inom offentlig sektor. Det kan knappast vara ett värdigt slut på arbetslivet, för att citera arbetsmarknadsministern. Att utföra arbeten som definitionsmässigt inte finns innebär en risk för att insatserna för personer i denna åldersgrupp på arbetsförmedlingen blir mindre, därför att man vet att 55-plus-lösningen står till buds. Det finns faktiskt också en risk för att kommunerna säger upp mer personal än de skulle behöva med baktanken att man kan kompensera med 55-plus-personal. Insatsen borde i stället, menar jag, hanteras inom ramen för ALU och utbildningsvikariat. Jag tror att det vore en riktig väg. Samtidigt skulle man då inte rangordna in en ny åtgärd - en åtgärd som i värsta fall i sin förlängning kan leda till att vi snart också har ett arbetsmarknadens c-lag. Jag tror, fru talman, att det behövs en rejäl portion nytänkande - både förändringar i arbetsrätt och rent av andra ingångslöner för ungdom. I en hel del fall skulle det öppna dörren till arbetslivet för många unga som i dag tvingas vänta utanför i en passivitet som snabbt skadar självkänsla och framtidstro. I de frågorna har det funnits en stark hämning, för att inte säga komplex, både hos socialdemokrater och i en del fackliga led. Men regeringen tycks inte ha några hämningar när det gäller att börja i andra ändan och skapa låglönejobb åt äldre arbetslösa. Man säger att hela 40 000 personer som fyllt 55 år skall in i sådan verksamhet till a-kasseersättning. Socialdemokraterna talade ju ofta förr med darr på rösten om att de som har byggt upp landet skall ha goda villkor. Men här snubblar man i retoriken och, vad värre är, också i praktiken. Regeringen skulle mera ägna sin energi åt att öppna den arbetsmarknad som finns inom handel och service och industriföretag, där unga människor skulle kunna få en god start. Det var en filosofi som den förra regeringen drev med stor framgång. Om den öppenheten hade funnits från regeringens, och för övrigt också parternas, sida skulle trycket på den offentliga kommunala arbetsmarknaden kunna minska. Då skulle, Margareta Winberg, de äldre - ofta kvinnlig arbetskraft - kunna behållas till avtalsenliga, eller skall vi säga anständiga, löner. En sådan ordning skulle inte bara vara klok utan också djupt mänskligt positiv. Arbetsmarknadspolitiken kan inte ensam bära den djupa och svåra svacka vi befinner oss i. Näringspolitik och ekonomisk politik är centrala element, men arbetsmarknadspolitik är ett viktigt komplement för tillväxt och jobb. Jag delar den uppfattning som Margareta Winberg i dag skriver om på s. 3 i Aftonbladet. Hela sidan är för övrigt intressant att läsa. Men vi ser det som allvarligt att regeringen har så svaga ambitioner att man nästan har resignerat inför att attackera massarbetslösheten. Vi är på väg, om inget snabbt händer, att gradvis vänja oss vid en hög arbetslöshetsnivå. Vi från Folkpartiets sida kan inte acceptera en sådan hållning. Vi menar att arbetslösheten går att bringa ned, men då måste man ha en klok och samlad politik som kombinerar tillväxt med offensiv arbetsmarknadspolitik. Vi tror däremot inte att lösningen på problemet med att ge alla ett arbete är förkortad arbetstid. De ivriga förslagsställare som pläderar för en sådan ordning är ofta oklara i sitt besked om hur det skall finansieras. En del är t.o.m. beredda att kombinera införandet av en 6-timmarsdag med en 25-procentig löneökning. Det hindrar inte att man av en rad andra skäl behöver reducerad arbetstid, t.ex. vid föräldraskap, studier, partiell sjukdom osv. Men Sveriges problem, fru talman, är inte att vi som nation jobbar för mycket, snarare tvärtom. Vi skulle behöva öka vår totala arbetsinsats både för att höja produktion och kunna saluföra varor, men också för att kunna ge vård och omsorg i många eftersatta områden inom olika sektorer. Fru talman! Den fråga som har stört Socialdemokraterna och LO mest är onekligen problemen kring a-kassan. Sammanblandningen av fackliga och politiska intressen har försvårat hela handläggningen. Den statliga utredningen är distanserad, för att inte säga desavouerad. Knappast har någon fråga haft en mera svängig bana än frågan om a-kassan under senare tid. Den statliga och obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen, som sjösattes av den förra regeringen, har av den socialdemokratiska ministären skrotats under återställandets täckmantel. Den statliga utredningen, som om en kort tid skulle vara klar, har helt ställts åt sidan. Regeringen överraskades av oppositionens offensiv. Man ville ha en proposition, när man nu blev snuvad på den första. Det enda som var klart när propositionen lades fram var en nedkämpad socialdemokratisk riksdagsgrupp som pressats att säga ja till förslagen - även dem man var tveksam till. Klart var också Centerns översvallande stöd. Visserligen ligger man i akassefrågan långt från Börje Hörnlunds reform, men trollformeln är nu "för landets intressen". Numera tar ju Centern fullt ansvar, särskilt för den socialdemokratiska regeringspolitiken. Låt oss se vad anrättningen innehåller. Det blir svårare att komma in i kassan och svårare att få fortsatt ersättning. Den bortre parentesen införs. Socialdemokraterna gick ju till val på att a-kassan skulle återgå till det som varit. Fyrpartiregeringens allmänna obligatoriska försäkring från 94 hade så många svagheter, enligt socialdemokraterna. När riksdagen beslöt om den allmänna statliga försäkringen var Socialdemokraterna oerhört kritiska. En förändring av regelsystemet för ersättning vid arbetslöshet kräver noggrannhet, omsorg och analys, skrev Socialdemokraterna i sin motion. Man tillade: Kvinnorna skulle drabbas särskilt, liksom nytillträdande ungdomar. Av den försäkring som återställdes efter 1994 års val finns inte mycket kvar. I stället för att lägga fram ett samlat förslag som föregåtts av noggrannhet, omsorg och analys, för att tala med s-motionärernas ord, har man steg för steg gjort stora ingrepp i försäkringen. Detta har skett utan någon föregående redovisning av motiven. Det är också svårt att läsa sig till vad reglerna innebär. Socialdemokraterna beskyllde under oppositionstiden fyrpartiregeringen för att försäkringen var byråkratisk och krånglig. Den försäkring som nu blir resultatet av ideliga ändringar är långt mer krånglig. Det är regler och undantag från undantagen! Den som vill försöka ta reda på de bakomliggande motiven får göra djupdykningar i flera årgångar av riksdagstryck och andra förarbeten. Socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet skall dock hållas räkning för att man erkänner svårigheterna och att rättstillämpningen är näst intill omöjlig. Det är inte alltid så lätt här i världen, men det tyder, fru talman, på att socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet besitter en rejäl portion integritet. Vilka är det då som drabbas? Jo, de som Socialdemokraterna sade sig värna vid det tillfälle då fyrpartiregeringen lade fram sitt heltäckande förslag. Personer som inte lyckats få ordentligt fotfäste på arbetsmarknaden får alltså svårare att komma in i försäkringen. Som regeringen tänkt sig det skulle i vissa fall inte ens ett permanent halvtidsarbete vara tillräckligt. Det är betydligt hårdare regler än i fyrpartiregeringens allmänna obligatoriska försäkring. Det blir särskilt svårt för dem som har oregelbundna arbetstider: personer i vikariatspooler, springvikarier och liknande. Alldeles tydligt är att det slår hårt främst mot många kvinnor. Regeringen talar om det stora kunskapslyftet. Vi skall utbilda oss ur krisen, sägs det från kanslihuset. Samtidigt införs regler i a-kassan som slår mot dem som tar ledigt för att studera och har oturen att bli arbetslösa. De kan gå miste om inkomstrelaterad ersättning. De som protesterade mot fyrpartiregeringens reform för några år sedan har långt större anledning att vara missnöjda i dag. Förvisso behövs det förändringar i a-kassan. Den skall vara ett skyddsnät vid omställning, och den behövs vid arbetslöshet och förändringar i arbetslivet. Jag tror, fru talman, att det behövs en stor portion nytänkande. Det behövs förändringsberedskap. Det behövs ett kompetenslyft. Det behövs smidigare arbetsrättsregler. Det behövs ett skattesystem för företag som gynnar arbete och sparande. Vi behöver alla en god vilja till gemensamma tag för att nå ett av de viktigaste målen: att ge möjlighet för alla att ha ett eget arbete.

Fru talman! Nu har vi samlats för att fatta de beslut som skall halvera arbetslösheten till år 2000. Detta möte - det har sagts tidigare, men jag vill gärna upprepa det - är framtvingat av moderater och folkpartister som vill utnyttja den höga arbetslösheten i Sverige till att bl.a. försämra arbetsrätten och akassan. Det framgick inte minst av Per Unckels mycket ideologiska tal alldeles nyss. Den socialdemokratiska regeringen har i allians med Centerpartiet tagit den kastade handsken och presenterat en proposition som i stort består av en rad aviserade förslag som skall komma i höstens budgetproposition. Jag vill säga redan nu att en del förslag är bra. Men på inget område finns det något förslag som innebär att arbetslösheten kommer att minska under hösten. Det finns inget förslag som inte kunde ha hanterats av höstriksdagen. Jo, ett förslag träder i kraft med omedelbar verkan; det införs t.o.m. retroaktivt. Det gäller den bortre parentesen i a-kassan, treårsregeln, som skall börja gälla från den 1 januari 1996. Det innebär att alla som är arbetslösa och var det i januari nu har förbrukat mer än ett halvår av sin ersättningstid. Det handlar om mer än 360 000 personer. AMS att 30 000 personer om året utestängs från rätten till ersättning. Det blir riksdagens present till alla arbetslösa så här i semestertider! Och på vilket sätt kommer det här att minska arbetslösheten? Och vart skall alla dessa 30 000 personer ta vägen? Till kommunernas socialbyråer? Eller hur har ni tänkt? Håller regeringen nu på att förverkliga EU:s Essenpunkter? De säger ju att det behövs mer incitament för att arbetslösa skall skaffa jobb. Håller regeringen på att förverkliga en borgerlig arbetsmarknadspolitik? Kommer det att ge nya jobb att ge sig på de arbetslösa? A-kasseförslaget innehåller mer än en bortre parentes. Det innebär också att det blir svårare att kvalificera sig in i systemet. Det drabbar i första hand ungdomar, kvinnor och invandrare. Det blir också lägre ersättningsnivåer för stora grupper av arbetslösa i och med att man inför nya beräkningsgrunder. Och det finns ingenting som tyder på att det här skulle skapa nya jobb. Tvärtom - lägre ersättningsnivåer minskar efterfrågan, vilket i sin tur påverkar sysselsättningen negativt. Det är, som LO:s ordförande säger, inte värdigt en socialdemokratisk regering. LO, TCO och a-kassornas samorganisation har i ett brev till arbetsmarknadsutskottet vädjat om att riksdagen inte skall fatta något beslut om a-kassan i dag. Det är mer än 3,5 miljoner löntagare som ber socialdemokraterna besinna sig, att ni inte skall gå den politiska högern till mötes och genomföra deras politik. I dag arbetar en utredning som kommer att se över hela a-kassesystemet. Varför kan vi inte vänta på resultatet av den? Varför måste det enda förslag som träder i kraft med omedelbar verkan bli ett beslut som innebär ytterligare försämringar för arbetslösa? Det finns många myter när det gäller att bekämpa arbetslösheten. En av de mest spridda, som förs fram gång på gång, är att arbetsrätten skulle vara ett hinder för att skapa nya jobb. Det är främst Moderaterna och SAF som står för den mytbildningen, men även Folkpartiet och Kristdemokraterna sällar sig till den skaran - detta trots att det inte finns några som helst belägg för att arbetsrätten är ett hinder. Tvärtom visar det sig att länder som avreglerat arbetsrätten, t.ex. Spanien, inte har sett någon effekt på arbetslösheten. I stället ökade antalet visstidsanställningar i förhållande till antalet tillsvidareanställningar. Vad som nu bekymrar mig är att socialdemokraterna, trots Göran Perssons tal här i dag, verkar vackla i sin inställning till arbetsrätten. Det säger jag mot bakgrund av att löntagarna är den svagare parten på arbetsmarknaden. I ett läge med hög arbetslöshet förstärks löntagarnas underläge. Just då säger den socialdemokratiska regeringen: Nu får ni förhandla om arbetsrätten! Alla vi som förhandlat vet att i en förhandling får man ge och ta. Och vad skall löntagarna sälja? Sin trygghet? Sin möjlighet att kräva objektiva skäl för uppsägning? Rätten till turordning? För att sätta ytterligare press på löntagarna säger regeringen: Om ni inte kan förhandla fram en ny arbetsrätt presenterar vi inte något sysselsättningsprogram. Det var meddelandet i maj. Det här tycker jag är en ren utpressning mot Sveriges löntagare. Ett bra och flexibelt arbetsliv kräver trygga arbets och anställningsförhållanden. Då växer kreativiteten och viljan att utvecklas, och det är vad Sverige behöver. Då krävs det också att de lagar som styr arbetslivet utvecklas, så att yttranderätten säkras och inflytandemöjligheterna ökar, och det kan aldrig bli föremål för förhandling - här krävs lagstiftning. Det här är en insikt som vi i Vänsterpartiet delade med Socialdemokraterna ända fram till 1994, men sedan har man tydligen börjat lyssna på andra signaler, för plötsligt har man börjat betrakta löntagarnas berättigade krav på trygghet och inflytande som en förhandlingsfråga. Vad jag menar är att regeringen är på fel väg. Den är inte bara på kollisionskurs med arbetarrörelsens traditionella värderingar - den saknar också insikt om vad som kan leda Sverige ut ur arbetslösheten. Det är inte Moderaternas avreglerade arbetsmarknad. Det är inte försämrade a-kasseregler. Det skapar bara ett tudelat samhälle, där samhällsklyftorna ökar och den inhemska konsumtionen minskar. I stället krävs det nya grepp. Jag skall i korthet försöka presentera litet av vad som står i vår motion. Ett strukturellt grepp som man måste börja titta närmare på - det hoppas jag att regeringen inser, för den svenska opinionen har gjort det - är en arbetstidsförkortning. I dag står över en miljon människor utanför arbetsmarknaden, människor som lever på a-kassa, socialbidrag, olika former av försäkrings eller bidragssystem. Samtidigt rationaliserar vi i arbetslivet. Vi får ut en högre produktivitet men inte nya jobb. Skall vi klara att halvera arbetslösheten krävs det strukturella grepp. Ett sådant grepp är en arbetstidsförkortning. Det skulle bl.a. ge alla deltidsarbetande - knappt en miljon, mest kvinnor - större möjlighet att försörja sig på sin lön. Det skulle minska arbetssjukdomarna. Det skulle ge fler sysselsatta. Herr talman! Läget i Sverige är akut, och vad som nu behövs är massiva framtidssatsningar. Vi har lagt fram ett 20-miljarderspaket för nya jobb. Det innehåller stöd till kommunsektorn. Det krävs ett ökat utrymme för kommuner och landsting, så att de kan behålla och på sikt utöka antalet anställda. Att sparka ut människor från den offentliga sektorn för att sedan anställa dem som tillfälligt offentliganställda eller 55 plusare som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd är ingen lösning. Det är endast en form av lönedumpning, eftersom de bara får a-kasseersättning när de går in på de jobben. Det krävs alltså att vi satsar på att behålla jobb i den offentliga sektorn. Vi har lagt fram sådana förslag. Det krävs också en satsning på den privata tjänstesektorn, och då menar vi inte pigjobben. Vi beklagar att regeringen har smalat in sin utredning till att gälla just hemmasektorn. Det krävs kreditstöd för småföretagare. Det krävs obligatoriska praktikplatser för ungdomar och invandrare, och detta med en avtalad praktiklön. Det skulle kunna ge 50 000 platser. Det krävs en begränsning av övertid - det skulle ge omedelbar effekt i form av nyanställningar. Det krävs ett grönt investeringsprogram. De s.k. gröna jobben är den sektor som ökar mest i Europa. Vi har som sagt vårt program, och det innehåller vad vi tycker är riktade framtidssatsningar som kikar runt hörnet på det samhälle som kommer. Det innehåller kompetensutveckling i arbetslivet, och det sätter fokus på arbetsgivarnas ansvar, på personalutveckling och rehabilitering. Jag har saknat det inslaget i debatten i dag. Det har fokuserats på de arbetslösa och på incitamenten för att de skall platsa på arbetsmarknaden, men vi har inte talat om arbetsgivarnas ansvar. Det ansvaret måste ju också finnas. Vi menar att regeringens förslag i varken inriktning eller omfattning kommer att räcka till för att klara den situation som vi nu står inför. Risken är att det passiva bidragsberoendet kommer att öka, dels beroende på att arbetslösheten blir större än vad regeringen räknat med, dels på grund av att regeringen dragit in 3 miljarder av AMS medel, vilket medför färre aktiva åtgärder i höst och en högre öppen arbetslöshet.Vad Sverige behöver är fler sysselsatta, inte fler åtstramningar. Sverige behöver framtidsreformer och en inriktning på att stödja arbetskraftsintensiva sektorer, bl.a. genom riktade skattelättnader och investeringsprogram. Vi behöver inte fortsatt försämrade villkor för arbetslösa, lönebidragsanställda eller åtstramningar som drastiskt minskar kvinnornas arbetsmarknad. Detta leder bara till en nedåtgående negativ spiral. Det har aldrig resulterat i fler jobb. Vi har lagt fram en rad konkreta förslag, och vi deltar gärna i samtal om hur vi skall nå målet att halvera arbetslösheten. Men det finns ett undantag. Det gäller ett förslag som har sin udd riktad mot Sveriges arbetslösa eller Sveriges löntagare och vars enda resultat torde bli att klassklyftorna i Sverige ökar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna

Herr talman! Regeringen och Göran Persson har utlovat en minskad, halverad, öppen arbetslöshet till år 2000. Innebär den nu framlagda sysselsättningspropositionen att detta kommer att infrias? Vad är det för revolutionerande förslag och åtgärder i propositionen som kommer att göra att detta mål uppfylls? Skall människor nu kunna se framtiden an med tillförsikt? Miljöpartiet vill att ambitionen sätts högre och att den totala arbetslösheten - det gäller alltså både de personer som är öppet arbetslösa och de personer som finns i åtgärder - sänks till 7 %. Vi vill inte att man skall maskera arbetslöshetstalen genom att ta in fler personer i åtgärder och utbildning, utan man skall se på helheten när det gäller arbetslösa människor i vårt land. Ingen kan nu sitta med facit i hand. Därför måste vi vara öppna för annorlunda lösningar och inte bara strö ut potter med arbetslöshetspengar så att det blir som ett lapptäcke. Det behövs radikala grepp. En arbetstidsförkortning är ett sådant radikalt och genomgripande grepp. En arbetstidsförkortning där man kan räkna minuterna gör ingen verkan. Nej, om man skall förkorta arbetstiden och därigenom dela på jobben måste det ske med stora tag. Att sänka normalarbetstiden till 35 timmar i veckan är ett första steg. Siktet är inställt på en 30 timmarsvecka. Det kommer att göra verkan. 1995. Nu satsar man på en ytterligare förkortning till 30 timmar. På IG-Metall - det stora fackförbundet som har drivit arbetstidsförkortningen - har man visat att produktiviteten har ökat. Sjukfrånvaro och arbetsskador har minskat. Man har beräknat att den genomförda förkortningen har medfört 1 miljon nya jobb. Herr talman! På Volkswagen i Tyskland skulle man avskeda 10 000 personer. Genom ett unikt kontrakt infördes en arbetstidsförkortning, och den stora friställningen kunde förhindras. Både fack och arbetsgivare är nöjda. Jag har många gånger fått till svar på mina frågor i denna kammare att man då delar på arbetslösheten. Så är det inte. Det är ju ingen självklar förutsättning att normalarbetstiden skall vara 40 timmar i veckan. Efter industrialismens införande har så småningom arbetstiden förkortats. Alla tecken tyder ju på att vi står inför en omvälvning vad gäller sysselsättning och arbete. Investeringar som görs i industrin medverkar till att ytterligare arbetstillfällen rationaliseras bort på grund av införandet av robotar och datorisering. Exportindustrin går fortfarande bra, men där uppstår inga nya jobb. Varslen ökar och har mer än fördubblats det senaste året. Detta gäller till stor del den offentliga sektorn men också tillverkningsindustrin. Arbetslösheten - som nu är närmare 14 % - är ett alltför stort problem för att det inte skall prövas ett större grepp, som en arbetstidsförkortning. Herr talman! En del av genomförandet av en arbetstidsförkortning är att regeringen bör inbjuda parterna till överläggningar om ett kontrakt. Staten skall stå för lagstiftning om normalarbetstidens längd, om en begränsning av övertiden och om en skattesänkning av egenavgifterna, vilken är en kompensation till hushållen som kommer de människor som har låga inkomster till godo. Staten skall också stå för utbildning. Löntagarna - som är en andra part i det här kontraktet - skall vara öppna för ett flexibelt genomförande av arbetstidsförkortningen inom olika branscher och inte kräva en högre löneökning än den ökade produktiviteten medger. Den tredje parten - arbetsgivarna - måste åläggas att stå för ett stort moraliskt ansvar när det gäller att anställa arbetslösa och också genomföra kompletterande utbildningsinsatser. Miljöpartiet har väckt en mycket väl underbyggd motion med flera förslag om hur man skall minska arbetslösheten. Det viktigaste förslaget gäller just arbetstidsförkortningen. Vi föreslår också en generell skatteväxling med sänkta arbetsgivaravgifter. Den gäller alltså inte enbart småföretagare utan skall vara generell. Dessa avgifter skall växlas med höjda energiskatter och skatt på miljöförstörande utsläpp. Vi har också i vår motion ett förslag om ett arbetsbyte. En person som har varit i arbetslivet under flera år skall kunna ta ett sabbatsår och utbilda sig, vara med sina barn eller göra någonting annat som hon eller han vill göra. En arbetslös skall anställas i den här personens ställe. Sabbatsåret skall betalas med upp till 90 % av a-kassan. Såväl samhället - staten - som den anställde och den arbetslöse får ekonomiska fördelar och tjänar på sabbatsåret. I Danmark har man haft en liknande modell, dock inte med kravet att en arbetslös skall anställas. I vårt grannland Finland har man infört en tvåårig försöksperiod. Margareta Winberg! Varför kan inte vi försöka göra samma sak? I Finland inleder man nu också en försöksperiod med en arbetstidsförkortning till 30 timmar i veckan. När sysselsättningspropositionen presenterades sade Erik Åsbrink till mig att vi inte skall snegla på våra grannländer. Så kan man ju inte säga. Är det inte just det vi gör när vi är med i EU? Skall vi inte titta just på hur våra grannländer lyckas? Metallfacket i Tyskland kämpar nu för att införa en 30-timmarsvecka. Där har man facit i hand och har sett fördelarna med en 35-timmarsvecka. Man kommer att kämpa hårt för 30-timmarsreformen, enligt IG-Metalls ordförande Karl Zwinkel. Jag har själv haft personlig kontakt med IG-Metall i Tyskland. Man har verkligen kämpat för detta och sett att det har gjort en stor verkan där nere. I Miljöpartiets partimotion föreslås också, som svar på regeringens sysselsättningsproposition, en arbetsdelning. Den har blivit kallad sopåkarmodellen eller skraldemandsmodellen. Tre heltidsanställda och en arbetslös delar på tre löner och en a-kassa. De jobbar tre veckor och är lediga den fjärde veckan. En arbetslös bereds således jobb i ett arbetslag. Herr talman! I Miljöpartiets underlag till den delen av motionen som gäller arbetstidsförkortning beräknas de bortfallna timmarna till 9 %. För att den totala produktionen inte skall minskas får en del kompenseras med ökad produktivitet och en del med arbetslösa personer. 5 % skulle kunna ersättas med arbetslösa personer. Då kan man minska den totala arbetslösheten till 7 %. 7 % är ju det mål som Miljöpartiet vill ha när det gäller att minska den totala arbetslösheten. Det målet kan, som vi ser det, uppfyllas genom en kraftig arbetstidsförkortning. Utbildningssatsningen i propositionen skulle också betyda mycket mer om man visste att det fanns möjlighet att få arbete efteråt. Med dessa ord, herr talman, vill jag säga att jag givetvis står bakom Miljöpartiets samtliga reservationer men vill yrka bifall till reservation 77 som gäller att näringslivet skall kunna ta ett ökat ansvar för utbildningsinsatser och till reservation 78 om en målmedveten integration av lärlingsutbildning i företagen. Jag yrkar också bifall till reservation 102 om att regeringen bör ha en könsuppdelad statistik vad gäller arbetsmarknad och arbetsmarknadsåtgärder, eftersom jämställdheten enligt regeringen skall genomsyra alla beslut. Jag yrkar dessutom bifall till reservationerna

Herr talman! Så är då riksdagen, sent omsider, samlad - och då mitt i sommaren - för att söka finna en politik som kan skapa förutsättningar för att bekämpa den massarbetslöshet som nu finns i vårt land. Dagens debatt är resultatet av att regeringen varit totalt handlingsförlamad vad gäller att komma med förslag som kan ge tillväxt och förutsättningar för nyföretagaranda vilket är ett villkor för att vi skall få fler i arbete. Efter det att bl.a. vi kristdemokrater tagit egna initiativ här i Sveriges riksdag tvingades regeringen att åtminstone till namnet lägga fram ett eget sysselsättningsförslag. Det är minst sagt pinsamt för regeringen att tvingas erkänna att först efter det att oppositionen använt de möjligheter som parlamentsarbetet ger till att tvinga regeringen att reagera, först då agerar regeringen. Detta agerande - eller snarare denna brist på agerande - ger intrycket att regeringens tal om att halvera arbetslösheten bara är en läpparnas bekännelse utan sakligt innehåll. Det är faktiskt vi i oppositionen som fått släpa fram regeringspartiet och dess stödparti Centern till aktion och dagens debatt och beslut. Det är, herr talman, en pinsam uppvisning i brist på handlingskraft. Tillväxt och arbetsmarknadspolitiken är för regeringen ett misslyckande och för de arbetslösa ett ödesdigert sådant. När socialdemokraterna 1994 presenterade sin budgetmotion sade man att den öppna arbetslösheten skulle vara nere under 5 % redan 1995. Man bekräftade detta synsätt i den avslutande ekonomiska debatten här i riksdagen i juni 1994, för två år sedan. Nu skriver vi 1996, och den öppna arbetslösheten är det dubbla, osannolika 10 %, vilket är veckans siffror. Hur försvarar regeringen att man sitter kvar och administrerar en sådan politik, en låtgåpolitik som innebär att man med öppna ögon tillåter en öppen arbetslöshet på 10 % och en total arbetslöshet som närmar sig 15-procentsnivån? I dag har vi också via medier kunnat ta del av en ny undersökning om just de långtidsarbetslösa. De är fler än någonsin. Om inte jag minns fel, herr talman, var det just den gruppen som socialdemokraterna sade sig vilja prioritera. Man skulle försöka snabbt sätta in åtgärder för att få bort de långtidsarbetslösa ur statistiken, men verkligheten visar någonting helt annat. I dagens Finanstidningen beskrivs situationen. I juni uppgick långtidsarbetslösheten - antalet personer som varit inskrivna vid landets arbetsförmedlingar i mer än ett år - till 359 019 stycken. Av dessa har 214 859, vilket motsvarar 5,1 % av den totala arbetskraften, varit långtidsinskrivna i över två år. Det är de högsta nivåer som uppmätts i Sverige sedan denna statistik började inhämtas. Inte ens under depressionsåren på 30-talet kom siffrorna i närheten av dagens nivåer. Detta är besked som har lämnats i dag. Detta är ett slags kvitto på regeringens misslyckande vad gäller arbetsmarknadspolitiken. Jag minns, herr talman, när socialdemokraterna attackerade dåvarande arbetsmarknadsministern Börje procentsnivån. Man krävde från socialdemokratiska riksdagsledamöters sida hans avgång. Flera av dessa riksdagsledamöter är med här i dag. Man kan fråga sig varför man då inte nu kräver Margareta Winbergs avgång när den öppna arbetslösheten är 10 %. Någon konsekvens och någon form av politiskt ansvar, eller åtminstone moraliskt ansvar, måste det väl ändå finnas att utkräva också av ett socialdemokratiskt parti. Så skall jag gå över till det dystra läget för alla dem som ni socialdemokrater med er politik förvägrar möjligheten att få ett arbete. För dem som redan har det svårt skall ni nu göra det ännu värre. Arbetsmarknadsministern har i sin proposition t.o.m. föreslagit att om man verkat i yrkeslivet hela sitt liv och betalat sin fackföreningsavgift i tron att det skulle göra att man hade ett skydd vid arbetslöshet, men sedan drabbas av ohälsa under en tid, ja, då skall man vara ute ur akassan. Det är faktiskt innebörden i det propositionsförslag som riksdagen nu behandlar. Det var det förslag som presenterades för oss i början av juni. Skammens rodnad borde pryda varje socialdemokrats kinder efter detta skamgrepp på dem som redan befinner sig i en svår situation. I denna del kan jag citera LO-ordförandens artikel i Aftonbladet i går: "Förslagen som regeringen lagt fram är illa genomtänkta och effekterna dåligt analyserade." Det är verkligen ett understatement, och det är ju tur att arbetsmarknadsutskottet ändå har korrigerat de värsta avarterna i det här förslaget. Var finns för övrigt fackföreningsrörelsen i dag? Var är demonstrationstågen och massmötena mot försämringar i a-kassan? Nu räcker det tydligen med att skriva en artikel i Aftonbladet för att man skall anse sig ha kämpat för sina medlemmars rättigheter. Det här är en tydlig uppvisning i olika typer av ageranden beroende på regeringens sammansättning. När man agerar så olika beroende på hur regeringen ser ut undergräver fackföreningsrörelsen sitt förtroende. Vad är då alternativet, herr talman? Jag vill framföra några exempel från kristdemokraternas sida. Vad gäller a-kassan bör inga förändringar ske i villkoren innan sittande utredning är klar, men däremot en övergång till en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som garanterar alla ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Vad gäller tillväxtåtgärder för att främja företagandet och därmed sysselsättningen har ett antal förslag från vår sida redan redovisats i debatten, och fler kommer när näringsutskottet skall debattera senare här i dag. Därför vill jag i stället ta upp själva arbetsmarknadspolitiken, där regeringen faktiskt tagit till sig flera av de förslag som vi kristdemokrater tidigare fört fram men som blivit nedröstade under vårriksdagen. Det är exempelvis det ökade kommunala inflytandet över arbetsmarknadsåtgärderna och bantningen av AMS. Det är bra att man nu omprövar sin politik, men man går inte tillräckligt långt. Och varför ta en dålig kopia, när vi kan tillhandahålla ett originalkoncept för en reformerad arbetsmarknadspolitik? Ytterligare exempel på förslag som vi kristdemokrater har är: ? en regionalpolitisk helhetssyn som innebär att vi värnar sysselsättningen i hela landet - så är ju dessvärre inte fallet i dag, herr talman, utan flyttlassen går faktiskt från landsbygd till tätort, vilket är en felaktig politik, ? satsning på livsmedelssektorn innebärande möjlighet till 25 000 nya arbetstillfällen inom jordbruksoch livsmedelsindustrin, t.ex. genom att utnyttja de möjligheter som EU ger genom miljöstödet, så att vi kan få fler i arbete inom jordbruks och livsmedelssektorn, ? satsning på miljö och energisektorerna med bl.a. en skatteväxling innebärande minskade kostnader för mänsklig arbetskraft men ökade kostnader för den som förstör miljön, ? ökade resurser till kommuner och landsting för att säkra arbetstillfällen inom vård och omsorgssektorn och för att inte låta människor från dessa sektorer gå ut i öppen arbetslöshet, ? sabbatsår för dem mellan 45 och 55 år för att få in fler vikarier och ? lärlingsutbildning för att unga skall få fotfäste på arbetsmarknaden. Jag skulle kunna fortsätta med ett antal ytterligare förslag, vilket tiden inte medger. Jag vill i stället, herr talman, avsluta mitt inlägg med en fråga till såväl arbetsmarknadsutskottets ordförande som arbetsmarknadsministern med tanke på tidigare krav på dåvarande arbetsmarknadsministern Börje Hörnlunds avgång. Vid vilken procentnivå för arbetslösheten kommer den socialdemokratiska riksdagsgruppen att kräva sin arbetsmarknadsministers avgång? 6 % är redan passerat. Det var då ni ställde krav på Börje Hörnlunds avgång. 8 % är också kört i dag. Vi är uppe på 10 %. Är det det som gäller? Är det 11 %, 12 % eller 13 %? Var går gränsen för er? Hur länge tänker ni acceptera detta? Och när kan arbetsmarknadsministern själv tänka sig att ta ansvar för misslyckandet vad gäller att bekämpa arbetslösheten? 6 % gällde för Börje Hörnlund. Uppenbarligen räcker inte ens 10 % för Margareta Winberg i dag, men gäller 11 %, 12 % eller 13 %? Det vore ett intressant besked att få här i dag. Hur ställer ni kraven i dag, när vi har en socialdemokratisk regering och en socialdemokratisk arbetsmarknadsminister i förhållande till hur ni ställde kraven under den förra regeringsperioden?

Herr talman! Turerna inför dagens extra debatt om arbetslösheten har varit många. Utspelen har inte alltid handlat om seriösa förslag från oppositionspartierna. För somliga partier verkar det faktiskt som om formfrågan är den viktigaste - att slå sig för bröstet för att man har lyckats kalla in riksdagen till extra sammanträde - inte att seriöst försöka lägga fram förslag om att minska arbetslösheten. Herr talman! Intresset tycks ha svalnat ganska snabbt när man läser uttalanden från vissa av finansutskottets ledamöter och när man nu under debatten hör Ingrid Burman, som säger att debatten i dag helt saknar betydelse för att klara av arbetslöshetssituationen. Herr talman! Jag har en helt annan uppfattning. Debatten och dagens beslut innebär att riksdagen sänder ut signaler om vilka spelregler som skall gälla. Det är viktigt då majoritetens förslag till ny arbetsmarknadspolitik bygger på ett större inflytande på det lokala planet. Nu finns det tid för dessa aktörer att i god tid sätta sig in i ett nytt system som skall införas efter den 1 januari. För mig och det parti som jag representerar är den viktigaste frågan att klara sysselsättningen, inte vilken som begärde att riksdagen skulle kallas in den 12 juli Jag kan förstå att intresset har svalnat från de borgerliga partierna. Det förstår man ganska snabbt när man läser deras motioner. Där finns inga nya förslag om hur man skall minska arbetslösheten. Det största oppositionspartiet, Moderaterna, hänger fortfarande fast vid sina gamla misslyckade deviser om sänkta skatter för de rika och omfattande nedrustning av trygghetssystemen. Och precis som under den moderatledda regeringens tid har man nu ett synnerligen generöst förhållningssätt till hanteringen av våra gemensamma pengar. Man säger nej till allt utom omfattande skattesänkningar. Var finns nyheterna i era förslag, Per Unckel? Herr talman! Jag måste också beklaga att stora delar av diskussionen om propositionens innehåll har kommit att fokuseras kring a-kassan och finansieringen av den höjning till 80 % som aviseras till januari Debatten om en begränsning av antalet dagar i akassan, den s.k. bortre parentesen, har blåsts upp till orimliga proportioner. Vänsterpartiet har agerat som om förslaget vore en mycket stor nyhet. Det har man också gjort vid ett tidigare tillfälle, men då under en annan partibeteckning. Att skrämma upp folk genom att plantera vandringssägner tycks ständigt vara en del av strategin vare sig man är ett vänsterparti eller ett kommunistparti. Förslaget är ingen nyhet, Ingrid Burman. Vi har tidigare haft sådana begränsningar, begränsningar som då innebar betydligt kortare tid än det förslag som riksdagen har att ta ställning till i dag. Herr talman! När en människa blir sjuk eller arbetsskadad sätter samhället snart i samråd med arbetsgivaren och den enskilde individen i gång ett individuellt rehabiliteringsprogram. Syftet är att den sjuke så snart som möjligt skall kunna återvända till arbetslivet. Jag tycker att alla krafter på motsvarande sätt måste sättas in för individuella program för varje arbetslös för att de skall komma tillbaka till arbetslivet. Varför, Ingrid Burman, skall inte de arbetslösa ha samma möjligheter till detta? När det gäller övriga delar i arbetslöshetsförsäkringen vill jag klart deklarera att om den nu sittande utredningen, som har nämnts tidigare här i dag, som arbetar med arbetslöshetsförsäkringen kommer med bättre förslag skall de naturligtvis prövas i sedvanlig ordning. Det anser jag vara en självklarhet. Herr talman! Genom dagens beslut kommer arbetsmarknadspolitiken att moderniseras och decentraliseras till det lokala planet. Det övergripande ansvaret ligger fortfarande på staten, vilket jag tycker är viktigt att markera då vissa medier i dag har gått ut med nyheten om att staten inte längre skall ha något ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Huvuduppgiften för arbetsförmedlingen är fortfarande att matcha arbetssökande och de arbetstillfällen som finns eller kan tänkas uppstå. Arbetslinjen förstärks ytterligare. Låt mig slå fast att arbetsmarknadspolitikens uppgift inte är att skapa de nya jobben. Arbetsmarknadspolitikens uppgift är att förbereda och underlätta för de arbetslösa att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det är i näringslivet som jobben skall skapas. Därför vill jag också med skärpa betona att varje enskilt företag i det här landet också har ett ansvar i denna process, ett ansvar att utveckla och bygga ut sitt företag, att satsa på utveckling, inte minst på utbildning och kompetenshöjning av sina anställda, ansvar att införa moderna arbetsorganisationer för ökad flexibilitet och kompetenshöjning. Svenskt näringsliv skall aldrig konkurrera med låga löner utan med kvalificerade kunskaper. Alltför många företag har möjlighet att växa sig större men gör inte det helt enkelt därför att företagen inte har ambitionen att växa. Så många som sex av tio saknar den ambitionen men uppger att de har en marknad, utvecklingsmöjligheter och förmåga att växa. Arbetsmarknadsåtgärder skall inte heller ersätta grundläggande skolutbildning. Här har den enskilde individen ett ansvar för att skaffa sig de grundkunskaper som behövs i ett modernt samhälle. Däremot kan samhället med riktade insatser stimulera särskilt utsatta sektorer. Exempel på en sådan är byggsektorn. Den nya färdriktningen av arbetsmarknadspolitiken innehåller tre viktiga delmoment: För det första måste systemet vara så flexibelt att varje enskild individ kan få det utvecklingsprogram som han eller hon behöver för att klara arbetsmarknadens krav. Arbetsförmedling, skolor, kommuner, landsting, fackförbund och arbetsgivare på lokal nivå är bäst skickade att finna de lösningar som passar bäst med tanke på det lokala näringslivet och den utveckling som finns där. Det lokala perspektivet i näringspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken måste utvecklas, regelverket förenklas och platsförmedlingen förstärkas. För det andra måste systemet bygga på ett ömsesidigt ansvar. Den enskilde individen satsar kraft, tid och vilja för utbildning och individuell utveckling. Samhällets och näringslivets ansvar är att ta till vara denna kraft. Alla goda krafter måste samlas för att lösa uppgiften. Decentraliseringen innebär också ett breddat ansvar för alla lokala aktörer. Detta ömsesidiga ansvar manifesteras med ett kontrakt för att tydliggöra förhållandet mellan samhället och den enskilde. Här kommer de individuella handlingsplanerna att ha en stor betydelse. Detta ömsesidiga åtagande är speciellt viktigt för att man skall få bukt med långtidsarbetslösheten. Genom att man sätter en bortre gräns för akassan sätter man också en tydlig gräns för hur länge samhället kan tillåta en enskild människa att cirkulera runt i a-kassa och andra åtgärder. Den s.k. bortre parentesen skall ses ur det perspektivet. Ingen människa skall behöva gå utan arbete så länge som tre år. Det är en rättighet, inte en skyldighet, som jag talar om, Ingrid Burman. För det tredje pekar man i propositionen på att möjligheten att klara uppgiften är beroende av att nationen samlas kring denna uppgift. Alla måste ta ett ansvar. Ansvaret är inte bara politikernas. Varje medborgare i detta land har en del i detta ansvar. Alla människor som har kort utbildning har nu möjlighet att skaffa sig en bättre grund för framtiden. Nu gäller det att ta vara på den chansen. Varje företagare som har möjlighet att växa måste ta sitt ansvar för de nödvändiga investeringarna. Arbetsmarknadens parter har också ett tungt ansvar på mer än ett sätt. Lönebildningen påverkar direkt möjligheterna att få utrymme för ökad sysselsättning. Övertidsuttaget har på vissa områden varit oacceptabelt högt. Också i detta sammanhang måste företagen visa ansvar för uppgiften. Kommun och landsting får ett speciellt ansvar för de arbetslösa som har svårast att komma tillbaka till arbetslivet, nämligen de långtidsarbetslösa. Jag vill också tydligt betona att den satsningen inte skall ta resurser från landstingens och kommunernas övriga verksamhetsområden. Herr talman! Avslutningsvis måste jag konstatera att något samlat alternativ mot det förslag som riksdagen har att ta ställning till inte finns. Det borgerliga alternativet består mest av populism som inte går att genomföra. Allt tal om att halvera den öppna arbetslösheten från deras sida är och förblir målsättningar som de inte kan genomföra. Trots kritiken från en del av de tidigare talarna finns det enbart ett alternativ för att man skall kunna återgå till full sysselsättning, och det är det förslag som Socialdemokraterna och Centern har arbetat fram och som riksdagen har att ta ställning till i dag. Med det anförda vill jag yrka bifall till förslaget i dess helhet.

Herr talman! Jag har egentligen två kommentarer till Johnny Ahlqvists anförande. Den första utgår från ett slags omkväde som Johnny Ahlqvist haft de senaste två åren vi debatterat detta, nämligen: från borgerligheten kommer inga nya förslag. Åjo, Johnny Ahlqvist. Det är dessutom förslag som i den här riksdagsdebatten har två mycket logiska ingredienser, nämligen att göra arbete billigare och enklare. Det är därigenom som vi kan få företag att anställa flera. Att sänka skatten och att göra arbetsmarknaden mindre reglerad är de kungsvägar som står varje politisk regering eller opposition till buds för att ordna riktiga arbeten. Min andra kommentar, herr talman, utgår från ett uttalande som Johnny Ahlqvist gjorde den här gången - det har jag inte hört honom göra förut. Han påpekade att det är i näringslivet som jobben skall skapas. Så kom det: Men de har inte ambitionen att växa. Det är nog så, men då kommer följdfrågan som ett brev på posten: Varför då, varför har de inte ambitionen att växa? Vilken slutsats drar en regering eller en riksdagsmajoritet av detta? Man kan göra som Johnny Ahlqvist och säga att det är deras ansvar att växa i alla fall. Man kan också säga att vi i denna kammare sitter inne med möjligheterna att öka deras chanser att fullfölja rimliga ambitioner. Då blir min fråga till Johnny Ahlqvist: Om det skulle visa sig att företagen inte lyssnar på tal om att Johnny Ahlqvist tycker att det är deras ansvar att växa, vad tänker han göra då?
Herr talman! Om Per Unckel har upplevt mitt omkväde ett antal gånger de här åren i debatter så kan jag säga att jag känner igen varenda stavelse i Per Unckels inledningsanförande och även i hans repliker. Om företagen inte har ambitionen att anställa så tror jag inte det beror på lagen om anställningsskydd som Per Unckel alltid kör in sig på här. Det kanske finns företagare i det här landet som är nöjda med det antal anställda de har och kanske inte vill göra större åtaganden. Jag sade i mitt inledningsanförande, om Per Unckel hade lyssnat uppmärksamt, att sex av tio företagare säger att de är nöjda med den ambition som de har på sin verksamhet. De upp klagar inte på att det är för högt skattetryck eller på att man har svårt med arbetsrätten. De är nöjda med tillvaron. Det är det svar man kan få. Jag tror inte heller, Per Unckel, att företagarna kommer att göra massanställningar beroende på att jag har uttalat mig i riksdagens talarstol. Men jag tycker att vi åtminstone kan vara överens om att det inte bara är politikernas ansvar att hantera det läge som vi befinner oss i. Det är även företagarnas ansvar att se till att de får utbildat folk och att de som blir utbildade får jobb i framtiden - kanske inte bara har ambitionen att stanna kvar där man är.
Herr talman! Om Johnny Ahlqvist bara ett ögonblick lutade sig tillbaka för att få en bild av vilken utmaning som Sverige står inför! Skall vi kunna halvera den totala arbetslösheten, vilket vore en rimlig utgångspunkt - jag tror att t.o.m. Johnny Ahlqvist mellan skål och vägg är beredd att hålla med om det - handlar det om att vi i företagen måste skapa brutto 700 000-800 000 nya arbeten. Det har Sverige inte gjort sedan industrialismens genombrott. Likväl är det precis detta Sverige måste gå i land med, om räknestycket skall gå ihop. Då frågar man sig: Vad är det i det som regeringen och Johnny Ahlqvists parti föreslår som kan åstadkomma denna formliga revolution i industrisysselsättningen? Det förvånar mig inte ögonblick om företagare i dag säger att de inte vill expandera, att de inte har den ambitionen. Tacka sjutton för det, så arbetsamt som det är att göra det! Samtidigt säger sju företagare av tio att de skulle nyanställa om arbetsrätten förändrades. Då är mitt svar till dem: Låt oss ge dem chansen. En regering och riksdag med ansvar för alla de hundratusentals människor som går utan arbeta kan inte bara säga: Nej, det där tror vi inte på, det har vi hört dem säga förut. Per Unckel drar samma gamla förslag som vanligt. Johnny Ahlqvist, som i grund och botten är en förnuftig person, skulle må väl av att förena detta i grund och botten kloka förnuft med en liten större portion kreativitet och intresse för nytänkande. Då tror jag t.o.m. att Johnny Ahlqvist skulle upptäcka en och annan företagare vars ambitioner det ligger i hans makt att påverka.
Herr talman! Jag tror inte att Per Unckel kan övertala mig till något nytänkande i de banor som han redovisar. Jag har ställt en fråga till Per Unckel och gör det igen: Varför redovisar inte Moderaterna några förslag för att sänka arbetslösheten? Per Unckel ställde en fråga till mig om de skarpa förslag som vi lägger fram. Sådana har vi därför att vi har förtroende för och tro på människor på det lokala planet. Allt förnuft och vishet finns inte i det här huset, Per Unckel. Den stora strategin i de förslag som läggs fram och som riksdagen skall ta ställning till och besluta om är att man för ner beslutandet till det lokala planet. Jag tror faktiskt att arbetstagare och särskilt arbetsgivare på det lokala planet inte har de ideologiska skygglappar som Per Unckel och hans kamrater har i denna kammare, för då anställer man inte folk. Talar Per Unckel med vanliga småföretagare säger de att lagen om anställningsskydd inte är det stora problemet. Det är inte det som är problemet. De vill bara inte utvidga sin verksamhet. Per Unckel har ingen mer replik, men han kanske har tid över i slutanförandet. Då vill jag gärna ha svar på frågan: Var finns förslagen i Moderaternas motion? Ert pressmeddelande omfattar två A4-sidor, varav en och en halv går åt att skälla på Socialdemokraterna och Centern, på den resterande halvan har ni era förslag. Det är gamla förslag.
Herr talman! Johnny Ahlqvist säger att jag har påstått att debatten saknar betydelse. Då lyssnar Johnny Ahlqvist väldigt dåligt. Vad jag har sagt är att de beslut som vi fattar i dag inte kommer att påverka arbetslöshetssiffrorna under hösten. Vi har ett beslut som träder i kraft nu. Det är ersättningstiden i akassan. Johnny Ahlqvist säger att det är viktigt att vi har debatten så att människor får chans att anpassa sig till de förslag som komma skall. Är det de arbetslösa som Johnny Ahlqvist avser eftersom det enda beslut som träder i kraft gäller dem? Johnny Ahlqvist påstår också att Vänsterpartiet ägnar sig åt mytbildning. Den mytbildningen skulle bestå i att vi redovisar AMS siffror att 30 000 människor kommer att puttas ut ur a-kassesystemet med de nya reglerna när de får fullt genomslag. Denna AMS statistik är sådant som Johnny Ahlqvist i andra sammanhang kallar fakta. Vidare säger Johnny Ahlqvist att det inte är någon nyhet att införa en begränsning i a-kasseperioden. Nej, det är ingen nyhet. Nyheten är att det är Socialdemokraterna som inför den. Under tidigare perioder har Vänsterpartiet och Socialdemokraterna aktivt arbetat för att förbättra a-kassesystemet. Det har vi gjort tillsammans. Vi har förlängt och förändrat villkoren. Nyheten är enbart att det är Socialdemokraterna som nu försämrar systemet. Jag delar uppfattningen att det är en rättighet att få ett arbete. Det krävs engagemang från individen, samhället och arbetsgivarna. Men att man så att säga skulle öka möjligheterna genom bortre parenteser eller större kvalifikationskrav förstår inte jag. Det kanske Johnny Ahlqvist kan berätta för mig.
Herr talman! När jag påstår att Vänsterpartiet ägnar sig åt att plantera vandringssägner har jag väldigt mycket på fötterna, Ingrid Burman. I slutet av 80-talet infördes en regel som innebar att alla hade rätt till ett beredskapsarbete om de höll på att bli utförsäkrade. Vänsterpartiet om att en sådan regel skulle införas. Man förde propaganda över land och rike med mytbildning om att folk ramlar ut ur a-kassesystemet efter 300 dagar. Regeln fanns redan. Under beteckningen Vänsterpartiet kommunisterna åkte ni land och rike runt och ägnade er åt krypskytteri. Precis samma sak gör ni i dag. Det är ingen människa som kommer att ramla ut ur arbetslöshetsförsäkringen före 1999. Fram till dess, det har vi sagt, skall vi lösa problemet med den bortre parentesen. Jag vill fortfarande vidhålla att Ingrid Burman i all sin retorik inte tar hänsyn till de människor som år efter år går arbetslösa. Jag tycker att det är en skyldighet för samhället att ordna någonting innan människor har passerat treårsperioden. Men Ingrid Burman köper sin frihet genom att i stället medge ytterligare dagar. Hon tar inte ansvar för att människor kanske mår dåligt. Det är inte någon bra politik. I nästa replik kan Ingrid Burman kanske tala om vad Vänsterpartiet vill göra för att klara sysselsättningen. Det har talats om ett 20-miljarderspaket. De som har 20 miljarder kan ju bolla med pengarna, men det hade varit bra om man konkret hade kunnat presentera vad det är som man vill göra.
Herr talman! Dessvärre har jag bara 47 sekunder på mig. Men i vanlig ordning lämnar jag över vår motion till Johnny Ahlqvist efter detta replikskifte så att Johnny Ahlqvist själv kan läsa. Johnny Ahlqvist talade om det som hände 1982. Jag talar om vad som händer här och nu och som berör ett stort antal löntagare och arbetslösa. Ingen människa skall ramla ut ur systemet, sade Johnny Ahlqvist. Det var ett bra besked. Jag är tacksam för det. Jag är också tacksam för att Johnny Ahlqvist avser att ta ansvar för detta. Jag ser fram emot de förslag som kommer att läggas fram av det socialdemokratiska partiet, att ingen människa skall ramla ut ur systemet. Med det beskedet finns det i alla fall ett visst hopp om ett fortsatt samtal.
Herr talman! Jag tror att Ingrid Burman själv kan läsa innantill. Om man räknar från den 1 januari 1996 hamnar man bortom parentesen 1998 eller 1999. Så det är ingen utfästelse av mig, utan det är ett beslut som riksdagen fastställer. Sedan talade jag om 1986 och inte om 1982. Jag skall nog läsa motionen. Det är en bra motion som utgör en mindre roman, men den kostar betydlig mera än vad små romaner brukar göra. Vänsterpartiet lägger fram förslag, men man har svårt att finansiera de 20 miljarderna. Återigen planterar man denna vandringssägen, att ni vill göra detta och att ni har 20 miljarder. Men i verkligheten har ni inga 20 miljarder.
Herr talman! Jag skall ställa samma fråga som Ingrid Burman har gjort. Det gäller den bortre parentesen och vad som händer med dem som så småningom ramlar ur systemet. Vi har ett förslag i vår motion om grundtrygghet som skall råda efter det att man har lämnat a-kassan, en grundtrygghet som ligger över socialbidragsnivån. Vi vill samla sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och socialförsäkring i ett enda sammanhang. Jag frågar återigen: Vad händer bortom den bortre parentesen? Johnny Ahlqvist sade att man skall lösa den frågan under tiden från 1 januari 1996 fram till 1998. Men i dag kunde vi höra av nyheterna att 250 000 människor har varit inskrivna i över två år. Då undrar jag: Hur räknar man? Blir det inga som ramlar ur?
Herr talman! Jag tänker inte svara på frågan ännu en gång. Barbro Johansson kan ju läsa snabbprotokollet som blir klart rätt så snabbt. Om man har varit inskriven i över 250 dagar och beräkningen inte börjar förrän den 1 januari 1996 är det ju ointressant om det rör sig om 250 eller 300 Barbro Johansson kan ju sätta sig ned med en kulram och räkna efter hur många dagar det har gått från den 1 januari 1996. Då får hon svar på sin fråga. Sedan undrade Barbro Johansson vad vi skall göra med dem som ramlar ur systemet. Vi har ju tiden fram till 1998 att lösa den frågan. Arbetsmarknadsminister Margareta Winberg har sagt att de pengar som man sparar genom att tillämpa detta system skall användas för att hjälpa de människor som hamnar bortom den bortre parentesen. Så vi slänger inte ut folk i kylan. Men jag tolkar er i Miljöpartiet så att ni är beredda att ha ett system där man får vandra runt i evig arbetslöshet i stället. Det kanske passar er profil, men det passar inte socialdemokraterna. Vi tycker faktiskt att man skall göra någonting så att folk kommer tillbaka i sysselsättning.
Herr talman! Man vet fortfarande inte vad som händer bortom den bortre parentesen, om jag tolkar Johnny Ahlqvist rätt, utan den frågan skall lösas under tiden fram till 1998. Jag tycker att man innan man inför den bortre parentesen skall veta vad som händer. Det är inte så att vårt system innebär att man skall gå arbetslös hela tiden, naturligtvis inte. Vi vill bara ha en samordning av de olika ersättningssystemen så att man inte skall behöva hamna på samhällets botten så småningom. Läs vår väl underbyggda motion, Johnny Ahlqvist!
Herr talman! Jag har läst många motioner inför den här debatten, och jag har inte hittat många som är särskilt bra underbyggda. Men man kan ju ändå kalla dem för motioner i sina ljusa stunder. När det gäller den bortre parentesen finns det ett beslut från vår partikongress som säger att ett införande av den bortre parentesen får inte medföra någon övervältring av kostnader på kommunerna. Med min kännedom och kunskap om socialdemokratiska kommunpolitiker i landet vet jag att de aldrig kommer att acceptera att vi vältrar över några nya kostnader för detta. Efter utredning i höst har vi förhoppningsvis ett svar på frågan vad som gäller i oktober-november inför den proposition som skall läggas fram under våren 1997. Om vi inte är klara då, har vi ytterligare ett år på oss innan folk börjar att ramla ut ur systemet. Det är därför som jag vädjar både till Miljöpartiet och till Vänsterpartiet: Sprid inte vandringssägnen om att folk ramlar ut från försäkringen under nästa år! Det finns över huvud taget inget fog för detta.
Herr talman! Jag ställde tidigare en enda fråga till arbetsmarknadsutskottets ordförande Johnny Ahlqvist. Det var mot bakgrund av det krav som riktades mot den förutvarande arbetsmarknadsministern Börje Hörnlund. Jag träffade honom precis här utanför, och han bekräftar den bild som jag beskrev. Socialdemokratiska riksdagsledamöter krävde hans avgång när arbetslösheten uppgick till 6 %. I dag är den öppna arbetslösheten 10 %. Jag bara frågar: När skall socialdemokratiska riksdagsmän nu kräva sin arbetsmarknadsministers avgång? Det måste finnas någon konsekvens i politiken. Er politik efter valrörelsen har inte direkt kännetecknats av konsekvens. Men på den här punkten är kravet enkelt och tydligt. Var går gränsen för er nu? Det rörde sig om 6 % då. Är det 10 %, 11 % eller 12 % nu? Jag är väldigt intresserad av att få ett svar på den frågan. Johnny Ahlqvist betonade väldigt starkt allas ansvar för situationen. Det är också någonting nytt gentemot tidigare. Mellan 1991 och 1994 var det regeringen som hade fullt ansvar för allt som hände. Nu är det allas ansvar att vi har en situation som beskrivs som värre än under depressionen på 30-talet. Johnny Ahlqvist, det är väl ändå regeringen som skall försöka att regera! Man har snart regerat i två år. Är inte den politik som bedrivs i Sverige regeringens ansvar? Tar Johnny Ahlqvist ansvar för den politik som har lett till denna situation?
Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att jag tyckte att det var bra att vi hade denna debatt i dag för att den skulle vara framåtsyftande. Vi har en ny arbetsmarknadspolitik som vi har kommit överens med Centerpartiet om. Men Dan Ericsson framhärdar och går tillbaka till gamla synder, vare sig det är den borgerliga regeringens eller den socialdemokratiska regeringens ansvar. Jag tycker att detta är ointressant. Låt oss i dag när vi har den här debatten om en ny arbetsmarknadspolitik förena oss och ta ett avstamp och i stället se framåt. Då kan vi kanske klara de problem som vi har framför oss. Jag tycker och vidhåller fortfarande att alla har ett ansvar för att klara den fulla sysselsättningen. Det kan inte bara vara politikernas roll att försöka att klara detta. Fackliga organisationer, företagare och enskilda människor måste ta vara på de möjligheter som nu erbjuds. Vi kan inte omyndigförklara folk och säga att vi skall ta ansvar för allting. Jag tror att t.o.m. Dan Ericsson är beredd att hålla med mig om att alla måste ta ett ansvar om vi skall klara detta. Jag förstår inte riktigt Dan Ericssons påstående. Läser man kds förslag sammanfaller det i många stycken med de idéer som socialdemokraterna har. Det är inte så stor skillnad mellan er motion och det som står i propositionen. När vi behandlade detta i utskottet tyckte jag att vi var ganska så rörande överens som man kan bli i ett utskott. Så, Dan Ericsson, jag tror att det är bättre om man försöker att samarbeta om en bättre politik.
Herr talman! Socialdemokraterna har ju ändrat sig på ett par månader och närmat sig flera av de kristdemokratiska ståndpunkterna. Dessvärre är detta försent, och dessvärre går man inte tillräckligt långt. Det finns dessutom en rad andra förslag som man inte tar till sig. Johnny Ahlqvist tycker också att vi skall vara framåtsyftande och inte titta tillbaka på gamla synder. Men jag vill nog ändå bita mig fast vid dessa. Har man sagt att man inte skall kunna ha kvar en arbetsmarknadsminister om arbetslösheten uppgår till 6 %, då undrar jag varför man inte framhärdar med detta. Vad är det som har förändrats mer än att regeringen har bytt färg? Just bristen på konsekvens i handlandet tror jag faktiskt undergräver mycket av tilltron till politiken, och detta är ett tydligt exempel. Under den förra regeringen var det inte acceptabelt ens med 6 % arbetslöshet. Nu accepterar man en öppen arbetslöshet på 10 % utan att ställa några ytterligare krav gentemot sin egen regering. Till sist, herr talman, skall ändå Johnny Ahlqvist hållas räkning för att han i utskottet har lyckats räta upp en del av de dåliga förslag som kom från departementet. Dessvärre upprepas nu situationen från den förre arbetsmarknadsministern Anders Sundströms tid. Då var det nämligen i utskottet man fick korrigera och rätta till så gott det gick. Samma situation verkar nu inträda under den nya arbetsmarknadsministerns tid. Då kan man fråga sig hur länge denna situation skall fortgå.
Herr talman! Dan Ericssons historieskrivning stämmer inte riktigt. Dan Ericsson kunde ha ställt frågan till mig om jag krävde Börje Hörnlunds avgång, för Börje Hörnlund och jag diskuterade just detta när han var på besök här. Det som är en del av politikens regler är att man i opposition har möjlighet att agera på ett annat sätt än i majoritetsställning. Inte minst understryks detta av alla de mer eller mindre oseriösa förslag som den nuvarande oppositionen har presenterat inför dagens debatt. Sedan, Dan Ericsson, var det faktiskt inte en liten obetydlig händelse att regeringen bytte färg. Jag tror att det för svenska folket har en oerhört stor betydelse att det ändrades från en blå till en röd färg i regeringen.

Herr talman! Det har varit en lång debatt och det återstår fortfarande ganska mycket. Onekligen börjar det kännas som om det mesta redan är sagt. Jag vill ändå göra några kommentarer, men de kommer att bli relativt kortfattade. Jag har i ett antal olika arbetsmarknads och sysselsättningspolitiska debatter här i riksdagen framhållit att det inte i första hand är inom det arbetsmarknadspolitiska området som förutsättningarna för att skapa nya jobb finns utan inom andra politikområden. Det handlar om näringspolitik, skattepolitik, miljöpolitik, regionalpolitik osv., medan arbetsmarknadspolitiken mer skall fungera som ett system för att få de andra bitarna att passa samman, som ett smörjmedel för att få maskineriet att fungera bättre. Därför är det nu glädjande att det i den proposition som föreligger och som vi från centerns sida tillsammans med socialdemokraterna står bakom finns förslag till åtgärder också på alla de andra politikområdena, på vilka vi är överens om att åtgärder behövs för att skapa förutsättningar för de nya jobben. Det handlar om regionalpolitik, åtgärder för en offensiv miljöpolitik, småföretagarsatsningar och naturligtvis också om att få en bättre fungerande arbetsmarknadspolitik. Moderater, folkpartister och kristdemokrater gör ett stort nummer av vår målsättning att halvera den öppna arbetslösheten fram till år 2000, som de tycker är för låg. Man föreslår i stället att den totala arbetslösheten skall halveras. Som framkommit tidigare under debatten anger man inte något år som mål för när detta skall uppnås. Det är naturligtvis väldigt enkelt att ha den typen av målsättningar när man inte talar om när målsättningarna skall vara uppfyllda. Det vore bra att få ett besked i dagens debatt om när målsättningen från dessa partiers sida skall uppfyllas. Självfallet är det viktigt att pressa ned den totala arbetslösheten, men en halvering av den totala arbetslösheten är ett oerhört tufft mål. Jag undrar om det finns någon representant för de här nämnda partierna som här i dag är beredd att påstå att de förslag som man presenterar i sina reservationer till utskottsbetänkandet leder till halverad total arbetslöshet. Det vore intressant att höra om någon är beredd att göra det påståendet. Det är som sagt självklart viktigt att pressa tillbaka den totala arbetslösheten. Men det är också viktigt att klara ut att de människor som är arbetslösa inte bara skall förvisas till ett passivt bidragsmottagande. I stället skall man försöka skapa olika typer av framåtsyftande, konstruktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att underlätta återgången till arbetsmarknaden. Därför är det också viktigt att tala om den öppna arbetslösheten. Det beting som centern och socialdemokraterna sätter upp för att halvera den öppna arbetslösheten fram till år 2000 är mycket tufft. Det kommer att krävas mycket jobb för att det skall uppfyllas. Jag tycker att det är litet av en konstruerad motsättning, som de tre partierna försöker frammana i brist på egna initiativ, när man ställer målsättningen att minska den totala arbetslösheten mot den målsättning som centern och socialdemokraterna har formulerat. De ställer de två målbeskrivningarna mot varandra. Det är ingen motsättning. Vad vi behöver är i stället gemensamma krafttag för att minska både den öppna arbetslösheten och den totala arbetslösheten. Det är många viktiga förslag som nu ligger på riksdagens bord - förslag som är både av mer principiell natur och andra som är mer konkreta. Jag skall kommentera några av dem. Det har länge förts en diskussion kring begreppet skatteväxling, som innebär att skatten på arbete sänks och finansieras genom höjd skatt på miljöskadliga utsläpp, förbrukning av ändliga naturresurser osv. Med detta förslag påbörjas skatteväxlingen. Detta är en reform som vi i Centern har efterlyst och arbetat för under många år. Det är självklart att man alltid kan ha synpunkter på nivåer och omfattning, men detta är i alla fall ett första steg. Det är bra både för möjligheten att skapa nya jobb och för miljön. Sänkta arbetsgivaravgifter riktas till de minsta företagen. Det är bra att sänkningen av arbetsgivaravgifterna utformas så att det i första hand är de små företagen som får ut den största effekten. Det är där den största tillväxtpotentialen och den största potentialen för nya arbeten finns. På det sättet fångar vi också in en stor del av den s.k. tjänstesektorn som väldigt många pläderar för, vilken jag också tycker är väldigt viktig. En väldigt stor del av tjänstesektorn är nämligen organiserad i just små företag. Från vissa hålla riktas kritik mot sänkningen av arbetsgivaravgiften. Man hävdar att sänkningen är så liten att den egentligen helt saknar betydelse. Men de som påstår att en skattesänkning på upp till 30 000 kr för ett litet företag med tre fyra anställda inte har någon betydelse saknar verkligen kontakt med verkligheten och insikt i småföretagens situation. Jag vill rekommendera de riksdagsledamöter som här i debatten hävdat detta att ägna en del av den stundande sommarledigheten åt att göra litet studiebesök ute i småföretagarnas verklighet. Ett annat viktigt systemskifte som nu genomförs inom arbetsmarknadspolitiken är den kraftiga decentralisering som sker, där det blir mindre av centrala riktlinjer och mer av lokala initiativ utifrån både den enskildes behov och den lokala arbetsmarknadens förutsättningar. Det skall finnas en lokal arbetsförmedlingsnämnd i varje kommun, och en majoritet av ledamöterna skall utses på förslag av kommunen. Detta gör att det kan bli en bättre lokal anpassning och en bättre lokal samverkan mellan den statliga arbetsförmedlingen och kommunens resurser. Detta är en nödvändig och välkommen decentralisering. Behoven och förutsättningarna är ju olika i t.ex. Tanums kommun och Göteborgs kommun, för att ta ett par exempel från min egen valkrets, och då måste naturligtvis åtgärderna också var olika. De centrala föreskrifterna och regelverken kanske passar bra på ett ställe och sämre på ett annat. Det är viktigt att åstadkomma decentralisering, en större medverkan från kommunerna för att kunna utgå från de lokala förutsättningar som finns. Moderaterna framför i en reservation att de hyser stor skepsis mot detta. Det är i och för sig inte förvånande, eftersom de är centralister till sin läggning. Inte desto mindre är det beklagligt. Det har från och till i debatten blickats bakåt. Jag skall också göra det, mycket kort. Ibland är det nyttigt att se bakåt och dra erfarenheter inför framtiden. Man kan dra lärdom av misstag som begåtts. I valrörelsen 1994 drev den dåvarande socialdemokratiska oppositionen en oerhört hård kampanj mot den dåvarande regeringen. Attackerna riktades främst mot dåvarande arbetsmarknadsministern Börje Hörnlund. Argumenteringen gick ut på att det egentligen bara var ovilja, eller illvilja från regeringens sida som var orsaken till den höga arbetslösheten. Man saknade helt enkelt viljan att medverka till att skapa nya jobb. Annat skulle det bli om bara socialdemokraterna fick makten. Arbetslösheten skulle ned under 5 % på ett år. Ingen ung människa skulle behöva gå arbetslös mer än hundra dagar osv. Verkligheten har blivit annorlunda, som vi alla vet. Jag utgår från att många socialdemokrater i dag ångrar de utfall som gjordes på gator och torg den senaste valrörelsen. Efter att ha erövrat regeringsmakten 1994 ägnade socialdemokraterna hösten åt en s.k. återställarpolitik på en mängd områden. De flesta återställarna genomfördes med hjälp av Vänstern. Ett antal återställare på arbetsmarknadspolitikens område var olyckliga. Sedan dess har mycket kraft ägnats åt att återställa återställarna, dvs. att på område efter område återgå till en arbetsmarknadspolitik som i mycket liknar den som Börje Hörnlund stod för i den dåvarande regeringen. Även i det nu aktuella betänkandet finns ett par exempel på det. Kravet på anställning vid arbetsplatsintroduktion slopas t.ex. den 1 september i år. På denna punkt gör för övrigt kristdemokraterna en kraftig markering och menar att det borde genomföras en hel månad tidigare. Ett annat exempel är den s.k. bortre parentes som nu införs i arbetslöshetsförsäkringen. Den har diskuterats här tidigare. TCO:s ordförande Inger Ohlsson kommenterade den i Aftonbladet i söndags och sade där att det är Hörnlunds politik som nu får upprättelse. Det är bara att tacka för en sådan upprättelse. Herr talman! Efter att ha lyssnat på debatten under dagen och läst alla de reservationer som är fogade till finansutskottets betänkande är det bara att konstatera att det inte finns något samlat, operativt användbart alternativ till den politik som formulerats av majoriteten i finansutskottet, dvs. Socialdemokraterna och Centern. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Elving Andersson var glad och lycklig som ett barn på julafton över att de mindre företagen har fått lägre skatter. Synd bara att han glömde att också upplysa om att samma företag genom andra skattehöjningar redan detta år kommer att få betala alltihop själva.
Herr talman! Det påstående Per Unckel gör är inte helt korrekt. Jag vet inte vad han syftar på för förslag. Det kanske är de ändrade reglerna för inbetalning av moms. Vad jag är glad för - inte som ett barn på julafton, men ändå ganska nöjd - är att den skattesänkning som nu görs på arbetsgivarområdet specialdestineras till de mindre företagen. Precis som jag sade tidigare kan man ha synpunkter på omfattningen. Det hade varit önskvärt att gå längre. Men det skall också finansieras, och det är inte så lätt. När vi jobbar tillsammans med regeringen har vi ambitionen att reformer skall finansieras, till skillnad mot det ekonomiska paket som moderaterna har presenterat här i dag. Ur statsfinansiell synpunkt är det ett bedrövligt aktstycke.
Herr talman! Om Elving Andersson har någon minut kvar skulle jag gärna vilja höra honom leda det senaste påståendet i bevis. Elving Andersson tyckte inte att det jag sade om skattehöjningar var riktigt korrekt. Jag tar ett annat exempel från närheten av Elving Anderssons bostad, nämligen Vargön Alloys som vi diskuterade för några timmar sedan. Genom energiskattehöjningar under det innevarande året kommer det företaget att få hela sin vinst utraderad. Som ett annat exempel vill jag nämna arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen på upp till en månad, som kommer att införas samtidigt. Det raderar ut eventuellt återstående delar av vinsten och därmed möjligheten att skapa nya jobb. Som om inte detta skulle vara bevis nog, Elving Andersson. Ni har hamnat i fel gäng, erkänn det!
Herr talman! Det kan diskuteras vad som är fel gäng. Vi står för vår politik. När vi har möjlighet att få gehör för delar av den försöker vi åstadkomma resultat. De exempel Per Unckel gav på höjda företagsskatter är i och för sig riktiga. Min poäng var att skattesänkningarna specialdestineras till de små företagen. De åtgärder som Per Unckel pekar på innebär i många fall en omfördelning, från stora till små företag. Vi vet att systemet med arbetsgivarinträde gynnar små företag mer än stora. Allmänt sett är sjukfrånvaron lägre i de mindre företagen. Det är en omfördelning gentemot de små företagen. En del av de större företagen får vara med och betala. Det är en politik som jag definitivt inte skäms för.
Herr talman! Elving Andersson undrade om vi tror på våra förslag och på att de skall halvera den totala arbetslösheten. Jag tror på de kristdemokratiska förslagen. Jag tror på de gemensamma förslag som kommer från Folkpartiet, Moderaterna och kristdemokraterna. Centern borde också tro på dem. Programmässigt står Centern också för dessa idéer. Det märkliga är att Centern kommer att rösta emot våra förslag. Min motfråga måste bli: Tror Elving Andersson på sina egna förslag? Det finns ytterligare 40-50 förslag från kristdemokraterna. En del framför vi gemensamt med andra partier. En del står vi själva för. Vi föreslår t.o.m. en tidigareläggning av obligatoriet att anställa ungdomar när man använder sig av arbetsplatsintroduktion. Det är ett förslag bland många, men också det leder till att ungdomar snabbare kommer i arbete. Jag har en fråga till Elving Andersson, mot bakgrund av beskrivningen att vi i dag har en situation som är värre än under 30-talets depression. Kan Centern visa på vilket sätt man har bidragit för att förbättra arbetsmarknadsläget? Resultatet har faktiskt blivit det motsatta. Det kan man utläsa av dagens statistik.
Herr talman! Det var intressant att höra att Dan Ericsson tror att förslagen i reservationerna skulle innebära att man på relativt kort tid skulle halvera den totala arbetslösheten. Jag skulle rekommendera en något större ödmjukhet inför det gigantiska problem vi har framför oss när det gäller jobben. Jag tror inte att de förslag som vi i majoriteten står för är tillräckliga. Det har vi också redovisat. Det är bl.a. därför vi säger att det är så viktigt att kontinuerligt följa utvecklingen. Två gånger per år måste avstämningar göras, för att se om det finns behov av ytterligare åtgärder eller korrigeringar. Jag tror nämligen att det behövs ytterligare åtgärder för att nå upp till den av oss och socialdemokraterna formulerade målsättningen. Nu sätter vi i gång med jobbet. Det är ett antal konstruktiva, offensiva, operativa åtgärder som föreslås. De kommer att starta denna utveckling. Sedan får vi avläsa resultaten, successivt följa upp dem och om nödvändigt sätta in ytterligare åtgärder.
Herr talman! Det är klart att vi skall ha en ödmjuk hållning. Ingen säger sig ha monopol på den exakta lösningen, hur vi skall få folk i arbete och kunna halvera den totala arbetslösheten. Jag säger att vi från kristdemokraternas sida tror på våra förslag. Centern borde också kunna göra det, eftersom de ligger i linje med er politik.
Herr talman! Det är ju också så, Dan Ericsson, att det framkom under utskottsberedningen att vi hade en ganska samstämmig syn på ett antal områden. Det är mycket som ni kristdemokrater kan ställa upp på i det här. Precis som har sagts under de tidigare debattrundorna är det välkommet att det är fler som deltar i det konstruktiva arbetet med att klara de här gigantiska problemen. Men jag är, för att använda Per Unckels uttryck, i så fall rädd att Dan Ericsson har hamnat i fel gäng om han tror att han bäst gör detta med ytterkantspolitik på högerkanten. Men välkommen till ett konstruktivt samarbete, Dan Ericsson!

Herr talman! Jag skall använda min återstående tid till att först tala om detta med företagsbeskattningen. Kommunalrådet i Vänersborg, som är socialdemokrat förvisso, har meddelat att 1 800 arbeten hotas på Vargön Alloys till följd av de energiskattehöjningar som jag fick intrycket att Elving Andersson var rätt stolt över - eller i varje fall över den politik där dessa ingick. Det skulle inte jag vara i Elving Anderssons ställe. Till Johnny Ahlqvist: Var finns de moderata förslagen? Två hela sidor upptar de 55 förslag i finansutskottets betänkande som Moderaterna har lagt fram, och som koncentreras på att trycka ned kostnaden för att anställa och på att göra det enklare att anställa. Att det skall vara så svårt att få Socialdemokraterna att inse att dessa båda huvudinriktningar är de enda som kan ge nya jobb! Frågan är, herr talman: Leder detta till goda resultat? Ja, när vi regerade Sverige genomförde vi åtgärder - för knappa, men i denna riktning. Det vände arbetslösheten åt rätt håll. Den sjönk medan jobben kom tillbaka. Nu har ni gjort tvärtom: höjt skatterna och återreglerat arbetsmarknaden. Då vänder Sverige igen. Arbetslösheten stiger. Långtidsarbetslöheten stiger och antalet nyanställningar sjunker. Vad mera bevis behöver Johnny Ahlqvist för i vilken riktning Sverige borde gå? Min sista kommentar, herr talman, är den ofrånkomliga slutsatsen av meningsutbytet med Johnny Ahlqvist och hans partivänner här i dag, nämligen att ni klarar inte jobben. Det är en historisk förändring i svensk politik. Socialdemokratin, som en gång inte utan respekt kunde säga att de var partiet som klarade jobben, är partiet som i dag har släpats tjurande till Sveriges riksdag för att diskutera de förslag som ni trots allt har tvingats att lägga fram.

Herr talman! Vi har nu debatterat den överskuggande frågan om arbetslösheten. Vi vet att antalet drabbade i dagsläget är 743 500. SIFO kom nyligen med en rapport om att det i verkligheten faktiskt är var fjärde människa som är arbetslös. 1,3 miljoner människor skall således stå utanför arbetsmarknaden. Arbetslösheten byter också kön. Kvinnoarbetslösheten har fördubblats sedan förra året, medan arbetslösheten sjunker bland männen. Som jag sade i mitt förra anförande står vi inför en stor omvälvning vad gäller arbeten och full sysselsättning, och vi blir tvungna att omvärdera vårt förhållande till arbete. Erik Åsbrink sade i sitt inledningsanförande tidigare i finansdebatten att ingenting är mer förnedrande än att inte kunna försörja sig själv. Jag tycker att man då förstärker det här intrycket av att det är förnedrande att vara arbetslös. Vi måste omvärdera den synen. Vi nutidsmänniskor identifierar oss med vårt yrke. Man är det man jobbar med. Denna starka identifiering gör att när man mister sitt jobb, mister man också en del av sin identitet. Som arbetslös mår man dåligt och blir deprimerad. Vi måste värdera det. Med en arbetstidsförkortning kan man öka livskvaliteten och göra en omvärdering av den fria tiden. Varför skall vi inte våga oss på att införa en kortare arbetstid så att fler människor får jobb? Vi vet ju att 58 % fler människor i år kommer att mista jobbet. När det gäller samhälleliga kostnader ger detta ett minskat arbetslöshetsunderstöd som kan komma hushållen till godo i form av lägre skatt. Vi har beräknat att de statliga finanserna vid en arbetstidsförkortning skulle inbringas 20 miljarder kronor netto. Då skulle man kunna använda detta till en skattesänkning för hushållen genom att sänka egenavgifterna med ca 3,5 % - de som ändå är aviserade till att höjas. De med låga inkomster skulle få gott av detta. När det gäller arbetstiden har vi sagt att vi vill införa en lag om normalarbetstiden. Det är i fråga om 5 § arbetstidslagen som vi vill genomföra en sänkning. Vi vill också införa en övertidsbegränsning. Vi har föreslagit 100 timmar per kalenderår. Det kommer inte att bli någon verkan av en arbetstidsförkortning om vi inte begränsar övertiden. Låt oss alltså, Margareta Winberg så småningom och också Johnny Ahlqvist, titta på vad en arbetstidsförkortning kan ge!

Herr talman! Först vill jag säga att sedan regeringen presenterade sin sysselsättningsproposition, och sedan den debatt vi hade i arbetsmarknadsutskottet för ett antal veckor sedan och den medieredovisning som har varit, har det skett stora förändringar. Förändringarna, herr talman, skedde i samband med att Moderaterna, kristdemokraterna och Folkpartiet gemensamt presenterade vad de kallade för ett borgerligt alternativ. De kallar detta för en minsta gemensam nämnare, och jag tror att det verkligen är det rätta namnet för denna produkt. Den nämnare som är gemensam där är verkligen mycket smal. Den innehåller tunna förslag som knappast går att genomföra. Tvärtom understryker detta den oerhörda splittring som finns inom det borgerliga alternativet. Man kan, herr talman, klart och tydligt konstatera att det inte finns något borgerligt alternativ gentemot det förslag som finns på riksdagens bord i dag. Det är ett förslag där vi ställer upp en ny arbetsmarknadspolitik, en politik som innebär att fler människor blir engagerade i bekämpningen av arbetslösheten. Vi tror, som jag sade tidigare, inte att all klokskap finns i det här huset. Vi har, i vårt parti i varje fall, stort förtroende för förtroendevalda ute i kommuner, för arbetsgivare och för arbetstagare, och för att de alla kan hjälpa till för att klara en full sysselsättning. Visst kommer det, som vissa dysterkvistar redan i dagens debatt har påpekat, att ske en massa misstag. Det är klart att - om man inte vågar delegera och pröva något nytt, gör man ju aldrig några misstag. Men då för man inte heller samhällsutvecklingen vidare. Vi är beredda på att det kan ske misstag, men samtidigt gör vi något aktivt för att klara sysselsättningen i framtiden. Vi som står bakom det här förslaget vågar satsa framåt i stället för att bara se bakåt som vissa här har gjort hela tiden. Herr talman! Jag skall inte gå in i polemik med Per Unckel, för jag vet att han har förbrukat sin tid. Möjligtvis kan man säga att Moderaterna redan har förbrukat sin politik, men Per Unckel personligen har inte mer tid kvar, så jag skall inte ha någon ordväxling med honom här. Men jag vill ändå svara Dan Ericsson på det här med varför jag krävde Börje Hörnlunds avgång när vi satt i opposition. Anledningen till detta var att Börje Hörnlund själv sade en gång att om han kom över en arbetslöshet på 6 %, skulle han inte sitta kvar och administrera denna. När jag krävde hans avgång, gjorde jag det av omtanke om Börje Hörnlund, för att han mycket tidigt skulle kunna lämna den sjunkande skuta som fanns på våren 1994. Det var av ren och skär omsorg om Börje Hörnlund jag gjorde detta, och ingenting annat. Med detta, herr talman, vill jag önska mina kamrater i utskottet, i regeringen och på Arbetsmarknadsdepartementet en skön sommar.